Fru talman! Först och främst: Det justitieministern nu säger är att den öppenhet som man ville skapa i säpo anser justitieministern i praktiken inte gick att genomföra. I så fall tycker jag att justitieministern borde ha framfört detta tidigare. Den andra delen tycker jag är hur man gör i andra länder. I dag anser många att just Sverige är ett av de mest slutna länderna när det gäller att kunna få information om sig själv. Vi har fortfarande IB, SÄPO, "SAPO" och hela den historien bakom oss utan att man har öppnat ordentligt. Om någonting har varit trögt att få till stånd beslut om i den här kammaren har det varit just kring öppenhet, därför att varken socialdemokraterna eller moderaterna har velat ha den. Nu hoppas jag att den kommer. Men den kommer väldigt sent och det innebär att väldigt mycket av den historia som skulle ha behövt komma upp i ljuset inte kan komma, därför att de människor som bar den historien med sig inte längre finns kvar hos oss. Det här har vi och andra partier påpekat ett flertal gånger under årens lopp, men det har egentligen inte hänt något. Nu skyller justitieministern på terrorismen och att öppenheten inte går att klara på grund av det. Men det är klart att de historiska arkiven måste kunna öppnas. Människor måste kunna få veta. Som jag ser det måste man kunna bekämpa terrorism utan att för den skull skapa misstro mot SÄPO-systemet. Det är ju precis genom att man inte har låtit öppenheten komma till stånd, genom att man inte har gjort den här genomlysningen, som man har fått misstron. Den misstron kommer att kvarstå till dess vi har klarat av vår historia och regeringen har gått med på en öppning.
Fru talman! Jo, den öppenhet vi ville åstadkomma har vi åstadkommit, för det historiska materialet lämnas ut. Marianne Samuelsson förbigår detta faktum, att om det finns historiskt material lämnas det ut. Problemet är terrorismen, som Marianne Samuelsson nämner med ett "skyller på terrorismen". Jag ställde en mycket konkret fråga om hur vi ska lösa detta problem. Det är inte bara en angelägenhet för mig som justitieminister för regeringen, det är en viktig angelägenhet för hela riksdagen och för varje riksdagsledamot. Jag tycker faktiskt att varje riksdagsledamot som intresserar sig för de här frågorna också på ett konstruktivt sätt borde delta i diskussionen om hur vi åstadkommer en ytterligare ökad öppenhet inom SÄPO - det vill jag arbeta för - utan att därigenom omöjliggöra SÄPO:s egentliga uppgift. Men Marianne Samuelsson väljer att undvika den frågan. Inte en antydan till försök att ens i sak diskutera den. Jag beklagar det.
Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att försöka motverka "polisläckor" till medierna. Först vill jag understryka att det naturligtvis är av yttersta vikt att den som får ta del av hemligt material tar sitt ansvar för den fortsatta utredningen och för de enskilda som kan drabbas av att skyddade uppgifter blir kända. Det är en viktig uppgift för polisledningen att se till att de som omfattas av tystnadsplikt inser vilka konsekvenser som kan bli följden av att sekretessreglerna överträds. I vårt land har emellertid alla människor en grundlagsstadgad rätt att fritt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst till pressen i syfte att de ska offentliggöras. Det är vad som i dagligt tal kallas meddelarfrihet. Sten Andersson delar säkert min övertygelse att meddelarfriheten är av stort värde för att säkra tillgången till den information som behövs för att den granskande och opinionsbildande verksamheten i ett demokratiskt samhälle som vårt ska fungera. Möjligheterna att kontrollera hur meddelarfriheten används är mycket begränsade. Uppgiftslämnaren skyddas från ingripanden av det allmänna genom att det är förbjudet att efterforska vem som lämnat visst meddelande och genom journalisters tystnadsplikt. Endast i mycket speciella fall bryts förbudet mot efterforskning och uppgiftslämnarens källskydd. Det innebär i sin tur givetvis att det är svårt att få en tydlig bild av om det är ett problem med "polisläckor" och i så fall vidden av det. För anställda inom polisväsendet kan sägas att tystnadsplikt råder för sådana uppgifter i en förundersökning som kan försvåra den pågående utredningen om de lämnas ut. Tystnadsplikt gäller också i annat fall för uppgifter om enskildas förhållanden som förekommer i en pågående förundersökning. Meddelarfriheten har emellertid ofta företräde. En polisman kan således trots sin tystnadsplikt i många fall lämna information till medierna. Meddelarfriheten ger däremot inte någon möjlighet att lämna mer kvalificerade uppgifter om t.ex. hemlig teleavlyssning eller kameraövervakning. Min uppfattning är att lagstiftningen är väl avvägd. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Den enskilde måste kunna räkna med att poliser med tillgång till känsligt material är ansvarskännande, har gott omdöme och beaktar de skyddsintressen som bär upp en regel om tystnadsplikt. I de fall som meddelarfriheten används måste utgångspunkten vara att den enskilde polismannen har bedömt att offentliggörandet av vissa uppgifter är så viktigt att det rättfärdigar den skada som kan åsamkas utredningen och enskilda genom uppgiftslämnandet. Detta är alltså enligt min mening i första hand en fråga om etik och moral såväl inom medierna som polisen. Det ankommer på den anställde att i det enskilda fallet bedöma om det är lämpligt eller olämpligt att utnyttja sin meddelarfrihet. Jag vet att kontakterna med medierna är ett ämne som redan behandlas i den polisiära grundutbildningen. Ämnet är också aktuellt därför att Rikspolisstyrelsen nu tar fram en ny handbok för polisväsendets mediekontakter.
Fru talman! Jag är överens med justitieministern om vikten av meddelar och yttrandefrihet. Givetvis ska poliser och alla andra ha rätt att offentligt kritisera förhållanden på sin arbetsplats och ifrågasätta dem. Men, fru talman, jag tror inte att lagstiftarna som en gång skrev våra lagar på det här området avsåg att man också skulle skydda s.k. polisläckor. Jag är övertygad om att majoriteten av poliserna i Sverige är lojala, inte alltid mot sin arbetsgivare, inte alltid mot oss politiker - vi är för snåla, tycker nog alla poliser -, men de är lojala mot sin arbetsuppgift. Däremot tror jag inte, och där har jag och statsrådet skilda uppfattningar, att läckande poliser känner någon meddelarplikt. Det handlar enligt min uppfattning om pengar. Man får betalt för att läcka. Det kan inte finnas något annat skäl till att man lämnar ut bandinspelningar och texter ord för ord till medierna. Det är tyvärr den mänskliga snikenheten som jag menar uppträder i det här fallet. Det kanske får till effekt sämre utredningar, minskad uppklaringsförmåga. Det kan i vissa fall, när man läcker om t.ex. tillslag till medierna eller till intressenter, också innebära att enskilda polismän kan skadas i sitt arbete. Och när man läcker en utredning på ett tidigt stadium kan även oskyldiga människor bli utpekade. Har man en gång fått en stämpel på sig vet vi hur svårt det ofta är att få den fläcken borttvättad helt och hållet. Jag tycker att mediernas ansvar borde vara större och lite vidare än en desperat jakt på lösnummerförsäljning och tittarsiffror. Sedan skulle det vara intressant att veta, trots att det i och för sig är en skattefråga, hur de här ersättningarna betalas. När statsrådet skriver en artikel, som hon gör ofta, och jag ibland skriver någon, får vi arvode för våra artiklar i vissa tidningar. Då säger medierna alltid: Vi måste dra 30 % skatt, därför måste vi ha ditt personnummer. I det här fallet är det tydligen så att man har ett konto som är låst för alla, även för skattemyndigheten. Jag undrar egentligen varifrån de här pengarna kommer, för de kommer bevisligen. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet. Såvitt jag förstår är en polisutredning i huvudsak sekretessbelagd intill dess beslut om åtal har väckts. Sedan är den offentlig. Då kan man diskutera allt som har sagts i utredningen, för och emot. Detta är kanske en lekmannamässig fråga men jag ställer den ändå: Vad anser statsrådet att det skulle innebära för åsiktsfriheten, tryckfriheten och meddelarfriheten om man förbjöd spridning av uppgifterna bara under den tid som undersökningen pågår tills det blir beslut om eventuellt åtal? Då kunde man alltså även åtala dem som sprider uppgifterna. Det innebär att man bara tillfälligt hindrar meddelarfriheten. Anser statsrådet att det skulle vara ett alltför stort ingrepp i vår meddelar och yttrandefrihet?
Fru talman! Sten Andersson påstår att det bevisligen är så att uppgifter säljs. För egen del vill jag nog säga att den frågan aldrig är klarlagd. Men Sten Andersson kanske sitter inne med någon bevisning i det avseendet. Det här är naturligtvis ett bekymmer i vissa situationer, även om jag vill understryka att polisen själv tror att problemet med läckande poliser är ett storstadsfenomen, egentligen koncentrerat till Stockholm. Det har inte någon vidare omfattning, enligt polisens egna bedömningar. Jag delar Sten Anderssons uppfattning att medierna har ett väldigt stort ansvar i det här sammanhanget. Det är ju medierna som är intresserade av att få uppgifter och som kan locka poliser att göra mer än polisen vill göra. Medierna borde naturligtvis vara medvetna om att det här är fråga om en balansgång. Samtidigt är det viktigt att understryka att mediernas uppgift är att söka efter information och offentliggöra den. Rättssystemet har ett system för att försvara sig mot läckor som kan leda till skada för utredningen eller enskilda personer. Enligt den lagstiftning vi har är det möjligt för polisen att begränsa möjligheterna att utnyttja meddelarfriheten. Det brukar populärt kallas för yppandeförbud, och det är något som förundersökningsledaren kan förordna om under pågående förhör. Även domstol kan förordna om det. De personer som får ett yppandeförbud kan inte lämna ut uppgifter som omfattas av förbudet till någon, inte ens till pressen, utan att riskera påföljd. Det finns alltså ett system som kan användas för att säkerställa att läckor inte leder till skada.

Fru talman! Nej, det är klart att jag inte har några bevis, men jag har verkligen svårt att tänka mig att en polis som håller på med en utredning om ett mycket kvalificerat brott, där allmänheten är intresserad av att veta en del, har ett begär att läcka uppgifterna till medierna, vilket han eller hon vet kan försvåra eller försämra utredningen. Jag tror inte heller att han eller hon har någon inre kraft som tvingar honom eller henne att göra det. Jag är så pass verklighetsanknuten att jag tror - på gränsen till att jag vet - att det handlar om pengar. När det gäller omfattningen vill jag säga att jag läste en stor artikel av informationschefen för polisen i Stockholms län, Leif Cassel, häromdagen, där han menade att det här var ett stort problem. Jag vet att det har förekommit även i Malmö och i Göteborg. De poliser som läcker sådana uppgifter och gör det mot betalning vill jag benämna "grisar", fru talman. De fördärvar förtroendet för polisens verksamhet. De skadar alla de kan skada inklusive sina egna kolleger. Framför allt kan det innebära att skyldiga människor icke blir dömda och att människor som är oskyldiga kan råka mycket illa ut. Till sist, fru talman: Jag ställde en fråga - den kanske inte statsrådet uppfattade. Skulle det vara ett stort ingrepp i meddelarfriheten att införa ett totalförbud även för medierna att skriva uppgifter som kommer från läckande poliskällor från det att en utredning påbörjas tills det är beslutat om ett åtal, om man har förordnat om yppandeförbud? När det är beslutat om åtal, släpp då alla spärrar, men detta skulle gälla under tiden från starten av förhören tills beslut om åtal är taget. Skulle det vara ett stort ingrepp i meddelarfriheten?
Fru talman! Yppandeförbudet gäller ju dem som sitter på informationen. Det är där det ska stoppas, och det är de som omfattas av det.

Fru talman! Lars Elinderson har frågat om förslaget till förändringar av inskrivningsverksamheten och bouppteckningsverksamheten innebär att Domstolsverket samtidigt ges i uppdrag att genomföra nedläggning av tingsrätter. Om svaret är nej har Lars Elinderson frågat om regeringen kommer att återkomma till riksdagen med förslag i den frågan. Förslaget till förändringar av inskrivningsverksamheten och bouppteckningsverksamheten är ett led i att renodla domstolarnas och domarnas arbete och skapa effektivare inskrivnings och bouppteckningsverksamhet. Regeringen har inte gett Domstolsverket i uppdrag att utreda frågan om att avveckla tingsrätter till följd av förändringar av inskrivnings och bouppteckningsverksamheten. En annan fråga är hur domstolarna ska vara organiserade för att verksamheten ska bli mer flexibel, för att kompetensen ska kunna säkerställas och ytterligare höjas samt för att domstolarna även i framtiden ska vara attraktiva arbetsplatser som lockar till sig de bästa medarbetarna. Det fortsatta reformarbetet inriktas på att se över formerna för framtidens domstolsväsende. Flera olika lösningar övervägs. I en region kan det vara lämpligt att bedriva verksamhet i flera domstolar med en gemensam domkrets. Med en sådan större domkrets kan de framtida kraven på domstolsväsendet bättre tillgodoses. Även samverkan mellan olika domstolar kan utvecklas. Kraven på en modern domstolsorganisation kan innebära att vissa tingsrätter sammanläggs med andra, t.ex. när målunderlaget är alltför litet för att skapa bärkraftiga domstolsenheter eller när domstolarna ligger geografiskt nära varandra. I flera regioner, t.ex. Blekinge, nordvästra Skåne, Värmland, Dalarna och Västmanland, arbetar Domstolsverket med olika projekt tillsammans med berörda domstolar. Projekten avser såväl den yttre som den inre organisationen. Flertalet av dessa projekt finns redovisade i årets budgetproposition. Projekten ingår som en del i regeringens arbete med att modernisera domstolsväsendet. Domstolsverket har också mot den bakgrunden fått i uppdrag att se om det finns förutsättningar för att lägga samman Jakobsbergs och Sollentuna tingsrätter. Domstolsverket ska redovisa uppdraget senast den 1 december 1999. Domstolsverket har också remitterat ett förslag med innebörden att Ljusdals tingsrätt läggs samman med Hudiksvalls eller Bollnäs tingsrätt. Regeringen har under de senaste 15 åren avvecklat två tingsrätter - Sjuhäradsbygdens och Åmåls tingsrätter. Vid dessa två tillfällen har regeringen i god tid före planerade förändringar informerat riksdagen om sina intentioner. Vid behandlingen av förra årets budgetproposition uttalade justitieutskottet, med anledning av en pågående organisationsöversyn av Åmåls tingsrätt, förståelse för att arbetet med att skapa effektivare domstolar kunde omfatta vissa organisationsändringar. Utskottet betonade vikten av att organisationsförändringarna var brett politiskt förankrade. I detta syfte borde regeringen även fortsättningsvis anmäla organisationsförändringar till riksdagen. Riksdagen ställde sig bakom utskottets uttalanden. Regeringen har självfallet ingen avsikt att avvika från den praxis i detta avseende som regeringen själv har tagit initiativ till och som riksdagen vill ska upprätthållas. Vidare avser regeringen - som jag nämnde i riksdagsdebatten om domstolsväsendets framtid - att för riksdagen under våren 2000 redovisa den syn som regeringen har på den fortsatta reformeringen av domstolsväsendet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret på mina frågor. Syftet med interpellationen var, som justitieministern naturligtvis förstår, att jag gärna skulle vilja höra huruvida regeringen har bedömt och har en uppfattning om förslaget till förändringar av inskrivningsverksamheten vad gäller konsekvenser för domstolarnas verksamhet i övrigt. Justitieministern svarar på min konkreta fråga att hon inte gett Domstolsverket i uppdrag att utreda eller genomföra nedläggningar av tingsrätter på grund av den föreslagna organisationsförändringen.

domstolssekreterare. Vid var och en av tingsrätterna rör det sig om delar av tjänster. Om man när det gäller nuvarande organisation ska göra en besparing motsvarande de 187 årsarbetskrafterna måste man rimligen också förändra den övriga organisationen eftersom de personer som i dag arbetar med inskrivningsverksamheten också har andra uppgifter på sin nuvarande arbetsplats. Konsekvenserna blir motsvarande när bouppteckningsverksamheten förändras. Framför allt gäller det naturligtvis de mindre tingsrätterna. Den nya organisationen kommer enligt regeringen att säkerställa en uthållig och kostnadseffektiv organisation av inskrivningsverksamheten. Jag kan ställa upp på det påståendet trots att regeringen inte, i varje fall inte tillräckligt tydligt, redovisat hur den här effektiviseringen och förbättringen ska ske. Den fråga som inställer sig är hur den nya organisationen påverkar tingsrätternas övriga verksamhet. Kommer denna förändring att medföra en mer uthållig och kostnadseffektiv organisation för domstolsverksamheten i övrigt, framför allt när det gäller de mindre tingsrätterna? Såvitt jag förstår, och mellan raderna kan läsa i svaret, är svaret på den frågan nej - Justitieministern redovisar i sitt svar ett antal tänkbara förändringar som man i dag arbetar utifrån i form av projekt. Bl.a. nämns att Domstolsverket har fått i uppdrag att föra samman Jakobsbergs och Sollentuna tingsrätter och att det också finns förslag om att föra samman Ljusdals tingsrätt med Hudiksvalls eller Bollnäs tingsrätt. Såvitt jag förstår har detta inte primärt med förändringar av inskrivningsverksamheten att göra. Jag har fått informationen att Domstolsverket också har ett färdigt förslag om att lägga samman Motala och Mjölby tingsrätter med Linköpings tingsrätt och att man arbetar med ett förslag om att lägga samman Falköpings tingsrätt med tingsrätten i Skövde. Dessa två förslag är enligt uppgift direkt motiverade av förändringen av inskrivningsverksamheten. Enligt min uppfattning, fru talman, vore det rimligt om riksdagen fick möjlighet att ta ställning till ett samlat förslag till domstolsorganisation - inte styckevis och på ett sådant sätt att det blir omöjligt att bedöma konsekvenserna av förslaget. Det är först om riksdagen i förväg får information om innebörden av de konkreta förslagen som förändringarna kan förankras brett. Jag skulle vilja avsluta med en tilläggsfråga till justitieministern: Hur tänker statsrådet se till att förslagen till förändringar av domstolsorganisationen får en bred politisk förankring i framtiden när hon enligt citerad praxis enbart har för avsikt att i efterhand anmäla förändringar till riksdagen?
Fru talman! I arbetet med att reformera domstolsväsendet utgår regeringen givetvis från det tidigare arbete som är utfört och den debatt som har pågått i nu snart tio års tid. Där kommer de olika partiernas och de olika individernas ståndpunkter fram. Jag tror att jag har haft en ganska klar bild av hur man ser på olika förhållanden, och det har varit mycket vägledande i mitt arbete. Men det är klart att det blir lite besvärligt att hantera frågan politiskt när ett parti så totalt byter ståndpunkt från den ena dagen till den andra. Så sent som förra året motionerade Lars Elindersons parti om att de här verksamheterna, inskrivning och bouppteckning, snarast borde föras bort från tingsrätterna. Det är ju den uppfattning som har funnits. Den har haft en mycket bred politisk förankring och har varit styrande för arbetet. Nu förefaller i varje fall Lars Elinderson - kanske hela Moderata samlingspartiet - ha bytt uppfattning utan att redovisa vad den nya bedömningen, att det inte längre behövs en renodling av tingsrätterna, beror på. Detta försvårar naturligtvis arbetet när det gäller att säkerställa att man har en bred politisk förankring i det arbete man gör. När det gäller inskrivningsverksamheten och domstolarnas övriga verksamhet tror jag att det är väldigt viktigt att understryka att inskrivningsverksamheten egentligen inte har något att göra med domstolarnas dömande verksamhet. Det är en verksamhet som finns hos domstolarna av historiska skäl. Det är därför som jag tror att alla har insett att om den dömande verksamheten ska renodlas så är det angeläget att rensa bort sådant som inte har med den dömande verksamheten att göra. Därför är det heller inte fråga om att ett borttagande av inskrivningsverksamheten påverkar förutsättningarna för den dömande verksamheten. Den lilla domstolen kan ha svårigheter med den dömande verksamheten men det beror i så fall på att man inte har ett tillräckligt målunderlag. Det påverkas inte vare sig av om det finns en inskrivningsverksamhet eller av om det inte finns någon inskrivningsverksamhet. Det gäller nog alltså att hålla isär vad det här reformarbetet i sina olika delar utgår från och vad det syftar till.

Det gäller också en hel del andra frågor. Det arbetet pågår nu. Som jag tidigare sagt är det viktigt att de som är direkt berörda medverkar i detta. Det är inte bara vi från centralt håll som ska tala om hur det ska vara, utan jag tycker att de som är berörda av det här och som vet hur det fungerar ska vara aktiva deltagare i den här förändringsprocessen. Jag ser ett oerhört värde i det och är mycket angelägen om att omhänderta de förslag och idéer som kommer fram vid de olika domstolar som medverkar i olika försök och överväganden. Det är detta som ska ligga till grund för de förslag som regeringen kommer med. Som jag sade i mitt interpellationssvar ämnar jag, för att ge en övergripande bild av hur arbetet fortskrider och av de intentioner som regeringen har, till våren återkomma med en skrivelse till riksdagen.
Fru talman! Jag delar statsrådets uppfattning när det gäller förändringsarbetet i dess helhet avseende domstolsorganisationen. Men samtidigt bör en rimlig utgångspunkt för det förändringsarbetet vara att förändringen sker i takt med den diskussion som är förankrad här i riksdagen. Förändringar av inskrivnings och bouppteckningsverksamheten har jag inte i grunden ifrågasatt som princip. Jag kan ha förståelse för - kanske kan jag t.o.m. säga att jag delar den uppfattningen - att det är en rimlig inriktning att renodla den dömande verksamheten. Men samtidigt tycker jag att en förändring i en sådan riktning bör ske med hänsyn tagen till övrig verksamhet och till de konsekvenser som detta får för organisationen som helhet. Nu sker en förändring i ett steg. I nästa steg ska konsekvenserna av förändringarna redovisas i form av konkreta förslag till organisationsförändringar här i riksdagen. Att då säga att förändringen sker med bred politisk förankring tycker jag är att dra ut konsekvenserna ganska långt av den tidigare tioårsdiskussionen. När det gäller de organisationsförändringar som nu sker har vi inte någon uppfattning om - eller kan göra en bedömning av vilka konsekvenser de får för t.ex. antalet tingsrätter - men jag tror att statsrådet, precis som jag, känner till konsekvensen av den här förändringen.

Det tycker jag inte är en förändringsprocess som sker vare sig med förankring bland dem som är verksamma ute på fältet eller med en bred politisk förankring här i kammaren.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att de diskussioner som förs om organisatoriska förändringar för att skapa ett säkert underlag för den dömande verksamheten egentligen inte har någonting med inskrivningsverksamheten att göra. Det är olika personalkategorier vi talar om. Det blir väldigt förvirrat om man tror att inskrivningsverksamheten har något slags direkt betydelse för möjligheterna för en tingsrätt att bedriva en bra dömande verksamhet. Det har den inte. När det gäller de organisatoriska förändringarna, som alltså utgår från behovet att säkerställa att varje domstol har förutsättningar att bedriva en bra dömande verksamhet, ser jag ett oerhört stort värde i att vi går fram stegvis, prövar, ser vad erfarenheterna ger. Jag behöver det underlaget som kommer från dem som är verksamma i denna verksamhet. Jag utgår från att övriga partier ser samma behov och därför med intresse och uppmuntran ser på de försöksverksamheter som domstolarna tillsammans med Domstolsverket bedriver.
Fru talman! Jag är inte verksam inom det här området och har naturligtvis svårt att på egen hand göra en bedömning huruvida förändringar i vissa delar av verksamheten också påverkar förändringar i den dömande organisationen. Men jag har haft ganska mycket kontakt med verksamma på olika nivåer med olika arbetsuppgifter ute på olika tingsrätter. Där har man för mig redovisat en helt annan uppfattning än den statsrådet här redovisar. Den uppgift jag får - det rör sig om ett ganska stort antal kontakter jag haft - är att den här förändringen kommer att innebära behov av stora administrativa förändringar för de mindre tingsrätterna, en verksamhet som innebär att man administrativt kommer att ha svårt att behålla också den dömande verksamheten i de små enheterna. Har mina sagesmän fel i det här påståendet är jag naturligtvis glad. Jag kommer att återkomma till denna fråga när vi av statsrådet längre fram får en redovisning, en anmälan till riksdagen om vilka förändringar som hon avser att genomföra när det gäller domstolarnas organisation. Jag är övertygad om att vi då kan konstatera huruvida det här hänger samman med förändringar i inskrivnings och bouppteckningsverksamheten eller inte.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om jag tänker ta initiativ till en förändring vad avser djurs avkomma vid omhändertagande av djuret. Enligt 29 § djurskyddslagen kan en person som grovt missköter sina djur förbjudas att ta hand om djur över huvud taget. Denna paragraf är tillämplig även på avkomma från omhändertagna djur. Ett beslut om omhändertagande av djur enligt 31 och 32 §§ djurskyddslagen bör kunna utformas så att det omfattar även den ofödda avkomman. Miljö och jordbruksutskottet har tidigare behandlat en motion i samma fråga i utskottets betänkande 1999 1999:MJU501) efterfrågades en lagändring i syfte att förbättra skyddet för omhändertagna djurs avkomma. Utskottet föreslog ingen åtgärd med anledning av motionen. Det är således möjligt att uppnå det efterfrågade syftet med stöd av gällande lag. Trots detta kan det eventuellt finnas behov av att i förtydligande syfte komplettera lagen. Detta kan lämpligen övervägas under beredningen av den propositionen med förslag till ett förbättrat djurskydd som regeringen avser att lämna till riksdagen under nästa år.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag upplever som mycket positivt för djurens skull Att jag har tagit upp denna fråga beror på att om någon missköter djuren, som blir omhändertagna, finns det ingen automatik i lagen som säger att även djurens avkomma som föds efter omhändertagandet är omhändertaget. Det finns en hel del skräckexempel där man har fått lämna tillbaka valpar och föl till någon som grovt misskött djuren, inte de djuren naturligtvis utan så att säga djurens mamma. Lagen är otydlig på denna punkt för det finns ingen automatik i det hela. Det jordbruksministern refererar till i sitt svar är min motion som blev behandlad på detta sätt i miljöoch jordbruksutskottet. Jag kan konstatera att miljöoch jordbruksutskottet säger att man kan tillämpa lagen så, men verkligheten är en annan. Jag får ganska många signaler på att verkligheten är en annan; man tillämpar inte lagen på detta sätt. Jag är glad att jordbruksministern har förstått och har större insikter i detta problem än vad miljö och jordbruksutskottet faktiskt hade. Jag läser i svaret - där är jag väldigt hoppfull - att det kommer att göras ett förtydligande. Hur det ska utformas kan jag inte uttala mig om - om det ska vara någon automatik eller om skriver att "eventuellt avkomma också kommer att omfattas av lagen". Det får de som är jurister naturligtvis titta på. Men jag har stort hopp om att det blir så. Jag har två små frågor till jordbruksministern då jag upplever svaret så positivt. Det finns med andra ord stor sannolikhet att djurskyddslagen kan kompletteras med ett förtydligande av de två paragrafer som vi talar om? Det är den första frågan. Den andra frågan är: När kommer propositionen?
Fru talman! Vi verkar vara överens om hur vi skulle vilja att lagen tillämpades. Jag har tagit del av fall där den inte har tillämpats på det sättet. Det tyder på att lagen är oklar eftersom den tolkas på ett annat sätt vad i varje fall nuvarande regeringens och bådas våra intentioner är. Då är den väg man har att gå att förtydliga lagen så att de politiska ambitioner som ligger bakom lagen också kommer till uttryck i praxis och tillämpning. Det avser jag att göra. Vilka paragrafer som ska ändras är jag inte nu beredd att säga, men vi ska ändra på ett sådant sätt att det blir en annan tillämpning som är i överensstämmelse med vad vi tycker. Propositionen kommer under 2000. Jag kan inte närmare ange något datum.
Fru talman! Det gör att jag känner mig väldigt tillfredsställd med det svar som jordbruksministern gav. Det finns många jurister och djurskyddsinspektörer som välkomnar detta förtydligande, och de kommer att bli väldigt nöjda. Jag ser fram emot propositionen och kommer naturligtvis själv att bevaka att denna bit finns med. Tack!

Fru talman! Lars Ohly har frågat mig vad jag avser att göra för att förmå FN att införa vapenembargo mot Indien och Pakistan och för att reglerna för export av krigsmateriel skall följas. Bakgrunden till Lars Ohlys fråga är en debattartikel i Dagens Nyheter den 5 november om export av granatgeväret Carl Regeringen har tydligt klargjort att man ser mycket allvarligt på konflikten mellan Indien och Pakistan och de provsprängningar av kärnvapen som båda länderna har genomfört. Sverige har upprepade gånger, bilateralt och i internationella forum, uppmanat Indien och Pakistan att iaktta yttersta återhållsamhet och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika ytterligare konfrontation. Sverige har också drivit denna fråga i FN:s säkerhetsråd, som den 14 maj förra året antog ett svenskt förslag till ett skarpt formulerat ordförandeuttalande om de båda ländernas kärnvapenprov. Regeringen har också verkat inom EU för ett vapenembargo, men inte fått gehör för detta. Sverige anser att EU:s uppförandekod stöder vår slutsats, att nya åtaganden till Indien inte kan komma i fråga. Regeringen kommer även fortsättningsvis att försöka påverka Indien och Pakistan att lösa Kashmirfrågan och andra utestående frågor med fredliga medel. Sverige har redan tidigare i olika forum manat till återhållsamhet i fråga om krigsmaterielexport till dessa båda länder och avser att fortsätta med detta När det gäller svensk krigsmaterielexport till Indien och Pakistan är regeringens syn att tillstånd som innebär nya åtaganden inte kan beviljas under nuvarande omständigheter. Därmed intar Sverige en internationellt sett ytterst restriktiv hållning. Det enda som i dag beviljas tillstånd är affärer som efter noggrann prövning bedöms vara följdleveranser. Min principiella hållning vid bedömningen av om en affär skall anses ha tillräckligt samband med tidigare leveranser av vapensystem för att klassificeras som följdleverans är att ribban i varje enskilt fall ska sättas högt. Samtidigt anser jag det grundläggande att Sverige ska honorera ingångna avtal. Grunden för de bedömningar som för närvarande resulterar i tillstånd för följdleverans till Indien eller Pakistan redovisas utförligt för riksdagspartierna i Exportkontrollrådet. Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska exporten av krigsmateriel till Indien hanteras i enlighet med de riktlinjer för krigsmaterielexport som riksdagen ställt sig bakom. Utan en inhemsk försvarsindustri skulle Sverige bli helt beroende av materielleveranser utifrån, något som jag bedömer vara svårförenligt med en alliansfri säkerhetspolitik.
Fru talman! Statsrådet Pagrotsky menar att de följdleveranser som nu sker till Indien sker helt i linje med den svenska exportkontrollpolitiken. Det är svårt att se detta. Jag förstår att man inte kan lägga alla kort på bordet, men samtidigt stämmer inte detta med uttalanden som regeringsföreträdare tidigare har gjort. I somras sade utrikesminister Anna Lindh att hon beklagade de följdleveranser som gjordes, och då gällde det följdleveranser till Boforshaubitsar i Indien. Hon sade: Tyvärr är avtalet som en gång inletts väldigt långtgående. Enligt uppgifter finns det inga sådana garantier för följdleveranser när det gäller granatgeväret Carl Gustaf. De vapen som vi pratar om här används i strider i Kashmir, i strider mellan Indien och Pakistan. Det är allvarligt att svenska vapen och leveranser som följer av de leveranser som en gång har gjorts kan användas för att trappa upp en konflikt som måste betecknas som den mest allvarliga som nu pågår. Det är en konflikt mellan två kärnvapenstater som riskerar att leda till en allvarlig kärnvapenkonflikt, och det är kanske den enda kärnvapenkonflikt just nu som det finns risk för. reagerade regeringen mycket starkt. Självklart, sade Pierre Schori i riksdagen, kommer den här oansvariga kärnvapenpokerpolitiken från den indiska regeringens sida att starkt påverka våra relationer. Sverige har också reagerat. Statsrådet Pagrotsky har visat i sitt svar att Sverige har agerat i FN och i EU, men inte fått igenom t.ex. förslag om vapenembargo mot Indien. Detta, påpekade Pierre Schori, gjorde att det var upp till de enskilda medlemsländerna att agera. Då är det också rimligt att Sverige agerar på egen hand, att vi sätter ribban oerhört högt när följdleveranser till Indien kommer på tal. Det ska göras en mycket sträng bedömning i det enskilda fallet av vad som är nödvändigt och av vad vi kan påverka. Där vi kan påverka ska vi göra det så att Indien och Pakistan förstår vad vi menar. Så sade handelsministern själv i riksdagen den 28 maj 1998. Jag menar att den här affären inte är i linje med - åtminstone enligt vad vi känner till - de regler som riksdagen har ställt sig bakom. Dessutom är det fullt rimligt att Sverige markerar hur allvarligt man ser på upptrappningen av konflikten genom att stoppa planerade följdleveranser. Det har gjorts tidigare. Regeringen stoppade följdleveranser till granatgeväret Carl Gustaf till Australien under Vietnamkriget, till Burmas militärjunta 1984-1987 och till Storbritannien under Falklandskriget 1982. Det finns ingenting som förhindrar att vi agerar likadant nu.
Fru talman! Lars Ohly kritiserar det sätt som riktlinjerna tillämpas på i det här fallet, de riktlinjer som vi är överens om, som grundas på beslut här i riksdagen och som regeringen och den myndighet det gäller har att följa i sin vardag. Egentligen är det ju inte tillämpningen som Lars Ohly kritiserar. Jag tror att det bara är en förevändning för att få angripa de instruktioner som riksdagen har gett till den myndighet som det gäller. KU har granskat hur följdleveransbegreppet har tillämpats. Utskottet fann då - och det är ganska nyligen - inte någon anledning att anmärka på hur detta sker i vardagen, i praktiken i samtliga fall som har granskats. Däremot ansåg man att själva begreppet följdleverans borde förtydligas. Det begrepp som riksdagen angivit villkoren för i riktlinjerna för verksamheten och som regeringen myndigheten har att följa skulle kanske bli tydligare - det var KU:s slutsats av en omfattande granskning. Jag tillsatte därför en utredning som skulle se över följdleveransbegreppet. Den har arbetet, kommit fram till slutsatser och skickats ut på remiss. När arbetet är klart och vi har prövat om det finns anledning att föreslå ett förtydligande av följdleveransbegreppet, då ska jag återkomma till riksdagen. Men så länge de nuvarande reglerna gäller är den min och myndighetens skyldighet att följa dem efter bästa förmåga. Lars Ohly säger att jag måste leva upp till det som jag har sagt här i riksdagen, att vi ska skärpa politiken mot Indien på ett sådant sätt att man där förstår vad vi tycker om den säkerhetspolitiska linje som Indien har slagit in på. Det har vi gjort. Vi säger nej till i princip allt nytt, alla nya system och alla nya leveranser. Jag kan försäkra Lars Ohly - även om det inte är offentliggjort och även om det inte är så publikt - att det finns mycket avancerade marknadsföringsprojekt som har avbrutits. Förhandlingar har inte fullföljts därför att vi har gett så klara besked. Nya affärer finns helt enkelt inte i pipelinen. De skärpningar som vi har gjort bara på vapenexportområdet - och för att inta tala om alla andra politikområden - är bland de hårdaste som finns bland jämförbara länder. Det hela handlar om detta enda som återstår, nämligen: Vad är det för konsekvenser av gamla åtaganden som vi fortsätter att leva med? Och vad har vi förhållningssätt till dem? När det gäller följdleveranserna skulle Sverige för sin del aldrig drömma om att köpa något vapensystem alls utan att vi vore helt säkra på att vi kunde få reservdelar i många år, under hela systemets livslängd. Det är ju inte annorlunda för andra länder. Inget land skulle köpa försvarsmateriel utan att veta att man kommer att få följdleveranser. Antingen har vi sådana regler eller också finns vi inte med på marknaden. Så enkelt är det. Antingen har vi en så hög tröskel att endast embargo beslutat i FN eller EU är skäl nog för Sverige att bryta ingångna avtal med andra länder eller också slutar vi att exportera vapen över huvud taget. Det är en orsak till att det är så viktigt att ha en hård prövning vid nya åtaganden. Har vi väl godkänt en affär en gång måste vi räkna med att godkänna följdleveranser av reservdelar och ammunition under många år framöver. Det är därför som vi är så noga med den första prövningen, trots att företagen gnisslar tänder över alla de marknader som är stängda för dem och trots att konkurrenterna får sälja.
Fru talman! Handelsministern påstår att jag egentligen skulle ha framställt interpellationen som en sorts förevändning att angripa de nuvarande reglerna. Så är det inte. De nuvarande reglerna kan gott diskuteras, och jag välkomnar den begreppsförklaring som statsrådet säger ska komma till riksdagen med anledning av utredningen om följdleveransbegreppet. Snarare är det så att jag har farhågor för att den svenska politiken håller på att förändras i mindre restriktiv riktning. De exempel som jag nämnde där regeringen har stoppat följdleveranser, t.ex. till Australien, till Burma och till Storbritannien, visar ju på en ganska hård inställning till följdleveranser. Följdleveranser ska naturligtvis ske om inte förhållandena har ändrats. Om vi exporterar vapen enligt svenska regler, och vi får möjlighet att exportera delar till vapnen som en följd av ingångna avtal och om förhållandena inte har ändrats, är det självklart att följdleveranser ska ske. Frågan är väl snarare om vi inte till något pris eller i något fall kan stoppa följdleveranser till ett land som enligt Sverige bedriver kärnvapenpokerpolitik. Är det en omöjlighet för oss att använda något annat än minskade biståndsmedel som bestraffning av ett land som rustar upp och som faktiskt äventyrar säkerheten i hela världen? Är det så att följdleveranserna är viktigare än att markera Sveriges hårda inställning till kärnvapenupprustningen och till det pågående kriget mellan Indien och Pakistan? Eller är det kanske så att vi i dag ser en harmonisering till regler som är mer vanliga ute i Europa, nämligen regler som är ganska långt ifrån den svenska restriktiva hållningen? Är det kanske så att vi ser en början på det som kommer att bli resultatet av det pågående sexnationsarbetet om gemensamma regler för försvarsmaterielindustrin? Är det kanske så att vi inte ska förvänta oss en skärpning utan en uppmjukning av de regler som finns om både vapenexport och följdleveranser? Jag tycker att det är rimligt att ifrågasätta följdleveranserna också av det skälet att det inte offentligt har redovisats ett enda argument för att detta skulle vara en följd av det avtal som en gång slöts. Snarare har det ifrågasatts om avtalet verkligen förbinder Sverige att till varje pris ge de följdleveranser som nu är på tapeten. Det rimliga vore att Bofors inte får tillstånd att sälja reservdelar och ammunition till ett vapensystem i Indien när Indien befinner sig i krig, har genomfört och fortsätter att genomföra en kärnvapenupprustning, och då vi inte har hört att Sverige har lämnat några leveransgarantier i det gamla avtalet. Jag tycker att det är rimligt att Sverige nekar Bofors tillstånd att sälja materiel till vapen som bevisligen används av de indiska styrkorna i kriget i Kashmir. Jag tycker att det är rimligt att Bofors inte får genomföra sådana leveranser till en stat som genom kärnvapenprov och nationalism är på väg att utlösa eller dras in i ett kärnvapenkrig med Pakistan.

Fru talman! Det är tre saker som jag vill ta upp. Det första är en fråga i slutet på statsrådets andra inlägg, nämligen om krigsmaterielindustrins möjlighet att överleva om man inte följer ingångna avtal. Jag vågar påstå att vi försöker inta en ganska konstruktiv hållning till den svenska krigsmaterielindustrin. Vi diskuterar just nu tillsammans med Näringsdepartementet framtiden för Celsius och de svenska statliga intressen som finns där. Men det innebär inte att vi vill ge något generellt klartecken till följdleveranser, även om de följer av avtal. Om t.ex. en part bryter mot ett annat avtal eller mot samma avtal, anser vi inte att det finns någon förpliktelse för den svenska staten och den svenska regeringen att till varje pris uppfylla sina förpliktelser enligt avtal. Det gäller t.ex., enligt uppgifter, Haubitzaffären som var på tapeten i somras. Jag har inte fått något belägg för att det är en garanti för följdleveranser i den affär som vi nu diskuterar. De siffror som statsrådet tog upp angående krigsmaterielärenden, som visade att 40 % hade avslagits, gäller för tiden 1988-1996. Det är den undersökningen, antar jag, där 101 ärenden anmäldes till Exportkontrollrådet. 60 av affärerna tillstyrktes och 41 avstyrktes. Men sedan dess har vi sett en oroande tendens, att alltfler ärenden inte ens kommer upp till Exportkontrollrådet. Jag är rädd för att vi faktiskt håller på att få en förändring. Slutligen: Statsrådet Pagrotsky frågade mig om vi ska fortsätta att sälja vapen till Frankrike. Nej, när man genomförde provsprängningarna hade det varit rimligare att vi hade sagt att i och med att man bröt mot ett internationellt avtal, som provstoppsavtalet är, finns det all anledning för Sverige att använda alla medel för att avbryta de prov som Frankrike genomförde och även stoppa leveranser.
Fru talman! Tack för det klarläggandet. Samtidigt som Lars Ohly sitter i diskussioner med Näringsdepartementet om försvarsmaterielföretaget Celsius framtid vill han att vi ska se till att Celsius inte längre ska få underhålla de produkter som de har sålt till det franska försvaret, att följdleveranser till Frankrike inte längre ska utgå. Så tolkar jag Lars Ohlys svar. Jag tycker att han var ganska tydlig på den punkten och att det var ett intressant besked. Lars Ohly tar återigen upp statistiken. Jag tycker att det är rätt konstigt att företagen kommer till Inspektionen och säger att de har en följdleverans, eftersom det i 40 % av fallen visar sig att det inte är någon riktig följdleverans. Jag hoppas att de slutar att göra det, så att det som kommer in och anges vara följdleveranser bara är riktiga följdleveranser. Därmed kan relationstalet förändras. Men det har tydliggjorts att det sker en sträng prövning och att tröskeln är hög för att följdleveranskriteriet ska anses uppfyllt. Sedan till frågan om vem som bryter avtal. Om en annan part i ett avtal bryter detta ska det också befria Sverige från att hålla sin del. Jag konstaterar att Lars Ohly redan har anmält detta till KU, alltså det aktuella fall som har varit uppe i den här debatten. Lars Ohly rusade åstad innan Vänsterpartiets representant hade fått besked i Exportkontrollrådet om hur det förhöll sig. Det var en panikartad utryckning för att hinna före Miljöpartiets anmälan till Exportkontrollrådet om att få upp frågan den ordinarie vägen för informationsgivning. Vi kommer att få diskutera det här i anslutning till KU-prövningen. Till sist: Sverige tillhör de länder som har den mest restriktiva exportkontrollpolitiken i hela världen. När Lars Ohly kritiserar den politiken undrar jag om det inte är måttstocken det är fel på snarare än politiken. Ingen i hela världen verkar duga åt Lars Ohly. Vi för en restriktiv politik. Men vi är inte radikalpacifister, vi socialdemokrater. Vi tycker att Sverige ska ha ett försvar och att det är en nödvändig beståndsdel i en alliansfri politik. Ska alliansfriheten vara trovärdig behöver man en inhemsk försvarsindustri av högsta klass, och det går inte i isolering. Det krävs en viss export. Konsekvensen av det är att man ibland ställs inför svåra avvägningar - som i fallet Indien. Ibland ställs man inför valet mellan olika alternativ där inget är perfekt. Men för en seriös politiker går det inte att säga nej till allt som inte är perfekt. Det är det, Lars Ohly, som kännetecknar seriös, ansvarstagande utrikes och säkerhetspolitik.

Fru talman! Alf Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ett lagbrott ska ge samma konsekvenser i Sverige som i andra länder oavsett vem som begår brottet. Frågan rör intresset av lika behandling av förare oavsett hemvist vid överträdelser av trafiklagstiftningen. Alf Eriksson tar upp flera förhållanden som rör yrkestrafiken och som därmed faller under näringsministerns område. Mitt svar inriktas därför på de straffrättsliga aspekterna av Alf Erikssons fråga. Jag vill då inledningsvis betona att samma regler för straffansvar gäller för svenska och utländska förare. När det sedan gäller verkställigheten är det självfallet angeläget att det, inte minst ur rättvisesynpunkt, finns ett effektivt system för att driva in bl.a. böter även från fordonsförare som inte har hemvist i Sverige. Möjligheterna till verkställighet har naturligtvis också betydelse för efterlevnaden av reglerna. Lagföring vid överträdelse av trafikregler sker oftast genom att polisen utfärdar ett föreläggande om ordningsbot direkt på platsen. När det gäller tvångsåtgärder för att säkerställa verkställighet av böterna finns möjligheterna till kvarstad enligt rättegångsbalken. Såsom justitieutskottet konstaterat är det emellertid tveksamt om ett sådant tvångsmedel kan användas i dessa fall med hänsyn till proportionalitetsprincipen, dvs. principen om att åtgärden måste stå i rimlig proportion till brottet och till vad som kan vinnas med ingripandet. En person som inte har hemvist i Sverige kan anhållas och häktas även för ett bötesbrott, om det finns risk att personen undandrar sig lagföring eller straff. Även här gäller dock proportionalitetsprincipen. När det gäller utländska körkort finns samma möjligheter till ingripande som när det gäller svenska körkort. Körkortet kan återkallas bl.a. om körkortshavaren brutit mot trafikregler som är väsentliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns dessutom på olika håll i trafiklagstiftningen regler om rätt för polisen att under vissa omständigheter kvarhålla ett fordon och hindra dess fortsatta färd, bl.a. när det gäller bestämmelserna om kör och vilotider samt överlast. Reglerna om hindrande av fortsatt färd i trafikförordningen och fordonskungörelsen kan tillämpas så fort en fortsatt färd inte kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet. Trots att syftet inte är att säkerställa en framtida verkställighet av böter ska den preventiva effekt som risken för kvarhållande innebär inte underskattas, särskilt inte på yrkestrafikens område. Är den misstänkte bosatt inom Norden medger den nordiska verkställighetslagen att indrivning av böter, viten och särskild rättsverkan verkställs i annat nordiskt land. Verkställighet av bötesstraff vid trafikbrott kan då ske utan hinder i gärningsmannens hemland. När det gäller personer bosatta utom Norden är situationen däremot en annan. I dessa fall kan svårigheter uppkomma när det gäller verkställigheten av ett bötesstraff i hemlandet. Mot denna bakgrund pågår ett arbete med att utveckla ett konventionsgrundat internationellt verkställighetssamarbete. Detta arbete har bl.a. lett till framtagandet av en trafikbrottskonvention inom ramen för Schengensamarbetet. Konventionen undertecknades den 28 april i år och innebär att böter kommer att kunna verkställas mot utomnordiska medborgare inom Schengenområdet. Även parkeringsavgifter omfattas, vilket innebär en utvidgning även av det nordiska verkställighetssamarbetet. Eftersom konventionen ska ratificeras kommer det emellertid att dröja innan den träder i kraft. I detta sammanhang bör även nämnas arbetet inom EU rörande ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden. Sverige har verkat aktivt för att bötesdomar meddelade i en EU-stat ska kunna verkställas i andra EU-stater. Ett arbete med att konventionsreglera denna fråga inleds inom kort. Allteftersom unionen utvidgas kommer dessa regler självfallet att gälla också i de nya medlemsstaterna. Ett effektivt internationellt verkställighetssamarbete har flera fördelar framför nationella åtgärder för säkerställande av en eventuell framtida straffverkställighet. Den för brott misstänkte blir t.ex. inte utsatt för åtgärder för säkerställande av verkställighet i någon större utsträckning förrän skuldfrågan prövats slutligt, och man undviker också vad som skulle kunna uppfattas som en särbehandling grundad på nationalitet. Det nyss beskrivna arbetet kommer att förbättra möjligheterna till verkställighet av böter. Trots detta kommer det även i framtiden att finnas fall där problem kan uppstå när ett bötesbelopp ska drivas in från en förare utan hemvist i Sverige. Det rör sig då om länder utanför Norden och EU. I Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att se över frågor som rör åkerinäringens konkurrensvillkor. Inom ramen för detta görs en analys av hur utbrett problemet med verkställighet är och vilka konsekvenser det har i bl.a. konkurrenshänseende. En fråga som i det sammanhanget måste ställas är om det som kan vinnas med en ändring av de nationella reglerna för säkerställande av straffverkställighet verkligen överväger svårigheterna, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Frågan är således inte okomplicerad, och den kräver därför noggranna överväganden. De europeiska länder som valt att vidta nationella åtgärder för säkerställande av en eventuell framtida straffverkställighet har utformat reglerna på varierande sätt. I de flesta fall är möjligheterna till sådana åtgärder dessutom begränsade till fall som rör mycket låga bötesbelopp. Det finns alltså ingen enhetlig lösning när det gäller säkerställande av böter från förare utan hemvist i det land där gärningen begås.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det låter förhoppningsfullt att det så småningom ska kunna bli bättre ordning på detta område, även om man tycker att det borde gå fortare och problemet tycks kvarstå för de länder som står utanför Schengen och EU. Lastbilstrafiken i Europa växer kraftigt, och vi ser alltfler långtradare på våra vägar som inte kommer från vårt land. Det är inget fel i det; konkurrensen är bra för oss konsumenter, men den bör ske på någorlunda likvärdiga villkor. Det är här som efterlevnaden av lagstiftningen spelar en stor roll. När det gäller indrivning av böter finns stora olikheter, och vi kan misstänka att det är ett utslag av protektionism från en del länder. Man vill vara ytterst hård mot fordon som kommer från andra länder än sitt eget land för att gynna den egna näringen. Så är inte fallet hos oss, och jag tycker inte heller att vi ska tillgripa sådana metoder som kan snedvrida konkurrensen. Det måste upplevas av alla som vill trafikera våra vägar att brott mot svensk eller internationell lag kommer att bestraffas - detta av minst tre skäl: Det första skälet har jag redan pekat på, och det är illojal konkurrens. Vår åkerinäring riskerar att ta skada om man kan köra i vårt land utan att följa den lagstiftning som finns. Det andra skälet, och naturligtvis det viktigaste, är säkerheten på våra vägar. Enligt uppgift bryter utländska fordon tre gånger oftare mot kör och vilotidsreglerna än svenska fordon, och i de fall de uppdagas leder de endast i undantagsfall till åtgärder. De tyngsta fordonen i trafiken är sämst på att hålla hastighetsbegränsningarna. Varje år dödas över 100 Det tredje skälet är miljön, som naturligtvis också är ett mycket viktigt område. Vi vet att många utländska långtradare kör med betydligt sämre bränslekvaliteter än dem som vi använder i Sverige. Det kan vi nog inte lösa lagstiftningsvägen, men om vi får upp laglydnaden på andra områden kommer nog de värsta lycksökarna inte att ge sig in på den svenska marknaden. Det skulle förmodligen också bli en förbättring för miljön. Jag är medveten om att allt detta inte faller under justitieministerns område, men just efterlevnaden av lagen är en nyckelfråga för att de andra bitarna ska få sin lösning. Enligt polisen, åkarna och även Transportarbetareförbundet finns det en uppgivenhet när det gäller att upprätthålla laglydnaden. Det finns t.o.m. uppgifter om att polisen anser det vara meningslöst att stoppa och kontrollera yrkesförare från andra länder, och så får det naturligtvis inte vara. Enligt åkeribranschen finns det risk för utslagning om vi skulle vänta ytterligare ett antal år. Hur det i verkligheten ligger till med den frågan behöver vi inte tvista om, men för trafikmoralen är det viktigt att ta bort den känslan. Man tar också bort ett argument för de svenska åkerierna när de hävdar att de inte behandlas på samma sätt. Jag skulle vilja ställa en kort följdfråga till justitieministern. Är det möjligt att gå före de internationella åtgärderna med en svensk lagstiftning som skulle åstadkomma en bättre åtlydnad?
Fru talman! Dessvärre måste jag nog invända lite grann mot Alf Erikssons beskrivning av verkligheten. Det går faktiskt inte att säga att svensk polis skulle vara hårdare mot svenska förare än mot utländska förare. Det är samma regler som gäller. Jag har väldigt svårt att tänka mig att svensk polis skulle se mellan fingrarna när det gäller t.ex. trafiksäkerhetskrav på utländska bilförare. Det finns ingen anledning att tro att det är på det viset. Ingenting i verkligheten talar för det, och det är dessutom en ganska orimlig beskyllning mot polisen när man säger att den på något vis skulle gynna utländska förare. När det gäller trafiksäkerhetsfrågor är det så som jag redovisade i mitt interpellationssvar, dvs. att det är möjligt att vidta tvångsåtgärder, t.ex. att hindra fortsatt färd om man bryter mot de regler som finns som ska upprätthålla just trafiksäkerheten. När jag ser på den statistik som finns om ingripanden från polisen ser jag följande. När det t.ex. gäller kontroll av kör och vilotider utsattes utländska fordonsförare i nästan 14 000 fall av kontroll förra året. Jag tycker att det tyder på att man har en ganska omfattande kontrollverksamhet inte minst när det gäller de utländska fordonsförarna. Påståendet att det skulle vara meningslöst att stoppa utländska förare är därför alldeles omotiverat. Det är samma regler som gäller. Handlar det om trafiksäkerhet är det möjligt att använda de tvångsåtgärder som finns för att hindra t.ex. fortsatt färd eller belägga bilen med kvarstad.
Fru talman! På ett sätt är det bra att vi har denna debatt och diskussion. Om vi med den kan rätta till en del av de myter som finns och sprids ute på marknaden - jag tolkar det så - är det bra. Det är bra om vi kan komma fram till att det är myter och ingeting annat när det gäller kontrollen av utländska och svenska fordon. Men jag har själv varit med vid trafikkontroller på motorvägen i Halland. Jag ska inte lämna ut enskilda poliser, men man uttrycker till mig det jag sade tidigare, nämligen att det känns meningslöst att skriva ut böteslappar till en del av de bilar som kommer från andra länder eftersom man aldrig får in böterna. Med det antyder man att det är bättre att vidta åtgärder där man kan se att man får in böterna. Jag skulle vilja vidga frågan lite till och komma fram till Schengenavtalet och EU. Det återstår ett antal länder som förhoppningsvis så småningom kommer med i både EU och Schengen, men det lär dröja ganska lång tid framöver. Vi har inte de möjligheter som Schengenavtalet så småningom kommer ge att ta in böter från dem som kommer från länder utanför. Är det möjligt att skärpa regelverket något för att säkerställa att vi får in böter från dem som ligger utanför?
Fru talman! Det förefaller som att det huvudsakliga problemet, såsom Alf Eriksson beskriver det, är att man inte får in de böter som utfärdas. Att inte få in bötesbeloppen är naturligtvis en tråkig sak för staten - det kan jag gärna hålla med om - men det är trots allt inte det som är det viktigaste med trafikövervakningen. Trafikövervakningen syftar till att upprätthålla trafiksäkerheten, men vi skulle naturligtvis alltid också vilja få in de bötesbelopp som utfärdas. Som jag redogjorde för handlar det om att säkerställa ett sådant samarbete mellan länderna att man kan verkställa böter i det land varifrån föraren kommer. Det är alltså inte möjligt i dag. Det är möjligt i förhållande till de nordiska länderna. Det kommer snart att vara det i förhållande till Schengenländerna. Ännu lite längre fram ser vi hela EG och de nya medlemmarna i EG. Men fortfarande har vi naturligtvis en värld utanför både Norden och EG. Där är det internationella arbetet med att utveckla regelverket så att vi får till stånd system där man accepterar andra länders myndigheters beslut och kan verkställa dem omedelbart den enda lösningen. Det finns inget sätt att nationellt skärpa lagstiftningen för att på det viset få till stånd en verkställighet i ett annat land. Den vägen finns inte. Det gäller att få till stånd överenskommelser med andra länder så att bötesbelopp kan drivas in även i de länder varifrån förarna kommer. Det är det vi arbetar med. Detta kommer självklart att ta tid. Men vi utvidgar ändå successivt våra möjligheter att på detta vis säkerställa att verkställighet av böter och andra beslut som myndigheter fattar hänger med den allt friare rörlighet som bl.a. utnyttjas för ökad handel, så att vi verkligen får en fri rörlighet men också en möjlighet att beivra de brott som begås när man färdas över gränserna.

Fru talman! I sin första interpellation har Ola Karlsson frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av - som han uttrycker det - det totala fiaskot hittills för digitala TV-sändningar i marknätet. Han har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa det som han benämner mångmiljonprojektet med hyrdekodrar i det statliga bolaget Boxer. Han har slutligen frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra en förtida släckning av de analoga näten. I sin andra interpellation har Ola Karlsson frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte värdefullt frekvensutrymme ska blockeras av marksänd digital-TV. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Innan jag svarar på Ola Karlssons frågor ska jag ge en kort redovisning av läget för de digitala marksändningarna. Den analoga marksända televisionen använder samma tekniska system som när TV-sändningarna startade för snart 50 år sedan. Tekniken har förfinats med färg-TV, stereoljud och text-TV, men har nu nått gränsen för sina utvecklingsmöjligheter. De analoga sändningarna kräver ett stort frekvensutrymme. Med digital sändningsteknik kan flera TV program sändas på samma frekvensutrymme. Mellan fyra och sex digitalt utsända program får plats i en frekvenskanal som med analog teknik bara räcker för ett program. För att kunna ta emot digitalt utsända program i marknätet eller med annan teknik, t.ex. via kabel, måste man ha en särskild avkodare. Den har för närvarande formen av en extra tillsats, en set top-box, som omvandlar de digitala signalerna till analoga signaler. I framtiden kommer TV-mottagarna antagligen att redan från början vara utrustade för digital mottagning. Då kommer sannolikt inga extra boxar att behövas. Det är nu dags att modernisera marksändningarna, på samma sätt som andra distributionssätt för elektronisk information moderniseras. Marksändningar är ett billigt och säkert sätt att nå hela befolkningen. De förutsättningar som gäller för TV-sändningar i det digitala marknätet innebär ett försvar för yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald och för allmänhetens valmöjligheter och TV-företagens möjligheter att nå sin publik. Till dessa demokratiska och mediepolitiska motiv kommer ett mer tekniskt och ekonomiskt. Digitaliseringen är en förutsättning för den utveckling som innebär att rundradio, teletjänster och datatjänster smälter samman. Den infrastruktur som har byggts upp för digitala TV-sändningar kan även användas för dataöverföringar med bredbandskapacitet till hushållen. Om de analoga sändningarna ersätts med en mer resurssnål digital teknik kommer på sikt frekvensutrymme att frigöras även för andra angelägna ändamål än TV-sändningar. 50 % av Sveriges befolkning. Den parlamentariska digital-TV-kommittén ska följa och utvärdera verksamheten under den första etappen. I juni 1998 meddelade regeringen sändningstillstånd till elva olika företag. I och med att en tredje sändningsfrekvens blev tillgänglig ändrades tillstånden i december 1998 så att vissa företag fick mer utrymme. I samband med det sattes fristen för att börja sända till den 1 april 1999. För närvarande sänder samtliga företag som har tillstånd utom Cell, Cell kommer sändningarna att starta när avkodarna är uppdaterade för interaktiva tillämpningar, något som avses ske inom kort genom att ny mjukvara laddas ned trådlöst. En fjärde sändningsfrekvens blir tillgänglig i början av nästa år. Digital-TV-kommittén har den 12 november 1999 yttrat sig till Radio och TV-verket om vilka TV-företag som bör meddelas tillstånd. Beslut om tillstånd meddelas av regeringen efter det att Radio och TV-verket har avgett förslag. TV. Enligt företagsledningen har intresset hittills varit över förväntan. Nu till Ola Karlssons första fråga. Mitt svar är att det inte alls är fråga om något fiasko. Det är inte mer än åtta månader sedan de första sändningarna startade. Nya TV-kanaler har kommit till successivt. Avkodare har inte funnits att hyra i mer än några veckor. Jag finner det fullt normalt att det tar en viss tid att få människor att acceptera nyheter och att förändringar därför går trögt i början. Ola Karlssons andra fråga gäller uthyrningen av avkodare genom företaget Boxer. Ola Karlsson ställde en liknande fråga i september. Jag svarade då att Boxers verksamhet inte ska finansieras med skattemedel och att det inte finns någon anledning för mig att vidta några åtgärder. Det har inte hänt något sedan dess som ger anledning till en annan bedömning. På Ola Karlssons tredje fråga kan jag bara svara att det inte finns något beslut om när de analoga TV sändningarna ska upphöra. Den parlamentariska digital-TV-kommittén, där Ola Karlsson är ledamot, har möjlighet att behandla frågan i samband med sitt uppdrag att följa och utvärdera de markbundna digitala TV-sändningarna under den första etappen. Jag ska med intresse ta del av eventuella förslag från Ola Karlsson och från kommittén i denna fråga. Med anledning av Ola Karlssons fjärde fråga konstaterar jag att en snabb utbyggnad av digital marksänd TV skulle göra det möjligt för hushållen i hela landet att även få tillgång till dataöverföringar med bredbandskapacitet. Det ligger i Digital-TV kommitténs uppdrag att ta fram ett underlag för kommande beslut av regering och riksdag. Tack!
Fru talman! Jag ska börja med att tacka kulturministern för svaret. Sedan tänkte jag fortsätta med att citera tidningen "Kärt barn har många namn. Det marksända digital-tv-nätet har hittills bara ett: Fiasko." Man skriver också: "Statligt fiasko. Delnotan för digital-tv: 1,1 miljoner per tittare". Expressen skrev den 25 oktober i år: "Det skulle bli 'Digital-tv für alle'. I verkligheten har det blivit digital-TV für 500 personer. Och jättefiasko für kulturminister Marita Ulvskog." Det är ju så det är. Projektet är kraftigt försenat. 80 000 dekodrar skulle vara ute efter åtta månaders sändning, enligt det statliga bolaget Sendas optimistiska prognoser. Den senaste siffra som jag har hört, i dag, är att det är 700 dekodrar eller programkort. Det är alltså nästan inga som kan se på kanalerna. Det är ett antal kanaler som inte sänder. Projektet har kostat runt 1 miljard kronor. Det innebär ett förslösande av resurserna för Sveriges television som nu också tar konsekvenserna av det och halverar anslagen för sina regionala digitala kanaler. Dessutom blockerar marknätet utrymme för interaktiva bredband. Kort sagt: Projektet är ett misslyckande. Är det någonting som 80 och 90-talen har lärt oss så är det att nya distributionskanaler kräver mycket stora investeringar. Nya program kräver mycket stora investeringar. Det måste finnas en reell möjlighet att man kan tjäna tillbaka utläggen för att det ska kunna intressera medieaktören. Vi kan se det i utbyggnaden av kabel-TV och satellit-TV. Vi kan se det i Canal + och dess dotterbolag Canal Digitals uppbyggnad. Vi kan se det i ett antal av de svenska TV-kanalernas uppbyggnad. Det kräver mycket stora investeringar och att man har en möjlighet att tjäna tillbaka pengarna. Med den uppbyggnad som marknätet har haft saknas möjligheten att tjäna tillbaka pengarna. Och man måste ha varit både döv och blind för att inte ha noterat den här verkligheten för kommersiella medier. Men jag tvingas konstatera att när det gäller det digitala märknätet har Kulturdepartementet antingen inte haft kunskapen eller också struntat i den. Man kan ju ställa den retoriska frågan: Vilket alternativ är det som gäller? Kulturministern tar i sitt svar upp bl.a. att marksändningar är ett billigt och säkert sätt att nå hela befolkningen. SVT har ju tidigare begärt att få sända digitalt via satellit över stora delar av landet, eftersom det skulle bli billigare. Tiden för mitt första inlägg börjar ta slut. Jag skulle då vilja fråga statsrådet: Kan statsrådet garantera att inga statliga medel ska gå till att subventionera dekodrar? Och vilken nivå på penetration är acceptabel för att släcka det analoga marknätet?
Fru talman! Ola Karlsson inleder med att citera Dagens IT och andra tidningar. De har väl citerat Ola Karlsson. Det är ju han som har sagt att det är ett fiasko. Jag har läst många mycket seriösa och bra artiklar i tidningen Expressen där man har redogjort för att digital marksänd TV kommer men att det är lite trögt. Det beror alltså på vem man intervjuar. Jag antar att Dagens IT har talat lite för mycket med Ola Det finns ju starka ekonomiska intressen i den här saken. Ola Karlsson företräder ett av dessa intressen, nämligen de kabelföretag som inte vill ha en mångfald i distributionen av television utan vill ha en fortsatt monopolliknande ordning. Vi vill ha flera olika distributionsformer när det gäller television. Vi tycker att det är mycket viktigt att marknätet, som är det enda sättet att nå så gott som samtliga hushåll i landet, inte blir den enda distributionsformen som cementeras i gammal teknik. Det kommer också mycket snart att kosta väldigt mycket att renovera det gamla analoga nätet, om det över huvud taget går att hitta så gamla prylar att renovera med. Jag tycker att det är ledsamt att en moderat, som låtsas vara modern när det gäller teknikfrågor, tycker att det moderna ska förbehållas marknaden. Public service däremot, som måste nå så gott som alla hushåll för att fortsätta vara public service, ska inte få fortsätta att existera. Det är faktiskt det som Ola Karlsson föreslår. Jag tycker att han borde tala med sin partikamrat den finska kulturministern, som nu drar i gång en stor satsning på digital marksänd television. Hon kan redogöra för fördelarna. Storbritannien och flera andra länder är också långt framme när det gäller digital marksänd television. Jag är inte beredd att svara på några frågor om penetrationen. På den punkten ska ju Digital-TV kommittén komma med förslag. Det får Ola Karlsson fundera på. Det sitter inte regeringen och räknar ut alldeles själv. Först ska det komma förslag från Digital-TV-kommittén, och sedan får vi se vilken diskussion vi för i regeringen. Det finns i riksdagsbeslutet om introduktionen av digital marksänd television klara besked om att det inte ska användas några statliga medel till dekodrar. Sedan får vi väl se vad utvecklingen bär i sin hand. Skulle den digitala marksända televisionen så småningom, efter ett antal år, nå väldigt många hushåll kan det ju då finnas en riksdag som har en annan mening på den här punkten. Jag har ingen annan mening än det som står i propositionen just i dag.
Fru talman! Jag får börja med att konstatera att det känns lite märkligt att så fort man som riksdagsledamot inte företräder kulturministerns uppfattning sägs man företräda någon typ av kommersiellt intresse. Jag skulle vilja fråga vilken grund statsrådet har för att säga att jag skulle företräda kabelindustrin. Sedan säger statsrådet att marknätet är det enda som kan nå hela folket. Det är fel, vilket också konstateras i den rapport som Digital-TV-kommittén har tagit fram. Jag läser på s. 99: Det innebär att så gott som hela svenska befolkningen kan se på public service-kanaler digitalt även om ett marknät inte byggs. Därmed faller all retorik från statsrådet om att marknätet skulle vara nödvändigt för att sprida TV och public service till hela folket. Även Digital-TV-kommittén har konstaterat att uppbyggnaden är ett misslyckande. I sitt yttrande med anledningen av den senaste fördelningen av kanaler och program skriver kommittén att man vill ha ändrade reklamregler. Man menar reklambegreppet måste ändras. Man vill tillåta reklamavbrott för att få samma villkor för TV-kanalerna oavsett om de sänder från Sverige eller från något annat land. Man menar att sändningstillstånden är för korta. Man menar att lagreglerna för interaktivitet måste förändras och tydliggöras. Man vill ge en dominans för ett fåtal aktörer, i det här fallet MTG - allt för att få fart på projektet. Med den uppläggning projektet har är det nämligen ett misslyckande, vilket även kommittén konstaterar. Jag förstår att statsrådet inte vill svara på frågan om stängning av analoga signaler, för det är lite besvärligt och knepigt. Men i och med att kommittén nu har skyfflat frågan om ändrade reklamregler vidare borde ju statsrådet kunna ge ett besked: Vilken inriktning vill statsrådet se vad gäller ändrade reklamregler? Jag kräver inte ett absolut detaljbesked på alla punkter, men en inriktning borde statsrådet kunna ge. I den expertrapport som Digital-TV-kommittén beställde konstateras att en av de vitala knutpunkterna i projektet är penetrationsnivån för digitala dekodrar. Vilken nivå är acceptabel för statsrådet? När kan man säga att det digitala marknätet har börjat lyckas? Hur många procent av målgruppen, 32 % av Sveriges hushåll, ska ha skaffat dekoder för att projektet ska sägas ha lyckats? Är det 1 %, är det 2 % eller är det 10 %? Statsrådet borde kunna ge en inriktning. Statsrådet säger också i sitt svar: Med en snabb utbyggnad av digital marksänd TV kan det frigöras utrymme för bredband. Problemet är ju att vi inte har någon snabb utbyggnad. Det händer nästan ingenting. Uthyrningen lyckades med 60 stycken på en vecka. Det är nästan ingenting.

Fru talman! Ola Karlssons favorituttryck när det gäller den digitala marksända televisionen är fiasko. Jag vill gärna påminna om att teknikskiften tar tid. Övergången från den gamla vanliga grammofonskivan till cd-skivor och cd-spelare tog tolv år. Nu har det här projektet hållit på i åtta månader. Ola Karlsson är uppenbarligen inte en politiker som bör syssla med teknikskiftesfrågor, eftersom han är beredd att döma ut det hela som fiasko efter åtta månader. När det gäller de boxar som man måste ha startade uthyrningen till allhelgonahelgen. Efter tre veckor har, enligt uppgift från företaget Boxer, 130 återförsäljare anslutit sig. Den 1 december inleds en gemensam kampanj mellan Boxer och Canal +, som innebär ett paketpris för box och abonnemang på Canal +. Det här är ju inte sådant som vi sysslar med i Kulturdepartementet, utan det är tillgänglig information om vad ett företag gör för att boxarna ska finnas tillgängliga. Alla andra former för distribution av television medför också extra kostnader för hushållen om de ska kunna ta del av de digitala utsändningarna. Det intressanta är att Ola Karlsson inte alls vill tala om vad det kostar via t.ex. kabel eller satellit. Han vill bara tala om de extrakostnader som kan uppstå, de 99 kronor per månad som man kan behöva betala för en sådan här box, när det gäller det digitala marknätet. Jag tycker att det är intressant med en sådan selektiv diskussion kring det teknikskifte som vi alla är intresserade av att kunna åstadkomma, och då i den distributionsform som är bäst för public service, nämligen det marknät som gör att de allra flesta hushållen faktiskt kan få se television. Vill man hålla sig till andra distributionsformer når man ju dem som är kommersiellt intressanta, dvs. om man inte gör sina program baserat på licensavgifter utan på reklamintäkter. Där ligger siffran på 50-60 % för att man ska klara det. Man behöver alltså bara nå 50-60 % av publiken. Public service har ett annat uppdrag. Ola Karlsson bollar med siffror och säger att det kostar en miljard hit och dit. Jag vet inte vilka siffror han håller på och adderar. Om företaget Teracom, som har ett distributionsnät i nätet för marksänd analog television, väljer att göra investeringar för att modernisera detta nät kan det inte sägas handla om att vi från politiskt håll eller från regeringen skulle ha varit inne och styrt och ställt. Det är självklart att företaget måste se om sin framtid. Det är likadant vad gäller Sveriges Television. Sveriges Television har gjort några omfördelningar när det gäller satsningarna på att pröva digital utsändningsteknik. De har fått lite extra medel för utsändningskostnaderna ur rundradiokontot. De är kloka nog att se var de bör satsa och var de bör dra sig tillbaka. Men de har också väldigt tydligt angett de förändringar de nu gör för att de regionala försöken med digitala utsändningar inte ska påverka programinnehållet. Jag tycker faktiskt att det är väldigt svårt att förstå Ola Karlssons engagemang i den här frågan, om det inte är så att hans frågor hela tiden är identiska med de frågor som kabelföretagen ställer.
Fru talman! Jag får börja med att konstatera att för kulturministern är engagemang i politiska frågor liktydigt med att man är ansluten till eller lejd av företrädare för kommersiella intressen. Jag trodde inte att det var så i vare sig min politiska kultur eller i andra politiska kulturer. Vad gäller teknikskiften tror jag att vi går mot en digitalisering av TV-mediet. Det är självklart att införandet av den tekniken tar tid. När man har digitaliserat kabel har man hittills fått ut ungefär 40 000 dekodrar. Samma sak gäller satellitsändningar, ungefär 40 000 digitala dekodrar. I marknätet har man hittills lyckats med i runda slängar 700 stycken. Vi kan också lära av historien vad gäller teknikskiften. Vi kan titta på videotekniken. Det tog tid att etablera videotekniken. Från början hade vi tre olika system för video. Men att det fanns tre system då innebär inte att det finns tre system i dag. Det var ett av de tekniska systemen som överlevde kommersiellt. Likadant riskerar det att bli med marknätet för digital TV, det överlever inte kommersiellt. Statsrådet säger att marknätet är till för hela landet. Men den expertrapport som kommittén har beställt konstaterar att målgruppen bara är 32 % av befolkningen. Det är inte hela landet som är målgrupp för marknätet. Expertrapporten konstaterar att marknätet inte behövs för att nå hela svenska folket med public service. Jag fick inte svar på frågan om reklamreglerna.

Fru talman! Jag kan konstatera att Ola Karlsson fortsätter att räkna upp alla sina önskemål om hur det ska bli i framtiden. Hans önskan är att vi ska släppa allt som sker på marknadens villkor fritt. Det som skulle vara bra för public service är han inte intresserad av. Jag försöker ta upp en diskussion om att det kanske ändå är bra att också ha en distribution via ett digitalt marknät, för då får sådana som Ola Karlsson och andra, som sitter i riksdagen, en möjlighet att sätta upp vissa regler för att våra barn inte ska utsättas för vilket grovt våld som helst, vilka tider på dygnet som helst. Det finns en möjlighet att ha viss lagstiftning på det här området. Man kan även ha vissa ambitioner som man framhåller för dem som ska sända television i det marksända nätet, t.ex. att det ska finnas inslag i TV-utbudet som äger rum på svenska språket. Det kallar Ola Karlsson för statlig styrning. Vad det handlar om är att riksdagsledamöterna skulle ha en viss, om än begränsad, möjlighet att se till att inte vilken skit som helst forsar ut, riktat mot t.ex. våra barn. Det handlar om våld och det handlar i viss mån om svenska språket. Det gillar han inte, han vill ha en utveckling på marknadens villkor. Jag har en helt annan uppfattning. Han tycker uppenbarligen att man kan strunta i 32 % av befolkningen. Det är 32 % av befolkningen som i första hand är föremål för den digitala marksändningsutvecklingen. 32 % av befolkningen är väldigt många människor, som inte skulle få se television på samma villkor som andra. Vad gäller reklamreglerna har jag inte fått in något formellt material från Digital-TV-kommittén, där Ola Karlsson sitter, så att vi från regeringens sida har kunnat börja föra en diskussion. Jag har inte själv heller, så länge det inte finns en instämplad förfrågan eller framställan från kommittén, valt att engagera mig i dessa frågor. Jag kommer att göra det. Men jag går ingens ärende, jag försöker hävda allmänintresset.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka kvinnors möjlighet att skapa ett Östersjöcentrum för kvinnors företagande samt på vilket sätt Nationellt resurscentrum genom NUTEK kan verka för ett sådant Jag delar Ulla-Britt Hagströms uppfattning att det finns mycket goda förutsättningar för att Östersjöområdet i framtiden kommer att vara Europas mest dynamiska och expansiva tillväxtregion. Regeringen har nyligen till riksdagen överlämnat en skrivelse angående Sveriges politik för en ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen. I skrivelsen anges att målen för regeringens övergripande Östersjöstrategi är att främja demokrati, öppenhet, ekonomisk och social utveckling samt ökat välstånd och jämställdhet i alla länder i regionen. Sida utarbetade 1997 en strategi och handlingsplan för stöd till ökad jämställdhet i Central och Östeuropa. I strategin har klart uttalats hur inriktningen av det svenska stödet skall främja jämställdheten, och den strategin gäller alltjämt. Riksdagen beslutade dessutom våren 1998 att anslå 1 miljard kronor för att utifrån ett svenskt intresse stimulera näringslivsutveckling i och handel med länderna i Östersjöregionen, den sk. Östersjömiljarden. Vid fördelningen av medlen ska särskild vikt fästas vid små och medelstora företags deltagande. Förslaget för budgetåret 2000 är att anslå 100 miljoner kronor. Östersjöberedningens betänkande med förslag på prioriteringar, riktlinjer och beredningsordning för stöd ur anslaget bereds för närvarande. Regionala och lokala initiativ för att stärka kontakterna mellan småföretagare i Östersjöregionen är mycket viktiga, och det är angeläget att sådana projekt omfattar både manliga och kvinnliga företagare. Därutöver kan särskilda insatser riktade till kvinnor vara motiverade. Insatser till stöd för kvinnors ledarskap och företagande genomförs bl.a. av regionala och lokala resurscentrum, Kvinnor kan och ALMI. Jag tror att det är de regionala och lokala initiativen som är den nödvändiga motorn i utvecklingen av en ökad samverkan mellan småföretagen inom Östersjöregionen och att formerna måste anpassas efter varje gällande behov. Det är därför glädjande att se att så många län i sina förslag till regionala tillväxtavtal har uppmärksammat möjligheterna att öka samarbetet med Östersjöländerna. Den kunskap och kompetens som byggts upp i länen för stöd till kvinnors företagande genom affärsrådgivarverksamhet och resurscentrum bör förstås i det här sammanhanget både tas till vara och utvecklas vidare. Den verksamhet som bedrivs inom Nationellt Resurscentrum för kvinnor föreslås fr.o.m. nästa år integreras i NUTEK:s ordinarie verksamhet. Avsikten är att verksamheten ska ligga i linje med regeringens hela jämställdhetspolitik, vilket förstås innebär att jämställdhetsaspekter ska beaktas inom all verksamhet. Regeringen avser att ge NUTEK i uppdrag att se över hur detta bör ske, för att bäst ta till vara de erfarenheter som har vunnits. Regeringen avser även fortsättningsvis för nästa år att ge NUTEK speciella projektmedel, som ska användas till att medfinansiera projekt vid regionala och lokala resurscentrum. Mot denna bakgrund tycker jag inte att det finns skäl att bygga upp en särskild central organisation till stöd för kvinnors företagande i Östersjöregionen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Mona Sahlin för den positiva framtoningen i svaret på min interpellation om ett Östersjöcentrum för kvinnors företagande. Östersjöområdet är på väg att bli en dynamisk region för tillväxt. Men Sverige kan vara mer pådrivande. Vi har också möjlighet att främja jämställdhetsarbetet bättre. Jag håller med Mona Sahlin om att lokala och regionala kontakter är viktiga. Mitt hemlän t.ex., Västra Götaland, har sådana kontakter och anser att den nytta Västra Götaland kan ha eller bidra med ska vara avgörande för valet av samverkan. Det handlar om transporter, livsmedel, fiske, primärvårdskontakter med Estland och Polen, för Lettlands del folkhälsa med inriktning mot barn och ungdom, folkhälsoprojekt samt landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Inom Västra Götaland finns 16 vänortskommuner till estländska kommuner, sex till lettländska, fem till litauiska och fyra till polska. Mötet i Kalmar 1996 hade stor betydelse för en närmare koppling till Östersjöområdets handlingsprogram. Jag tror dock att ett fruktbart utbyte mellan kvinnors företagande i Östersjöområdet kräver mera än ministern skisserat. Jag är också personligen rädd för att integrationen av Nationellt resurscentrum inom NUTEK:s ordinarie verksamhet kan leda till en backlash. Redan ryktas om att regionala och lokala resurscentrum kan följa samma väg. Vi är inte ännu riktigt mogna för att med hjälp av mainstreaming klara jämställdhetsproblemen på bästa sätt. Riktade åtgärder krävs parallellt. Det är därför jag frågar om möjligheterna att skapa ett speciellt Östersjöcentrum för kvinnors företagande. Jag vänder mig mot den skandalöst orättvisa fördelningen av pengar till väl genomtänkta idéer utformade av kvinnor. Fru talman! Den mesta kunskap som finns samlad om kvinnors företagande i de baltiska länderna och Polen finns hos Nordiska rådets kansli i Köpenhamn. Svaret därifrån är att det för närvarande inte finns några aktiviteter på gång runt företagande. Däremot har jämställdhetssektorn varit med om att finansiera många konferenser i närområdena runt temat jämställdhet. Här har också kvinnligt företagande kommit upp. I Nordiska ministerrådets närområdesprogram, där Polen inte ingår, ingår för åren 1998 och 1999 stöd till ett projekt om kvinnor i landsbygden och mikrokredit. Detta kan ses som ett första steg i stödet för kvinnlig företagsamhet. I min interpellation har jag pekat på att vi kan ta till vara baltiska och polska kvinnor bosatta i Sverige som särskilda resurspersoner. Detta har inte kommenterats i ministerns svar. Jag har vidare pekat på den polska tekoindustrin som är på väg att försvinna. Här har vi erfarenheter i Sverige som vi direkt skulle kunna stödja Polen med. Det finns inte heller berört i ministerns svar. Jag är tacksam för kommentarer. Erfarenheterna av tillväxtavtalen i Sverige har inte heller visat sig särskilt positiva för kvinnors verksamhet. Statsminister Göran Persson ska inom en snar framtid besöka Polen för att följa upp Sverige-Polenåret som fortfarande pågår. Jag vill också fråga statsrådet Mona Sahlin vad detta år har inneburit. Hur kommer NUTEK att behålla den kompetens som byggts upp och som har stor betydelse för vidareutveckling av kvinnors företagande? Hur bevakas att kvinnor kan ta del av Östersjömiljarden och andra utlysta resurser?
Fru talman! Jag vill börja med att understryka vad Ulla-Britt Hagström sade vid många tillfällen. Det är viktigt att också kvinnor betraktas som människor i dessa sammanhang, som företagare, som kreatörer, som uppfinnare och som tillväxtmotorer. Det är viktigt att markera att när det gäller kvinnors företagande måste det ingå i arbetet för alla de myndigheter som har ansvaret att försöka uppmuntra och se till att företagandet växer. Sverige bör ha kommit så långt på mognadens väg att det inte bara är särskilda anslag som gör att myndigheter jobbar med kvinnor. De ordinarie medlen ska gå till både kvinnor och män. Regeringen har inte tagit bort resurser att jobba med kvinnor från NUTEK. Vi har markerat att det numera måste ingå i NUTEK:s övergripande roll och ansvar. Jag lovar Ulla-Britt Hagström att både jag och regeringen kommer att mycket noga följa, samtala och diskutera med NUTEK för att se hur man följer rollen. I regleringsbrev osv. kommer det ansvaret att följas upp. Precis som Ulla-Britt Hagström tycker jag att detta är väsentligt. I och med att kvinnors företagande i allmänhet har fått för liten del av de resurser vi på olika nivåer har delat ut har också Sverige missat i tillväxt. Kvinnorna måste ses som en resurs, som i dag inte tas till vara fullt ut. I arbetet med tillväxtavtalen kommer vi att försöka understryka detta. Vi har debatterat i kammaren tidigare att alla län inte med samma ansvar och tydlighet har arbetat in kvinnliga aspekter i tillväxtavtalen. Vi har ögonen på detta, och vi för konstruktiva diskussioner med länen. Där kvarstår mycket arbete, och jag hoppas att vi kommer att få hjälp av många kloka kvinnor i länen för att se till att tillväxtavtalen blir framåtsyftande för det kvinnliga företagandet. Jag har ännu ingen allmän bild av hur Polenåret som helhet har varit. Den insyn jag har har visat att detta sätt att arbeta har varit konstruktivt både för Polen och för Sverige. Det har knutits många kontakter, både när det gäller småföretagande och andra organisationer över Östersjön mellan Sverige och Polen. Jag hoppas att det kan vara en mall för hur vi kan jobba med fler av våra grannländer runt Östersjön. Jag delar uppfattning om allvaret och oron som Ulla-Britt Hagström ger uttryck för. Jag lovar att jobba mot myndigheterna på alla sätt som jag som minister kan göra för att se till att kvinnors företagande ska ses som en resurs och inte som en belastning.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Mona Sahlin för detta. Jag tror att Mona Sahlin menar vad hon säger, dvs. att vi kvinnor måste jobba tillsammans. Jag har studerat Exportrådets skrifter om marknadsintroduktion. Här finns ingen könsuppdelad statistik. Jag har statistik för Polen, Estland, Lettland och Litauen. Jag vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt för att främja kvinnors företagande. Därför är jag så angelägen med denna fråga. Det skulle vara ypperligt om statsrådet Mona Sahlin kan påverka Exportrådet i dessa frågor. Vi har samma åsikter om att jämställdhetsarbetet måste främjas. Stiftelsen Kvinnor Kan, Mälardalens Kvinnolobby och det finska företagarcentrumet har aktiva kontakter med kvinnliga småföretagare i de baltiska länderna. De har en del goda idéer som skulle kunna förverkligas om finansiering kan anskaffas. Många kvinnliga entreprenörer deltog i oktober i Den Nordiska investeringsbanken har tydligen reserverat 1 miljon euro till lån för kvinnliga företagare i närområden. Men dessa måste först få hjälp med att starta eget. Därför behöver vi hjälpa till med specifika kvinnoprojekt som skulle kunna leda till egna företag. I ministerns svar pekade ministern flera gånger på de resurscentrum som finns. Jag undrar om det är möjligt att få veta hur stora resurser som används eller planeras som kan användas för en sådan finansiering. Den första Östersjömiljarden tycks ha gått till de vanliga aktörerna, t.ex. Exportrådet, ALMI och stora företag, inte till de företag som representeras av kvinnor. Lokala och regionala resurscentrum har inte tagit del av pengarna. Många har inte ens fått svar på sina ansökningar. Det finns också kritik från revisionen. Fru talman! Mona Sahlin har genom sin roll som minister på Näringsdepartementet unika möjligheter att skapa en sammanställning av kontakterna runt Östersjön och presentera villkoren för kvinnors företagande i de olika länderna. Det skulle underlätta för regionala och lokala resurscentrum. Under Sveriges ordförandeskap i EU år 2001 ska bl.a. kvinnors företagande lyftas fram. Det skulle vara mycket positivt att ha ett välutvecklat samarbete med de baltiska länderna och Polen för att visa att vi arbetar på allvar med frågan om östutvidgningen. De kvinnor som bor i Sverige med språkkunskaper och kunskaper om sina länders kulturer är en resurs som vi inte tar till vara tillräckligt mycket. Vi skulle kunna slå två flugor i en smäll, dels genom att hjälpa kvinnorna med integreringen i Sverige, dels genom att dra nytta av deras kunskaper för exportverksamhet osv. Det handlar verkligen om demokratiutveckling. Alla möjligheter finns ju genom den explosionsartade tekniska utveckling vi upplever. Det handlar om att skapa personliga, kulturella och företagsmässiga nätverk. Det handlar om att på alla sätt skapa mellanfolkliga kontakter och bygga upp en stark samhörighet i vårt närområde. Mona Sahlin. Jag har bl.a. frågat om hur stor andel av Östersjömiljarden som beräknas komma kvinnor till del. Hur tänker man sig att mainstreaming ska genomsyra fördelningen av medel? När man ringer och skapar kontakter här verkar faktiskt inte alla handläggare veta vad mainstreaming innebär - de verkar inte själva ha den utbildningen.
Fru talman! En del av de mycket tydliga frågorna kan jag inte ge fullt lika tydliga svar på här i dag från talarstolen men jag ska ta upp en diskussion med handelsministern. Jag ska också gå in och titta på i vilken mån det finns könsuppdelad statistik och var det inte finns en sådan för att se vilka initiativ vi kan ta där. Det här är ju ett allmänt arbete som jag i många år varit engagerad i. Men om man ska studera hur resurser fördelas på män och kvinnor och inte har tillgång till könsuppdelad statistik är det lite svårt att se om fördelningen har varit lyckosam eller inte. I 18 av 22 län finns exempelvis s.k. exportcentrum som är en samarbetsplattform för många av de aktörer som jobbar mot Östersjön. Vi ska gå in där och titta om sådan här statistik finns och hur fördelningen i så fall ser ut och även se om det finns möjligheter att göra ytterligare insatser för att försäkra oss om kunskapen om hur fördelningen ser ut och om instrumenten för att se till att det i framtiden blir en fördelning på både manligt och kvinnligt företagande. Jag ska alltså ta kontakt med handelsministern och ber att senare få återkomma till interpellanten.
Fru talman! Jag har inte väckt debatten i tron att allting var färdigt - jag vet att det inte är färdigt - utan jag har väckt debatten därför att jag vill att det verkligen ska bli en intensiv diskussion om de här viktiga frågorna. Bl.a. gäller det de speciella projektmedlen till NUTEK. Om kvinnor ska ta del av dem måste de också ha en egenfinansiering, en medfinansiering. Men de kvinnor som inte krävt medfinansiering har inte kunnat ta del av Östersjömiljarden. Där har det varit stora problem. De speciella projektmedlen till NUTEK har ju bara varit 16 miljoner kronor men såvitt jag vet har det kommit in ansökningar om det tredubbla. Det vore väldigt bra om vi kunde gå vidare där. Östersjömiljarden måste alltså verkligen gälla också kvinnor. Det är ju inte alltid så lätt att först bygga upp ett eget företag och sedan skapa medfinansieringen. Vi kommer att fortsätta att diskutera det här under tiden framöver. Det finns ju många sektorer där kvinnor skulle kunna gå in. Det som redovisats mest, som det nu har varit, är industri och jordbrukssektorn. Men också tjänstesektorn ökar väldigt mycket så där borde vi få ett grepp om kvinnors möjligheter. Inom t.ex. IT och telekommunikationssektorn har kvinnor stora möjligheter. Det skulle därför inte vara fel att skapa ett Östersjöcentrum för kvinnors företagande för att komma i gång här. Sverige skulle kunna vara med och synliggöra kvinnors kompetens på ett speciellt sätt och man skulle kunna bygga upp en idé och kunskapsbank för Östersjöhandeln där kvinnors kompetens mycket bättre synliggjordes. Mainstreamingtanken har ju ännu inte har influerat våra regionala resurscentrum. Jag tackar dock för diskussionen.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ för att på bred front samordna och förändra insatserna för att få en förnyad och vidgad arbetsmarknad främst inom serviceoch tjänstesektorn. Vidare har han frågat om regeringen avser att låta konsumentintresset dominera då t.ex. villkoren för hushållsnära tjänster övervägs. Slutligen frågar Elver Jonsson om regeringen är beredd att medverka till en förändring av tjänstesektorns villkor innebärande att den s.k. svarta marknaden kan bli en arbetsmarknad som betecknas som vit. I bakgrunden till dessa frågor beskriver och kommenterar Elver Jonsson utvecklingen på arbetsmarknaden. Låt mig först kortfattat kommentera detta. Det är riktigt att vi i början av 90-talet stod inför en mycket svår lågkonjunktur med en försämrad situation på arbetsmarknaden. Men det viktiga är att denna utveckling nu har brutits. Det första halvåret i år har det varit en exceptionellt snabb sysselsättningsökning. Antalet sysselsatta i Sverige översteg den för motsvarande månader förra året med så mycket som 100 000 personer. Denna positiva trend har bestått. Som exempel kan jag nämna att SCB uppskattar att ca 70 000 fler är sysselsatta i september i år jämfört med september förra året. Glädjande är också att denna ökning framför allt har skett inom den privata sektorn och att antalet sysselsatta inom tjänstesektorn har ökat stadigt under de senaste åren. Dessutom har sysselsättningen ökat bland både kvinnor och män. När det gäller villkoren för hushållsnära tjänster och möjligheterna att utvidga arbetsmarknaden inom service och tjänstesektorn vill jag först säga att frågan inte i alla delar är fullt så enkel som den ofta framställs. Regeringen har att ta ställning till vilka åtgärder som bäst kan tänkas uppfylla de mål som finns i form av bättre villkor för företagande, ökad tillväxt och sysselsättning, en god fördelningspolitik osv. Frågan om beskattningen av tjänstesektorn och av hushållsnära tjänster måste därför prövas i relation till andra åtgärder som har en liknande inriktning. En av de frågor som Elver Jonsson tar upp är den svarta arbetsmarknaden och möjligheterna att omvandla svart arbete till vitt beskattat arbete. Ett av de motiv som framförs för åtgärder inriktade mot tjänstesektorn och hushållsnära tjänster är just att de skulle kunna minska svartarbetet och möjliggöra en omvandling av svarta tjänster till vita. Jag håller med Elver Jonsson om att åtgärder mot svartarbete är mycket viktiga. Att motarbeta och begränsa den svarta marknaden är därför högt prioriterat för regeringen. Svartarbete snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag, luckrar upp samhällsmoralen och skapar oacceptabla arbetsvillkor för de människor som lockas eller tvingas till arbete inom den svarta delen av ekonomin. Omfattningen och strukturen på svartarbetet har kartlagts av bl.a. Riksrevisionsverket. De bedömer att 650 000-800 000 personer, har utfört ett svart arbete under 1997 och att det då förorsakade ett skattebortfall på 20-40 miljarder kronor. Huruvida särskilda åtgärder ska riktas mot tjänstesektorn och vilken omfattning och utformning sådana åtgärder i så fall ska ha är i nuläget inte klart. Regeringen avser dock att i nästa skattesamtal ta upp frågan om tjänstebeskattningen. För regeringen är det särskilt viktigt att den frågan förs med utgångspunkt från att begränsa svartarbetet.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret. Det är kort men om det är kärnfullt i den meningen att det bringar klarhet i de tre frågor som jag har ställt måste jag ifrågasätta. Interpellationen sätter fokus på några fenomen som behöver åtgärdas: Vi behöver fler nya jobb. Vi behöver mer skatteinkomster. Den svarta marknaden måste med kraft bekämpas. Att ha ett eget jobb har tvåfaldiga effekter. Det tillför vårt samhälle en del nyttigheter och den enskilde arbetstagaren får uppleva tillfredsställelsen att göra något meningsfullt för sig själv och andra. Skatteinkomsterna behövs mer än någonsin, men inte genom högre skattesatser eller nya käcka uppslag om vad staten skulle kunna plocka åt sig av medborgarnas inkomster. Vad vi framför allt behöver är i stället den breddade skattebas som blir följden om fler lämnar bidragskollektivet och gör en insats för folkhushållet. Den svarta marknaden är en varböld som behöver både "opereras bort" och få sin "läkning" då det svarta blir vitt. Fru talman! När jag läste statsrådets svar en andra gång kände jag mig ganska bekymrad. Tonen i svaret är i mångt och mycket ett försvarstal. Effekten av budskapet från regeringen är att den tröghet som finns i svaret och, framför allt, i regeringens motvilja mot reformer på de här områdena slår mycket hårt mot såväl små företag som verksamhet där kvinnor dominerar. Regeringens besked här i dag är ingen uppmuntran för de många som går omkring med entreprenörens fantasieggande tankar om framtiden. Nu säger statsrådet att det minsann inte är så enkelt som man tror att utvidga arbetsmarknaden inom service och tjänstesektorn. Men vem har påstått det? Vad man skulle kunna kräva av regeringen, efter alla hyllningstal som skett under en lång tid till småföretagsamhetens fördel och vikten av att det kommer nya jobb, är att det skulle mötas av något annat än en uppräkning av hur många mål som skulle vara uppfyllda "i form av förbättrade villkor för företagande, ökad tillväxt och sysselsättning, en god fördelningspolitik osv. Frågan om beskattningen av tjänstesektorn och av hushållsnära tjänster måste därför prövas i relation till andra åtgärder som har en liknande inriktning." Det är, fru talman, faktiskt stora kullerstenar som statsrådet vältrar fram på den väg som skulle ge flera branscher och den samlade småföretagsamheten en potentiell kick. De flera hundratusen jobb som på de senaste 10 15 åren försvunnit från industrin kommer inte tillbaka, inte i högkonjunktur och inte heller i en ökad produktion. Rationalisering och robotisering i kombination med annan typ av teknik ersätter behovet av mänsklig arbetskraft. Och det är därför så viktigt att ni når fram till nya arbetsmarknader. Då vi har ett uttalat intresse från många medborgare om att få en arbetsmarknad som skulle underlätta för både kvinnor och män att göra en yrkesmässig satsning är det att beklaga att regeringen mobiliserar så mycket hinder. Alla de kriterier som statsrådet anser måste uppfyllas innan man kan utvidga arbetsmarknaden inom tjänstesektorn, ja, de kraven hade man ju inte på den manligt dominerade arbetsmarknaden. Hur många sådana överväganden gjordes då ROT-bidrag i olika former hastigt slängdes in? Inte heller var det någon hållbar filosofi bakom det nu saligen avsomnade riktade arbetsmarknadsstödet RAS. Men det var väl inte så noga, för här gäller det att snabbt tillgodose intressen både från ett starkt fack och från en manlig arbetskår. Statsrådet sade alldeles nyss i kammaren: Kvinnor är också människor. Jag hoppas att de får vara jämbördiga. Men kvar står att småföretagen har problem med att komma i gång på grund av regel och skattesystem. Kvinnliga företagare har det allra besvärligast.
Fru talman! I debatten om sänkt skatt inom tjänstesektorn kommer ofta en väldigt viktig aspekt i skymundan, och det är det enorma behov som finns i många hushåll av hjälp med allehanda sysslor. Vi talar mycket om sysselsättning och svart marknad osv., men jag tycker att behovet hos konsumenterna har kommit i skymundan. Jag tänker framför allt på det arbete som utförs i hemmen av trötta och slitna småbarnsföräldrar och anhöriga till gamla som inte har hemtjänst som kan hjälpa dem med livets nödtorft. Det är ett obetalt egenarbete. Jag skulle vilja säga att den största konkurrenten till den vita tjänstesektorn är det obetalda arbete som utförs i hemmen. Det tycker jag är viktigt att man tänker på så att man inte bara tänker på den svarta sektorn. Enormt många timmar ägnas åt extra arbete som skulle kunna fördelas bland arbetslösa. Jag tänker t.ex. på de hårt ansatta dubbelarbetande småbarnsföräldrarna, som i stället för att städa på helgerna kanske skulle få tid att umgås med sina barn. Jag tänker på barnen i många familjer där bägge arbetar. De skulle kanske få chans att få middag i tid om det fanns någon hjälp för de dubbelarbetande föräldrarna. Jag tänker på de gamla människor som inte får den hjälp de behöver av hemtjänsten när det gäller t.ex. att klippa håret eller städa, allt sådant som kanske hemtjänsten inte har möjlighet att ställa upp med i dag. Det finns många områden där man behöver hjälp som inte är ekonomiskt möjligt att efterfråga i dag. Jag tror att många människor inser att det är bättre t.ex. att en upptagen läkare fick chans att vara kvar länge på sjukhuset för att hjälpa till med någon patient i stället för att rusa hem och kanske sköta tvätten eller hämta tvätten. Och jag tror att det vore bättre att lärarna fick mera tid med den elev som de så gärna skulle vilja hjälpa i stället för att rusa hem och hämta barnen på dagis, som de måste göra. Över huvud taget tror jag att det är viktigt att ge de enskilda människorna möjlighet att bättre utvecklas i sina arbeten och höja kompetensen i de yrken de har och få mer hjälp i hemmet än vad som är möjligt i dag. Det är bättre att läkaren arbetar över på sjukhuset och att någon annan som är bättre på att stryka hans skjortor gör det. Och jag tror att det är bättre att småföretagaren ägnar sig åt allt det pappersarbete som ofta måste göras efter en lång arbetsdag i stället för att räkningar och annat blir liggande. Alla tjänar på detta både ekonomiskt och mänskligt.
Fru talman! Först vill jag säga att jag inte har något som helst problem med den principiella ingången i den här diskussionen som både Catharina Hagen och Elver Jonsson har. Jag är också övertygad om att detta att köpa tid är en arbetsmarknad som kommer att växa och delvis redan har gjort det och absolut skulle kunna göra det mer. Det är därför vi för en diskussion i dag och sedan ett antal månader tillbaka om huruvida den här sektorn ska vara föremål för skattesubventioner och i så fall vilket system som är det mest effektiva och hur mycket det kostar. Det ska ställas mot väldigt många saker som det också framställs önskemål om här i kammaren och mellan partierna. Jag är övertygad om att något system för att subventionera hushållsnära tjänster kommer, förr eller senare. Jag skulle vilja rikta en liten uppmaning till att inte överdriva diskussionen så oerhört mycket som jag tycker ibland görs. Catharina Hagen räknade upp en massa människor som det var synd om - läkare som jobbade som skulle få någon som strök hans skjortor. Vi får se upp så att inte de som jag tycker gör den här debatten väldigt enkel för sig gör det här till en pigdebatt, vilket jag är mycket emot och att man inte i beskrivningen av detta ger dem rätt. Låt oss nu i stället se om vi kan göra fler insatser så att människor kan köpa tid, inte bara när man klipper sitt hår eller köper en pizza utan också om man vill arbete utfört. Låt oss se vilken nivå på kostnaderna man måste ned till för att inte bara överläkaren utan också barnfamiljer ska ha råd att kunna utnyttja detta. Detta är min utgångspunkt. Den andra utgångspunkten är att det här är en marknad som i dag är svart och som gör att vi därmed mister skatteinkomster. Kan ett sådant system göra att vi dessutom får större inkomster till staten är vi många som vinner på det. Tonen i interpellationssvaret var verkligen inte avsedd att vara ett försvarstal utan en väldigt krass och bra uppräkning: Se upp nu att inte beskriva arbetsmarknaden som att det bara är elände. Det vänder nu. Precis som Elver Jonsson sade försvinner de gamla jobben, och de kommer inte tillbaka. Men det spännande är att de nya jobben växer redan i dag. Det är inte så att vi har en utveckling på arbetsmarknaden som går åt andra hållet. Nu har också diskussionen vänt, tycker jag, när det gäller synen på hushållsnära tjänster. Kommunalarbetareförbundet uppvaktade mig för en tid sedan och ville se ett sådant här system riktat just till de äldre som inte kan få de enklare tjänsterna via hemtjänsten. Det jag säger i svaret är att det här ska upp till diskussion på nästa skattesamtal. En av de viktiga utgångspunkterna då är om vi kan minska svartarbetet. I grunden är vi överens. Låt oss inte överdriva detta. Det har varit en lite mer spänd ideologisk diskussion åren som har varit. Nu tycker jag äntligen att det börjar bli en ganska krass och bra diskussion om svartarbete, vitarbete, en spännande tjänstemarknad som kan växa fram men framför allt om stressade småbarnsfamiljer som skulle kunna få sin tillvaro enklare om det var något billigare att köpa de här tjänsterna. Det hoppas jag på en bra diskussion om när partierna möts till nästa skattesamtal.
Fru talman! Statsrådet beklagar att jag hade uppfattat svaret som ett försvarstal för alla de hinder som har funnits genom åren, men det var tänkt som något annat, mera uppmuntrade. Jag kan säga att det var en högt utvecklad dikretion som statsrådet hade eftersom inte jag lyckades fånga in den tanken. Men det var bra att det blev förtydligat. När det gäller de principiella synpunkterna talar statsrådet så väl om att vi behöver en förändring. Jag tycker att det är bra. Men det finns en diskrepans mellan de välvilliga orden och det som skulle kunna hända. Jag tycker att vi skulle behöva lägga samma glöd på detta som vi ofta gör när det gäller den manliga sidan. Det är ingen tvekan om att här lever manligt-kvinnligt kvar till kvinnors nackdel. Vi talar ibland om att det är enkelt hushållsarbete, som det kallas för. Men det är sannerligen inte så enkelt, det är mycket kvalificerat. Jag uppskattar att en del nya företag som nu kommer inom den här branschen lägger stor vikt vid både serviceanda och professionalitet för att utföra ett jobb som är mycket krävande. Det ska självfallet ske med både sekretess och hög diskretion, för det är ett mycket närgånget arbete man har när man går in t.ex. i ett hushåll. Det är därför som jag menar att statsmakten borde lägga manken till och komma med en reform som innebär att denna sektor kan få expandera i ordnade former. Såvitt jag förstår är i alla fall statsrådet Sahlin inte motståndare till detta, utan tvärtom vill hon understödja det. Det skulle också föra med sig en rad positiva effekter. Det är sällan som man kan sätta alla plustecken för reformer, men det är ingen tvekan om att man kan göra det i det här fallet. Det skulle bli fler jobb och en sund skattebas, samtidigt som vi kämpade för det som Mona Sahlin och jag är överens om, nämligen att den svarta marknaden skulle krympa, om inte försvinna så skulle den ändå bli minimal. Detta är oerhört angeläget. Den nytillträdde chefen för Riksskatteverket har sagt att om vi inte får kontroll över svartjobben kommer de att urholka hela den samhällsmoral och skatteplikt som vi av hävd har upprätthållit och som är så angelägen om vi ska ha råd att behålla den välfärd vi i stora delar ändå är så överens om. Nu när det blåser så snåla politiska vindar i många avseenden och när det är så många tunga politiska beslut som måste fattas skulle jag önska att statsrådet och biträdande näringsministern fattade detta beslut. Kanske skulle hon då rentav gå till historien som den som vidgade arbetsmarknaden på olika områden. Nästan varje svensk säger att detta är angeläget. Jag unnar statsrådet att gå till historien, inte så mycket för hennes egen skull men för de goda effekter som detta skulle föra med sig. Jag skulle bara vilja ha ett löfte om att statsrådet nu är beredd att lägga in överväxeln så att det händer någonting snabbt, för frågan är brådskande.
Fru talman! Statsrådet sade att det växer fram nya jobb inom den här branschen varje dag, och det är sant. Många av de nya företagen som kämpar i branschen säljer sina tjänster till stora företag som i sin tur ger sina anställda möjlighet att utnyttja dessa tjänster, och de anställda förmånsbeskattas för detta. Det finns t.o.m. privata tjänsteföretag som säljer sina tjänster till kommuner som i sin tur utportionerar dem i form av hemtjänstuppdrag till de gamla. Felet är att man måste gå en omväg. De små tjänsteförtagen som växer i tjänstesektorn måste gå via storföretag eller via kommunerna, och det är en krånglig väg att gå. Det finns dessutom bekymmer med momsen. Kommunerna behöver inte ta ut moms för en hel del arbete som utförs i den kommunala sektorn, medan de privata företagen måste ta ut moms på sina tjänster, och det gör det hela extra besvärligt. De människor som inte arbetar i de stora företagen som kan erbjuda denna typ av tjänster får inte del av dessa möjligheter. Det är därför som jag är så väldigt angelägen om att regeringen ganska snart ska komma fram till ett beslut om sänkt skatt på detta område. Det är ytterligare en aspekt som jag skulle vilja fråga statsrådet om. Vad jag kan förstå är regeringen inte intresserad av den möjlighet som EU nu erbjuder, nämligen att man ska kunna ha lägre moms på den här typen av tjänster. Men regeringen är inte intresserad av att delta i det försöksarbetet. Därför vill jag fråga statsrådet: Finns det någon möjlighet till att regeringen omprövar sin negativa inställning till EU:s försök med lägre moms?
Fru talman! Vi får se vilka aspekter, infallsvinkar och förslag som kommer med i diskussionen när partierna möts i skattesamtalen. Jag har bara nöjt kunnat konstatera att den här frågan kommer att finnas med. Sedan tycker jag att det snarare är begränsningar med EU:s förslag, både i tid och i omfattning. Men låt oss se vad vi kan enas om, inte bara om förslag om vad som är mest effektivt för att få ned omfattningen på svartarbetet utan också om prioriteringen mellan de många och olika förslag som inte minst Elver Jonssons och Catharina Hagens partier kommer att lägga fram. Jag antar att är fler skattesänkningar än den som vi nu har diskuterat som era partier kommer att föra fram. Politik innebär alltid ett val mellan vad som ger mest effekt och vad som är viktigast nu. Det är alltså inte bara jag som ska fatta beslut, som Elver Jonsson uttryckte det. Jag fortsätter att argumentera eftersom detta också är en principiell fråga som jag tycker att det är viktigt att få en annan aspekt på än den s.k. pigaspekten, och det har det också blivit. Elver Jonsson sade att jag skulle lägga i högsta växeln. Jag är lite känslig för allt som har med bilkörning att göra just i dessa dagar. Vi får väl se om jag går till historien för mitt sätt att parkera eller för att lägga i högsta växeln och få till stånd ett annat system för människor som behöver köpa tjänster. Vi får se hur diskussionen går i skattesamtalen. Men jag vill återigen betona att frågeställningen inte handlar om ifall tjänstesektorn ska växa eller inte. Den växer redan i dag, och den växer väldigt snabbt. Den fråga som det handlar om nu har snarare att göra med om svartarbetet ska kunna minska och om fler familjer ska kunna köpa tid till annat. Och det är dessa aspekter som jag tror att vi är överens om.
Fru talman! Statsrådet är så positiv, så det är bara att önska henne lycka till. Om hon väljer andra färdmedel än de riktigt snabba bilarna kan hon ha hög växel i också på en cykel. Det gäller att vi trampar på här om det ska hända någonting. Som jag sade tidigare är det en rad plustecken som kommer fram. Här har tidigare funnits fördomar som har förhindrat att debatten inte har lett till den handling som statsrådet nu säger sig vara så klar över, att det behövs en förändring. Mona Sahlin sade också att det händer mycket inom tjänstesektorn och att denna sektor växer, och det är riktigt, men det är inte tack vare regeringens insatser utan det är trots en hel del som har hänt i departementen i det förflutna. Och allt är ju inte Mona Sahlin ansvarig för, men det är klart att det har funnits - inte minst på socialdemokratiskt håll - en ovilja att öppna upp här. Det har funnits ett aktivt motstånd från vissa fackliga kretsar. Därför var det bra att Mona Sahlin nämnde att Fastighetsanställdas förbund har fått en annan inställning, och det hjälper till att driva på i den här frågan, för den är så stor när det gäller det som vi förlorar i intäkter och det som vi tappar i en allmän skatte och samhällsmoral. Det är klart att i ett läge när fortfarande var tionde vuxen i aktiv ålder står utanför arbetsmarknaden är det ingen bra arbetsmarknad. Det behövs nya jobb. När arbetslösheten kostar många tiotals miljarder - kanske både en och två försvarsbudgetar - är det så gigantiska tal att det är bråttom med en reform.

Fru talman! Ingemar Vänerlöv har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att göra det möjligt för att eleverna på teckenspråksutbildningen vid Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg ska kunna fortsätta sina teckenspråkstudier på folkhögskola med studiemedel hösten 2000 trots att de inte fyllt 20 år. Utbildning i gymnasieskolan ger grundläggande behörighet för högskolestudier. En högskola kan inom ramen för sina resurser anordna utbildning i teckenspråk. Sådan utbildning ges normalt vid Örebro universitet där de studerande är berättigade till studiemedel. Den aktuella teckenspråksutbildningen ges emellertid av en folkhögskola och räknas i studiestödshänseende som gymnasieutbildning. Enligt studiestödslagen kan studiemedel för sådan utbildning lämnas först fr.o.m. det andra kalenderhalvår det år under vilket den studerande fyller 20 år. Något undantag från denna bestämmelse kan regeringen inte medge. De studerande som ännu inte uppnått 20 årsåldern kan i stället få studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika bidrag; studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Sammantaget kan studiehjälpen för den enskilde individen i vissa fall innebära en betydligt högre bidragsdel jämfört med bidragsdelen i studiemedlen. Den nuvarande gränsdragningen mellan studiehjälp och studiemedel har kritiserats och studiestödsutredningen har föreslagit en ändrad reglering. Regeringen har nyligen i en proposition till riksdagen lämnat förslag till ett reformerat studiestödssystem . Regeringen föreslår bl.a. att gränsdragningen mellan studiehjälp och studiemedel bör ändras så att främst sådana utbildningar som fordrar att de studerande för att antas till utbildningen har ett slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning ska berättiga till studiemedel oavsett ålder. Förslaget innebär en anpassning till utvecklingen inom utbildningsområdet och överensstämmer i princip med studiestödsutredningens förslag. Regeringens avsikt är alltså att skapa en mer ändamålsenlig indelning mellan de studiestödsberättigande utbildningarna som klarare skiljer utbildningar på gymnasial nivå från utbildningar som utgör en påbyggnad till gymnasieskolan och från högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. Ett sådant arbete måste göras samlat så att t.ex. alla folkhögskoleutbildningar prövas i ett sammanhang. Avsikten är att det nya systemet ska börja gälla från den 1 juli 2001. Min förhoppning är att de aktuella problemen för vissa elever på teckenspråksutbildningen vid folkhögskolan i Vänersborg kommer att försvinna i och med den förändrade gränsdragning till studiehjälpen som då kan införas. Att göra ett undantag för en viss angelägen utbildning att före den 1 juli 2001 komma i åtnjutande av de nya bestämmelserna kan jag emellertid inte utlova.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, som dessvärre inte var helt tillfredsställande. Det framkom i sak inget nytt, utan problemen kvarstår för de 28 elever i Vänersborg som efter gymnasiet vill fortsätta sin teckenspråksutbildning men inte kan det på grund av studiestödsreglerna, som säger att eleverna för den aktuella utbildningen måste vara 20 år för att vara berättigade till studiestöd. När eleverna går ut gymnasiet nästa år är de bara 19 år. Jag vill lite grann korrigera utbildningsministern. Frågan gällde inte direkt att eleverna skulle kunna fortsätta sina teckenspråksstudier just på folkhögskola. Den planerade påbyggnadsutbildningen i Vänersborg skulle nämligen inte äga rum på folkhögskola utan bedrivas i komvux regi, vilket också framgick av interpellationen. Men det är möjligt, fru talman, att detta ej gör någon större skillnad. Utbildningsministern nämner nu som tidigare att utbildning i teckenspråk normalt ges vid Örebro universitet, där de studerande är berättigade till studiemedel. Men den utbildningen riktar sig i första hand till de döva och har därför en mer lingvistisk karaktär. Eleverna i Vänersborg, som kommer från hela landet eftersom riksintag gäller, efterfrågar en mer praktisk utbildning eftersom de kanske ämnar bli teckenspråkslärare, teckentolkar etc. Fru talman! Jag skulle vilja vidga problemet. Det handlar inte bara om de 28 eleverna i Vänersborg, varav flertalet kanske lämnar teckenspråkstanken när statsmakterna vägrar ekonomiskt stöd till den i första hand önskade utbildningen. Det handlar i förlängningen minst lika mycket om tillgänglighet för funktionshindrade. Det talas med all rätt ofta om att samhället måste bli mer tillgängligt för dessa grupper. I ett frågesvar den 25 november om just teckenspråket sade vice statsminister Lena Hjelm-Wallén bl.a. att det är en självklarhet att vi bör göra mer för dem som är döva eller hörselskadade, så att de kan komma till sin rätt i alla de sammanhang de finns med i. Tillgängligheten för de döva i dag är dock ej så stor, eftersom det ej finns tillräckligt med teckenspråkstolkar. Det saknas 1 000 teckenspråkstolkar i dag. Som jag skrev i interpellationen borde regeringen stötta utbildningen i teckenspråk så mycket som möjligt, eftersom bristen på teckenspråkslärare och i synnerhet tolkar är så stor. Med fler utbildade lärare kommer teckenspråket att spridas i samhället, vilket kommer att innebära mer jämlikhet för döva i Sverige. I sitt svar säger utbildningsministern bl.a. att något undantag från bestämmelsen om 20-årsgränsen i studiestödsreglerna kan regeringen ej medge. Politik är att vilja, sade en gång en av utbildningsministerns mer namnkunniga partibröder tillika regeringschef. Fru talman! Jag har mycket svårt att tro att en regering, om än med aldrig så små anspråk på dådkraft, i ett så här angeläget ärende inte skulle kunna finna på något sätt att för ett enda år - för det är bara ett år det gäller - utverka någon form av dispens för eleverna i Vänersborg, så att de får ekonomiska möjligheter att genomgå den aktuella utbildningen. När det gäller detta problem ser jag framför mig tre alternativa scenarier. Jag vill veta vilket av dem som utbildningsministern tycker passar in på hans verklighet. Scenario ett: Det är faktiskt så att regeringen inte ser sig ha några möjligheter att i det här fallet agera till förmån för studenterna och i förlängningen även för de döva. Den bristande handlingskraften är då bara att beklaga. Scenario två: Regeringen har möjlighet att agera, men väljer att avstå under olika förevändningar. Både studenter och de döva är då att beklaga. Allt tal om vikten av ökad tillgänglighet för funktionshindrade är då mest fagert tal. Scenario tre: Regeringen visar handlingskraft och löser problemet till glädje för alla parter. Kanske finns det ett fjärde scenario som bara utbildningsministern känner till och som inrymmer en lycklig lösning för både studenter och döva. Låt höra i så fall. Jag är idel öra.
Fru talman! Jag delar Ingemars Vänerlövs syn på behovet av många människor som har en god teckenspråksutbildning. Jag hoppas att Ingemar Vänerlöv inte antyder att så inte skulle vara fallet. Vad vi diskuterar nu är studiemedelsreglerna och varför det normalt inte är tillåtet att ta ut studiemedel innan man har fyllt 20 år. Det är en lagstiftning som har goda grunder. Det innebär att studenter som ännu inte har fyllt 20 år får en annan typ av studiestöd, nämligen studiehjälpen. Vi vill naturligtvis inte ha ett system som uppmuntrar till skuldsättning vid mycket unga år och på gymnasial utbildningsnivå. Det är det som är huvudorsaken bakom den lagstiftning som vi har på området. Sedan finns det skäl att se över, och det har regeringen redan meddelat riksdagen att man arbetar med, gränsdragningen när det gäller den typ av utbildning där det först och främst är ett grundläggande krav att man har gått igenom en treårig gymnasieutbildning, och att den kan betraktas som en utbildning som kvalitetsmässigt också är en vidareutbildning efter gymnasienivån. Detta gör vi brett. Det finns en mängd utbildningar som vi behöver gå igenom och bedöma. Glöm inte att det finns en möjlighet att få studiehjälp för flertalet studenter som är 19 år och vill gå en gymnasieutbildning utöver den gymnasieutbildning som de redan har. Studiehjälpen ligger på 750 kr. Inackorderingstillägg kan bli aktuellt i de fall studenterna inte har sin hemort på den ort där studierna bedrivs. Det finns dessutom möjligheter att få ett högre inackorderingstillägg för dem som har långt avstånd mellan hemmet och skolan. Men att generellt säga att vi ska öppna för dem som är under 20 år att ta studielån och därmed bidra till en hög skuldsättning tycker jag inte är rimligt. Vi gör en översyn av när det är rimligt att bevilja 19-åringar studiemedel. Då ska det inte handla om gymnasieutbildning utan om en utbildning som är eftergymnasial i den meningen att den bygger på treårig gymnasieutbildning och har en annan kvalitet än gymnasieutbildningen. Jag skulle vilja be Ingemar Vänerlöv att fundera lite kring de möjligheter som finns för studenterna att få andra typer av studiestöd enligt lagstiftningen om studiehjälpen.
Fru talman! Jag inser att alla partier i Sveriges riksdag har förståelse för de här behoven. Givetvis är det så. Jag blir något förvånad när utbildningsministern talar om dessa 19-åringar som inte ska skuldsätta sig osv. Vi får ändå tänka på att de dock är myndiga personer. Som jag nämnde i interpellationen startades den här utbildningen i Vänersborg 1995. Det var Sveriges enda program med teckenspråk som lokal gren för hörande elever. När den första kullen studenter gick ut 1998 och ville fortsätta utbildningen i teckenspråk stötte de på problem, eftersom utbildningarna endast fanns på folkhögskola. Som tidigare har nämnts måste de vara 20 år, och det var de inte. Första läsåret efter det att kullen hade gått ut kunde dessa problem lösas genom att AMS gick in och köpte en utbildning på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, så att teckenspråksstudierna kunde fortsätta. Men det var en engångslösning, varför problemet kvarstod inför läsåret 1999/2000. Då löste regeringen emellertid ej problemet, varför planerad utbildning fick läggas på is till men för studenterna och i förlängningen även för de döva och hörselskadade. Fru talman! Jag har tagit del av den skriftväxling som förekommit i ärendet mellan den teckenspråksansvarige läraren i Vänersborg och olika myndigheter, och här finns en del intressant läsning. Jag har här ett brev från CSN daterat den 14 januari 1999. Där förklarar man att man ej kan frångå gällande regler. Brevet avslutas dock på följande intressanta sätt: "För att eventuellt påskynda en förändring kan ni ansöka hos regeringen om att utbildningen i teckenspråk vid folkhögskola skall berättiga till studiemedel. Som exempel kan jag nämna att regeringen den Stockholm, som tidigare endast berättigade till studiehjälp om man var under 20 år, därefter berättigar till studiemedel oavsett den studerandes ålder." Jag har också ett annat brev här. Det är från Arbetsmarknadsstyrelsen och daterat den 23 februari 1999. Där står det bl.a. så här: "AMS delar din uppfattning att det är mycket angeläget att utbilda teckenspråkskunnig personal. Det problem som du tar upp kring åldersgränsen för studiemedel, måste lösas inom Utbildningsdepartementets område. Vid kontakt med CSN har vi informerats om det svar du fått från dem." Och så kommer det intressanta: "AMS instämmer i det råd som CSN har gett för att påskynda en förändring, nämligen att ni själva ansöker hos Regeringen om att utbildningen i teckenspråk för folkhögskolor berättigar till studiemedel oavsett den studerandes ålder." När utbildningsministern nu förväntas behandla den här frågan på ett positivt sätt måste det väl kännas bra att veta att han har dokumenterat stöd hos finansministern. Det är nämligen finansministern och dåvarande chefen för AMS, Bosse Ringholm, som har skrivit under det här. Fru talman! Jag vill ha svar på följande fråga:
Fru talman! Det är bra att vi får chansen till den här diskussionen, Ingemar Vänerlöv och jag. Det handlar ju inte om att regeringen slumpmässigt beviljar rätten till studiemedel, utan man gör det utifrån en grundsyn som riksdagen har ställt sig bakom, nämligen att om en utbildning är att betrakta som högskoleutbildning uppstår rätten till studiemedel oavsett ålder. Att vi har begränsningen på 20 år grundar sig på det resonemang som riksdagen har ställt sig bakom. Att få studiemedel för gymnasiestudier, att skuldsätta sig innan 20 års ålder för en utbildning som inte ligger över gymnasienivå, är inte önskvärt. I stället har riksdagen beviljat dessa medborgare studiehjälp. Det innebär studiebidrag med möjlighet till inackorderingstillägg också. Det kan i vissa fall bli ett ganska generöst stöd som man får med det arrangemanget. Detta att enskilda utbildningar kan söka och få högskolestatus och därmed bli berättigade till studiemedel är inte aktuellt för väldigt många eftergymnasiala utbildningar, för man når inte upp till högskolestatus. Men det är inte en total principlöshet som ligger bakom. Det ligger en tanke bakom detta; att inte i alltför stor utsträckning uppmuntra väldigt unga människor att skuldsätta sig för sin grundläggande gymnasieutbildning. Nu finns det enligt regeringen med tanke på den flora av eftergymnasiala utbildningar vi har skäl att se över möjligheten att verkligen fastställa vilka utbildningar som har en kvalitet och inriktning som gör att de är att betrakta som påbyggnadsutbildning för gymnasieutbildning, dvs. som leder vidare och har en högre kvalitet med inriktning också mot högskola. Därmed kan vi finna en ny gränslinje. Det arbetet pågår inom Regeringskansliet, och jag räknar med att också riksdagen kommer att kunna ställa sig bakom den typen av förslag. Men Ingemar Vänerlövs generella hållning när han säger att alla gymnasieutbildningar för 19-åringar borde berättiga till studiemedel, alltså skuldsättning, delar jag inte.
Fru talman! Såvitt jag förstår är det här en påbyggnadsutbildning efter avslutade gymnasiestudier som ska syfta högre upp. Dessa 19-åringar vid Beckmans skola är ju i den åldersgrupp som utbildningsministern månar om att man inte ska skuldsätta sig i. Det kan jag bara konstatera. Fru talman! Eftersom teckenspråket är ett språk med egen grammatik som det tar lång tid att lära sig kan inte eleverna efter sina studier på Birger Sjöberggymnasiet göra ett upphåll i sina studier i ett år för att invänta rätt ålder. De skulle tappa för mycket av sina färdigheter under det uppehållet. När vi äntligen har fått en utbildningsform i Sverige som tar fram resurser för att täcka upp den enorma bristen på folk som kan teckenspråk får den inte hindras på grund av regelverket på CSN, inte ens under läsåret Fru talman! I den här frågan har jag, de teckenspråksstuderande i Vänersborg samt alla döva och hörselskadade inget annat val än att sätta vårt hopp till utbildningsministern. Det vore mycket olyckligt om en stelbent byråkrati skulle ställa upp hinder för främjandet av samhällets tillgänglighet för döva och hörselskadade, en tillgänglighet som blir följden när alltfler teckenspråkskunniga kommer ut i samhället. Jag vill klamra mig fast vid den lilla öppning som jag tycker mig märka i utbildningsministerns svar, som han slutar med följande mening: "Att göra ett undantag för en viss angelägen utbildning att före den 1 juli 2001 komma i åtnjutande av de nya bestämmelserna kan jag emellertid inte utlova." Läget verkar trots allt inte helt låst. Vi väntar och hoppas på positiva besked.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra handikappkunskapen i arkitektutbildningen och på vilket sätt jag avser att inhämta kunskap från handikapporganisationerna. Regeringen fastställer i högskoleförordningen vissa övergripande mål för en utbildning som avslutas med en yrkesexamen, t.ex. arkitektutbildningen. Det är högskolorna som med utgångspunkt i de ramar som anges i högskoleförordningens examensordning upprättar utbildningsplaner och kursplaner. Om en utbildning bör innehålla mer eller mindre av vissa kunskapsområden ankommer i första hand på högskolorna att bedöma. Det är varken önskvärt eller möjligt för regeringen att alltför detaljerat styra innehållet i utbildningarna. Det är enligt min mening av mycket stor betydelse att alla som genom sina yrken medverkar till att utforma vår fysiska omgivning har kunskaper om människors olika behov och förutsättningar så att samhället blir tillgängligt för alla. Att öka tillgängligheten bl.a. i den byggda miljön, är av avgörande betydelse för att även funktionshindrade personer ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. Ett tillgängligt samhälle är också viktigt med hänsyn till en åldrande befolkning. I målbeskrivningen för arkitektexamen står det bl.a. att studenten ska ha förvärvat kunskaper om och färdigheter i att planera och utforma bebyggelse och byggnader med hänsyn till människornas och samhällets behov. Det torde vara självklart att det omfattar alla människors behov. Högskoleverket har i den rapport om arkitektutbildningen som Hagström nämner lämnat två förslag som det ankommer på regeringen att fatta beslut om. Det är dels arkitektutbildningens längd, där verket föreslår en förlängning från 180 till 200 poäng, dels en ny målbeskrivning för arkitektexamen i högskoleförordningens examensordning. Genom en remiss av delar av rapporten pågår för närvarande inhämtande av kunskap från ett antal handikapporganisationer. I remissen ges alltså handikapporganisationerna tillsammans med övriga remissinstanser tillfälle att lämna synpunkter på frågor som har betydelse för arkitektutbildningarnas innehåll. Efter remisstiden, som sträcker sig fram till årsskiftet, avser regeringen att återkomma i frågan om målen för arkitektexamen.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsminister Thomas Östros för svaret på min interpellation. Den andra frågan jag ställde, om vilket sätt utbildningsministern kommer att inhämta kunskap från handikapporganisationerna på, har jag egentligen fått ett direkt svar på. Högskoleverkets rapport om arkitektutbildningen är ute på remiss hos handikapporganisationerna. Däremot återstår svaret om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att säkra handikappkunskapen i arkitektutbildningen. Det kan inte vara arkitektutbildningens längd som är avgörande i denna fråga, eftersom arkitektexamen ju ska innehålla kunskaper om att planera och utforma bebyggelse med hänsyn till människornas och samhällets behov. Här måste det då finnas tydligare riktlinjer. Det är inte så länge sedan som vi i denna kammare diskuterade studentlägenheter. Det har visat sig att t.ex. Stockholm inte har en enda handikappanpassad studentlägenhet att visa upp. Den enda kommun som kunde berömma sig i detta sammanhang var Ronneby. Det är givetvis nödvändigt att arkitekter, byggherrar, byggingenjörer och beslutsfattare har utbildning i handikappkunskap. De båda förändringar som utbildningsministern pekar på i Högskoleverkets rapport om arkitektutbildningens längd och en ny målbeskrivning för arkitektexamen i högskoleförordningens examensordning, löser inte problemet om det i första hand ankommer på högskolorna att tillgodose mer eller mindre av vissa kunskapsområden. I handkappfrågan måste en större tydlighet redovisas. Fru talman! Om utbildningsministern bekräftar att det är viktigt att arkitekter har kunskap om funktionshindrades livsnödvändigheter är också jag beredd att vänta in handikapporganisationernas remissvar. Men då måste en större tydlighet bekräftas. Handikappombudsmannen påvisade också att undervisningen i handikappkunskap vid KTH:s arkitekturskola under 1998 var mindre omfattande än den varit några år tidigare. Utbildningsutskottet hänvisade i 1998/99:UbU7 till regeringens uppdrag om en utvärdering genom Högskoleverket. Handikappombudsmannen har i en skrivelse till Högskoleverket påtalat behovet av att handkappkunskap blir ett obligatoriskt inslag i undervisningen. Min fråga till utbildningsministern nu är hur handkapporganisationernas svar kommer att påverka examensordningen.
Fru talman! Den sista frågan som Ulla-Britt Hagström ställde, hur handikapporganisationernas svar kommer att påverka examensordningen, vill jag inte lämna förrän jag har fått svaren. Men låt mig försäkra att jag tycker att det är en mycket viktig frågeställning som Ulla-Britt Hagström tar upp. Därför är det viktigt att lyssna på remissinstanserna. Det är också viktigt att ta sig en ordentlig funderare på hur målformuleringarna i examensordningen kan påverka den verklighet som utbildningarna befinner sig i. Parallellt med det arbete som nu pågår, där bl.a. handikapporganisationerna ger sina remissvar, skulle jag vilja börja med att ge Högskoleverket i uppdrag att titta närmare på hur det ser ut i dag med handikappkunskapen i dessa utbildningar. Det kan ge oss ytterligare ett underlag inför den reaktion som regeringen kommer att ge på den sammantagna remissomgången och på den typen av kunskap. Låt mig återkomma i ett senare skede när denna process har haft sin gång. Så särskilt lång tid kommer det inte att handla om. Men visst är det en angelägen fråga.
Fru talman! Jag förstår på svaret att utbildningsministern inser att handikapporganisationerna i sina svar kommer att ge information som gör att utbildningsministern kommer att vilja ändra examensordningen. Därigenom är jag tacksam för det uppdrag som ges till Högskoleverket att närmare studera detta. Det är nämligen mycket viktigt att alla goda krafter samverkar. Det återstår mycket att göra. Jag kan berätta att jag själv var med när högskolan i Skövde byggdes. Jag hade flera samtal med Akademiska Hus, men det hjälpte inte. I denna nybyggda högskola kommer inte en rullstolsburen elev fram till podiet i aulan för att redovisa inför en grupp. Inte heller en rullstolsburen lärare kan ta sig fram. Det måste ju vara något fel på ritningen när sådant uppstår i en nybyggnation. Däremot kunde jag ha förståelse när ett bibliotek i en gymnasieskola hemma skulle byggas om. En rullstolsburen person kan där inte komma in i det innersta läsrummet. Där handlade det om en ombyggnad. Jag tycker alltså inte att rapporten från Högskoleverket berör handikappfrågorna. Jag förstår inte heller hur handikapporganisationerna ska kunna skriva remissyttranden utan att framställa helt nya krav från grunden. Jag har tagit del av en undersökning bland Sveriges kommuner om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Den visar t.ex. att mer än var fjärde lokal där fullmäktige håller sina sammanträden inte uppfyller minimala krav på tillgänglighet för funktionshindrade. Och endast 30 kommuner har avfasade trottoarkanter vid samtliga markerade övergångsställen. 65 % av kommunerna uppfyller att minst hälften av ett bibliotek ska vara handikappanpassat, och 56 % av grundskolorna saknar minimal anpassning för rörelsehindrade. Och handikappguider är inte vanliga, men det är väldigt trevligt när det finns handikappguider som visar alla byggnader i en kommun som är offentliga och vilka möjligheter som finns att ta sig in, osv. Fru talman! I skriften Välkommen till KTH - Arkitekturskolan framhålls att KTH-A får bra betyg på själva undervisningen. Och i utvärderingen framhålls särskilt de många intressanta projekten med lärare från yrkeslivet och den stora internationaliseringen som har gjort att skolan nu har utbyte med ett femtiotal andra arkitekturskolor. Man framhåller också att den internationella jämförelsen är ett viktigt mått på skolans utbildningskvalitet. Jag är beredd att stryka under allt detta. Men jag skulle önska att ett kvalitetskriterium var just utbildningen i att forma bostäder för alla, också för personer med funktionshinder. Jag ska inte ställa någon ny fråga till utbildningsministern, eftersom jag tycker att jag redan har fått löfte om att han kommer att tillgodose att tillgänglighet anges som ett av målen i den nya arkitekturutbildningen och att det inte som nu mera otydligt står att man ska ha förvärvat kunskaper om och färdighet i att planera och utforma bebyggelse och byggnader med hänsyn till människornas och samhällets behov. Tillgänglighetskravet måste på något sätt vara utskrivet.
Fru talman! Jag tror att Ulla-Britt Hagström känner mig så väl att hon vet att jag sällan ger några löften innan det är klart. Men jag tror att vi kommer att se ett arbete som riktar in sig på att ta reda på hur det står till i utbildningarna i dag och som visar på variationen, vilket ju också är en väldigt viktig kunskap, eftersom det också visar att det med stort engagemang i arkitekt och designutbildningar och liknande går att ta sig an dessa frågor. Sedan får vi också fundera på vad vi i förordningsform kan göra för att förstärka detta perspektiv. Själv tycker jag att den skrivning som finns i dag egentligen borde vara fullt tillräcklig för att detta perspektiv ska komma in. Men Ulla-Britt Hagström visar, vilket vi alla känner till, att det inte alltid räcker med det allmänna perspektivet.
Fru talman! Eftersom utbildningsministern säger att det som står i dag borde vara tillräckligt, måste jag ändå fylla på med ytterligare några uppgifter. Handikappkunskapen är en stor vetenskap, eftersom olika funktionshinder ställer olika krav. Dagens utvecklade teknik skulle göra det lättare att kunna tillgodose dessa behov. Vi har sett alltför många tecken på högt placerade bankomater, texttelefoner som inte rullstolsburna räcker upp till, dörrar som har vänts fel, parkeringsfickor som är mycket otillgängliga, osv. Om handikapporganisationerna tillsammans skulle upprätta en sorts kravlista, då skulle t.ex. utbildning och byggverksamhet kunna dra stor nytta av dessa upplysningar. Det finns ju inte i dag på det sättet och inte enligt den nya plan och bygglagen, där kommunerna inte tar detta ansvar på det sättet, utan det överlämnas till byggherren. Jag håller med utbildningsministern om att det behövs en bättre kommunikation mellan handikapporganisationerna och byggsektorn och givetvis arkitektutbildningen. Det borde kunna framgå av t.ex. arkitektprov och beskrivning av Arkitekturskolan, basutbildningen eller utbildningens valfria del, att studier om tillgänglighet är en viktig del. Och jag vill nu utmana utbildningsministern att vi ska kunna lösa den här frågan under den återstående delen av 1999, eftersom remissvaren ska vara inne före 1999 års slut, eller direkt efter.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att genom utbildningsinsatser tillgodose rekryteringsbehovet av lärare inom gymnasieskolan. Ulla-Britt Hagström har också frågat på vilket sätt jag ämnar skapa kortare utbildningsinsatser till gymnasieskolan för att locka den personal som kommer att söka förändrade arbetsuppgifter på grund av försvarets ominriktning. Låt mig först kommentera Ulla-Britt Hagströms uppgifter om stor brist på gymnasielärare år 2005. Utifrån bl.a. de prognoser som SCB och Statens skolverk publicerat har regeringen i de tre senaste budgetpropositionerna föreslagit väsentligt utökade examensmål för gymnasielärare för perioden 2000-2002. föreslås en ytterligare ökning. Detta har gjorts mot bakgrund av den förväntade toppen av antalet gymnasieelever, 16-åringar, år 2008, beräknade pensionsavgångar bland lärare m.m. Denna kraftiga expansion av gymnasielärarutbildningen genomförs för att förhindra den brist som Ulla-Britt Hagström befarar. kommer dimensioneringsfrågorna också att behandlas. Som svar på Ulla-Britt Hagströms fråga om utbildning för officerare som önskar yrkesväxla till lärare vill jag framhålla att det sedan länge pågår ett samarbete mellan högskolan och Försvarsmakten om en sådan utbildning. Utbildningsdepartementet ser detta som mycket positivt. Redan vid tidigare förbandsindragningar och som ett led i Försvarsmaktens reguljära program för yrkesväxling för sina anställda har officerare utbildats till lärare vid ett flertal universitet och högskolor. Högskolans erfarenheter av studenterna i dessa utbildningar är överlag positiva. I allmänhet har officerarna klarat sin utbildning under en tid av 2,5-3 år, beroende på vilka förkunskaper de haft. De har blivit såväl grund som gymnasielärare och i något fall slöjdlärare. Lärarnas Riksförbund samt Skolledarna ett åtgärdsprogram för att främja utvecklingen av och rekryteringen till läraryrket och för att göra skolan mer attraktiv som arbetsplats för lärarna. Som ett led i detta program ingår att utbilda officerare till lärare. För ändamålet har 10 miljoner kronor avsatts. Försvarsmakten och ett antal högskolor förhandlar om genomförandet av denna del av åtgärdsprogrammet, som går utöver ramen för högskolans ordinarie resurser. Utbildningarna ska leda till lärarexamina enligt målen i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Vissa högskolor menar att många officerare har en bakgrund som gör dem intressanta att rekrytera till gymnasielärarutbildning med inriktning mot yrkesämnen. Det är högskolan som bedömer varje sökandes förkunskaper och vad som kan tillgodoräknas för en lärarexamen. Oavsett vilken examen officerarna kommer att få bedömer vi att de som lärare kommer att tillföra skolan värdefull kompetens. Mot bakgrund av det tidigare sagda bedömer vi att många officerare kommer att kunna bli gymnasielärare. Ytterst är det den enskilde officeraren som bestämmer inriktningen på sin utbildning och sin examen. Ulla-Britt Hagström frågar om jag ämnar skapa kortare utbildningsinsatser för de försvarsanställda. Svaret på detta är att högskolans antagnings och tillgodoräknandesystem generellt tillgodoser detta krav genom att högskolan vid antagningen till en viss utbildning bedömer vilka kunskaper och erfarenheter som varje individ kan tillgodoräknas för den sökta utbildningen. Erfarenheten har visat att de flesta officerare studerar mellan 2,5 och 3 år för sin lärarexamen. Detta innebär 1,5-2 års kortare utbildningstid än för studenter som kommer direkt från gymnasiet. Vidare vill jag nämna att i samband med att underlaget för det kommande försvarsbeslutet presenterades för regeringen i september i år åtog sig ett antal högskolor att inom ramen för sina resurser genomföra utbildningar för dem som berörs av försvarsbeslutet. Dalarna och Högskolan på Gotland kommer att genomföra sådana lärarutbildningar. Övriga högskolor med lärarutbildning är också uppmanade att inom ramen för sina resurser medverka i utbildning för officerare.
Fru talman! Samtidigt som jag vill tacka utbildningsminister Thomas Östros för ett positivt svar på min interpellation, måste jag beklaga att interpellationen över huvud taget kan ställas. Den enorma neddragningen av försvaret är beklagansvärd. Nu måste alla beslutsfattare fråga sig själva om den nya försvarsorganisationen kan lösa de framtida hot som statsmakterna ställer. Enligt planerna kommer antalet officerare att minskas från 14 400 i dag till 10 000 åren 2004 och 2005, dvs. en minskning med ca 4 400. Den civilanställda personalen minskas från 8 900 till 5 500 under samma period. Det blir alltså en tillkommande minskning med 2 350 tjänster. Den försvarsproposition vi i veckan kunde ta del av har inte förändrat situationen. Jag ska givetvis inte gå in på vår försvarspolitik, men den struktur som Kristdemokraterna gått in i rivs nu upp genom regeringens förslag. Det finns mycket att säga om detta, men det är mer en fråga för försvarsministern. Fru talman! Det är nu viktigt att ta vara på den mycket välutbildade resurs som finns i officerskåren. Jag vill tacka utbildningsminister Thomas Östros för de väsentligt utökade examensmålen för gymnasielärare för perioden 2000-2002, och ser med spänning fram emot den proposition i vår där man lovar att täcka den här bristen. Jag har också under hand sett att 55 platser för officerare i lärarutbildning planeras och att samarbete mellan högskolan och Försvarsmakten pågår. Jag tycker att det känns positivt att den enskilde officeraren bestämmer inriktningen på sin utbildning och examen. Högskolan bedömer vilka kunskaper och erfarenheter som kan tillgodoräknas. Jag undrar på vilket sätt högskolorna arbetar med valideringen i dessa fall. Jag tycker att 1,5-2 års kortare utbildningstid än för studenter som kommer direkt från gymnasiet kanske känns som en tröskel när man ändå ska studera 2,5-3 år. Officerarna är en så viktig yrkesgrupp att ta till vara för skolans verksamhet. Upplever utbildningsministern att de olika valideringsinstrumenten diskuteras högskolor emellan? Vilka är de viktigaste förutsättningarna? Jag upplever inte att ministern svarar på frågan om att studera och jämföra officersutbildningen med lärarutbildningen för att skapa specialutformade, något kortare program. Själva officersutbildningen innehåller ju väldigt mycket av ledarskap och ämneskunskap i sig. Jag har själva materialet här, men jag skulle inte klara av att göra jämförelsen. Därför sätter jag mitt hopp till den validering som högskolorna kan göra.
Fru talman! Låt mig inleda med att säga att jag helt delar Ulla-Britt Hagströms syn på den välutbildade resurs som finns i officerskåren i Sverige. Rätt använd menar jag att detta kommer att vara en grupp som rimligen blir attraktiv på arbetsmarknaden i en mängd olika yrken. Det vore förstås en väldigt fin resurs att få in också i våra skolor. Därför har vi nu också under ett antal år arbetat med att underlätta den här övergången. Jag vill klart och tydligt säga att det måste vara högskolornas ansvar - där finns ju också deras kompetens - att avgöra vilken typ av förkunskaper som kan räknas till godo. Det är mycket vanskligt för regering eller riksdag att ge sig in i detta. Här behövs den professionella kompetens som finns ute på lärarhögskolorna. Jag har stort förtroende för deras kunskaper i den här frågan. Departementet har fört, och fortsätter att föra, samtal med de olika högskolorna för att följa upp hur detta fungerar och för att se till att underlätta en sådan här övergång. Detta gäller officerarna, som ju får chansen att utbildas till lärare men också till skolledare. Med de ledaregenskaper de har fått från sin yrkesbana är naturligtvis även det intressant. Men vi har också ambitionen att locka fler blivande lärare av alla grupper att intressera sig för naturvetenskap och teknik. Där finns ju en brist, också när det gäller de efterfrågade platserna på högskolan. Generellt sett kan man säga att läraryrket i dag är ett väldigt populärt yrke, och det har det varit ganska länge. Det är nästan dubbelt så många som söker än som kommer in. Det tror de flesta inte efter den diskussion som har förts i medierna under de senaste månaderna. Men så är fallet. Självfallet behöver vi underlätta för nya grupper att söka sig till bl.a. naturvetenskap och teknik. Där för vi resonemangen med högskolorna. Vi ändrar nu också högskoleförordningen för att underlätta basårsverksamhet i samband med att man börjar sin lärarutbildning. Det handlar alltså om chansen att ta in de förkunskaper som är ett måste om en officerare kanske ska söka sig mot den naturvetenskapliga inriktningen, vilket kanske ligger nära till hands för flera av dem. Vi måste göra så att detta blir så smidigt som möjligt. Vi ser dessutom över lärarutbildningen i dess helhet. Jag ser fram emot många spännande diskussioner med Ulla-Britt Hagström på detta fält.
Fru talman! Tack! Jag håller med om att läraryrket är ett populärt yrke. Jag var i fredags på Högskolan i Skövde, dit skolminister Ingegerd Wärnersson snart kommer. Utbildningsminister Thomas Östros är också välkommen dit! Jag har gjort det positiva konstaterandet att t.ex. Dalarna och Högskolan på Gotland kommer att utbilda officerare. Men i svaret står det att övriga högskolor uppmanas att göra detta inom ramen för sina resurser. Det skulle kunna vara positivt för rekryteringen att kunna erbjuda utbildning utan att officerarna och deras familjer måste flytta. En person som vid byte av yrke måste flytta till en annan ort, med de konsekvenser som det innebär för familjen, väljer kanske bort läraryrket eller utbildningsledareyrket. Jag tycker inte att gymnasieskolan har råd med det. Jag vet att varje högskola själv måste få bestämma hur antagningen ska gå till och vad som ska finnas med i grunden osv. Jag har läst en intressant uppsats av Lillemor Kim som heter Val och urval till högre utbildning. Hon talar om två olika policyteorier för antagningssystemet. Regeringen måste ju inte sitta helt tyst. Man kan delta i diskussionen om den policy och de teorier som gäller utan att därmed trampa på högskolornas egna möjligheter. Sedan är det också så att officersutbildningen förändrades hösten 1999. De personer som det nu gäller har den tidigare utbildningen. Jag får erkänna att jag inte behärskar skillnaden mellan den gamla och den nya utbildningen. Det är mest den nya som jag har tittat lite på. Eftersom det behövs en så stor andel nya lärare och ledare inom gymnasieskolan är det ytterst viktigt att ta till vara personer med tidigare kompetens från detta yrkesområde. Jag tror inte att det kommer att vara ett hinder för de ungdomar som i dag vill satsa som gymnasielärare eftersom rekryteringsbehovet är så stort. Fru talman! Inom gymnasieskolan krävs det mycket ledarskap alltifrån mentorer för elever till ledning av ämnesområden och program. Under minst ett decennium har akademiska respektive mer praktikorienterade intressen kämpat för att t.ex. definiera utbildningen av rektorer. Vissa officerare skulle kunna tas till vara som rektorer. Det kommer att krävas mycket stora satsningar från regeringens sida för att tillgodose behovet att ca 20 000 gymnasielärare till Lärarnas Riksförbund uppger att 95 % av de äldre lärarna i grundskolan och 87 % av de äldre lärarna på gymnasiet redovisar en kraftig ökning av arbetsbelastningen de senaste åren. För de yngre lärarna ligger motsvarande siffra på 60 %, och ca 30 % av lärarna beskriver detta som ett mycket stort problem. 75 80 % av såväl lärare som studerande upplever att den allmänna stämningen på skolorna är god och trivsam. Det är väl därför som så många vill bli lärare, men läraryrket är så komplext. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till utbildningsministern. Är det inte rentav nödvändigt att göra extraordinära insatser för att locka så många som möjligt av dessa 4 400 personer som det gäller? Då skulle man också få en blandning av yngre och äldre. Att vi inom denna korta period får 20 000 studenter direkt från gymnasieskolan som vill bli gymnasielärare gör kanske att vi också behöver ta till vara äldre resurser.
Fru talman! Jag delar Ulla-Britt Hagströms uppfattning om det mesta av det som hon för fram i sin replik. Hon beskriver själv de insatser som görs. Det pågår dessutom nu i dagarna förhandlingar med andra högskolor om särskilda insatser av den typ som vi nu resonerar om riktade mot officerare. Jag tror att vi håller på att få en tradition här. Vi börjar se att det fungerar ganska väl i praktiken. Jag tycker inte att en förkortning av utbildningen med 1,5-2 år är att förakta. Jag tror att det kan locka många officerare att ta steget över till läraryrket. Det vore till stor gagn för skolan. Vi höjer examensmålen kraftigt när det gäller de lärare där vi förutser en ökad efterfrågan på grund av ungdomskullarnas skiftande storlek. Det innebär också att vi kan räkna med en minskning av lärarutbildningen i de lägsta stadierna på grund av att barnkullarna ser ut som de gör. Detta är en verklighet som vi alltid lever med, dvs. skiftade storlekar på ungdomskullarna genom åren. Ibland uppstår det vissa problem i skolsystemet beroende på detta. En viktig anledning att se över lärarutbildningen som helhet är ju att försöka öka möjligheterna till flexibilitet inom skolsystemet för att kunna hantera den här typen av förändringar i ungdomskullarnas storlek. Nu ser vi en rejäl ökning på gymnasielärarsidan. Vi har också ett stort intresse för utbildningen. Det är i de naturvetenskapliga ämnena, matematik och teknik, som vi har problem. Där tror vi att en framgångsväg kan vara att ta till vara det stora intresset att bli lärare från ungdomar och även från grupper i samhället som har en del yrkeserfarenhet bakom sig. Man har kanske inte explicit uttryckt sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Det handlar om att kombinera det här intresset för andra ämnen med att få nödvändiga kunskaper i något naturvetenskapligt eller tekniskt ämne. Det är ett sätt att se till att vi får engagerade och välutbildade lärare även i framtiden. Ulla-Britt Hagström målar upp den riktigt stora bristen med siffror som jag inte riktigt känner igen. Jag tror att det är att svartmåla för mycket. Vi ökar lärarutbildningarna nu, och det är klart att vi måste fortsätta att arbeta med att locka nya grupper till lärarutbildningarna framöver.
Fru talman! Jag drog upp dessa siffror innan jag fick utbildningsministerns svar att den pågående beredningen av Lärarutbildningskommitténs betänkande Att lära och leda kommer att lösa dimensioneringen. Jag håller med utbildningsministern om att vi har en möjlighet att se mellan de olika delarna grundskola, gymnasieskola osv. för att kunna hitta olika rekryteringsformer. Givetvis ska man låta högskolorna själva styra och ställa i den här frågan när det gäller antagningen. Men jag skulle ändå önska att utbildningsministern i sin position uttalade sig mer tydligt om att det fanns ett intresse från regeringens sida att titta lite på hur man gör och hur valideringsinstrumentet fungerar mellan de olika högskolorna. Skulle det inte kunna vara möjligt att få en något kortare utbildningstid? Jag är absolut inte den som vill sänka kravet på lärarutbildningen. Det vore mig långt fjärran. Jag vet vilken professionalitet som krävs. När jag har chansen här skulle jag vilja tala om att Högskolan i Skövde satsar mycket på teknik och naturdelen i samverkan med humaniora på ett mycket fint sätt. Det är ett bra sätt att inte låta humaniora falla tillbaka och komma i skymundan.

Fru talman! Folkpartiet har begärt den här debatten för att kräva det alltfler kräver: att landets regering ska ge begripliga besked i den viktiga framtidsfrågan om Sveriges medlemskap i EMU. Socialdemokraternas tidigare agerande i Europafrågan har skapat en djup misstro som spätt på politikerföraktet. Samma sak är på väg att hända igen. Statsministern har talat i en brittisk tidning. Men vad var det han sade, egentligen? Här, i Sveriges riksdag, bör statsministern ge ett par avgörande besked. Elva länder i vår omvärld har bestämt sig för en gemensam valuta. De har gjort det för att främja samverkan. Det har ett högt pris för Sverige att stå utanför - · ett pris i form av att det svenska ordförandeskapet år 2001 kan bli ett ännu större fiasko än statsministerns utlandsresor därför att utanförskapet, som Pierre Schori påpekar i en artikel i dag, marginaliserar oss inom EU. Jag vet att statsministern i dag inte kan ge besked om var Socialdemokraterna som parti står i EMU frågan. Men han kan på regeringens vägnar ge besked i två andra viktiga frågor: · Ja, svenska folket kommer att få ta ställning till · Ja, alternativen kommer att vara tydliga och omanipulerade - inga ja nu och ja sedan, inga kanske eller jaså, utan ett klart ja eller nej. Statsministern har strax ordet. Ta nu chansen och ge klart besked: Sveriges folk ska få ta ställning till den gemensamma valutan - och frågorna kommer inte att manipuleras!

Fru talman! Först vill jag tacka Lars Leijonborg och Folkpartiet för att man tagit initiativ till den här debatten. Den är värdefull och kan säkert tjäna som ytterligare information i EMU-frågan. Dock hoppas jag att debatten kan föras i ett något annorlunda tonläge än det som Lars Leijonborg startade den i. Vi i Sverige har, 1997, valt att faktiskt följa EMU-frågan, studera den och låta människor tränga in i den och ta ställning. Beskrivningen att vi skulle vara utanför och att vi skulle vara trängda och illa ute är så grovt felaktig som någonting kan vara. Det är faktiskt så, Lars Leijonborg, att Sverige kanske har den bästa ekonomiska politiken i Europa. Ingen ifrågasätter vår rätt att själva hantera den här frågan. Svenska folket har tagit på sig enorma uppoffringar för att komma dithän att vi har en ekonomi som är i ett sådant skick att vi platsar i den här gruppen, om vi själva vill. Varför ska vi, när vi har den styrkepositionen, försätta oss i ett läge där man hetsar och grovt partipolitiserar? Ytterst handlar det ju om ansvarstagandet för Sverige, för vårt land. Det är med den utgångspunkten som jag tycker att vi i dag ska föra ett sansat samtal. År 1997 tog vi här i kammaren med bred majoritet ställning för att Sverige inte skulle vara med i EMU från starten. Det föregicks av en omfattande aktivitet bland EU:s medlemsländer där vi gjorde klart att vi tänkte fatta det beslutet och också fick förståelse för att vi skulle göra det. Sedan har vi sagt att vi ska behålla vår handlingsfrihet. Detta är viktigt. Vi är ett litet land. Vi är en del av en global ekonomi och vi är en del av en europeisk union. Vi ska ha så stor handlingsfrihet som möjligt. Vi ska inte fösas in i några hörn där vi tvingas ta det ena eller det andra beslutet. Vi ska handla utifrån vad som är bäst och rätt för Sverige. Om det beslut vi nu har ska ändras, vilket ju debatten handlar om, har jag sagt att jag ser utomordentligt allvarligt på en situation där man principiellt skulle driva linjen om ett nej, att Sverige skulle binda sig i den meningen att vi principiellt säger nej till EMU. Jag menar att det i ett slag skulle ta bort vår handlingsfrihet. Jag tror att det, efter Lars Leijonborgs inledning här, är lika viktigt att säga följande.

Lars Leijonborg kan raljera och spetsa till det, men vill man ta ansvar för landet kan jag inte tänka mig en sämre tidpunkt att ta en strid om EMU-frågan än strax före vårt ordförandeskap. Om jag i dag ska pressas på en uppfattning om tidpunkten har jag därmed sagt att jag tror att det är en dålig tidpunkt för Sverige, och därmed är det också dåligt för vår handlingsfrihet. Jag tycker inte att Lars Leijonborg på den punkten ska hoppas på att få något stöd från Socialdemokraterna när det gäller att föra fram frågan i ett så tidigt ställningstagande av folkflertalet. För oss är det viktigt att säga att vi vill titta framför allt på två omständigheter som mer än något annat avgör vår eventuella plats i den monetära unionen. Den första är hur lönebildningen i Sverige fungerar. Vi vet av de oberoende expertpaneler som vi haft, och vi som följt ekonomisk politik under många år vet av egen erfarenhet, att just lönebildningsprocessen i Sverige av och till har försatt oss i utomordentligt besvärliga lägen. Den senaste avtalsrörelsen gick bra. Den gav konkurrenskraft, reallöneökningar och låg inflation. Om den avtalsrörelsen markerar ett brott mot ett tidigare beteende på svensk arbetsmarknad och kan följas av ytterligare en avtalsrörelse som ger samma utfall, tror jag att vi kan säga att det inte är ett hinder för ett svenskt EMU-medlemskap. En annan fråga av samma typ som vi också bör studera väldigt noga är hur det fungerar för länder som inte ligger i fas med den konjunkturcykel som bestämmer den räntenivå som Europeiska centralbanken lägger fast. Det är en dramatisk fråga. Vi har nyligen haft en räntehöjning av Centralbanken, som har besvarats av penningmarknaderna med en försvagad euro, vilket i och för sig för oss som har en ekonomisk-politisk bakgrund är någonting som vi naturligtvis följer med stort intresse. Vad händer för det land som får en penningpolitik som inte ligger i fas med den egna ekonomins utveckling? Om man behöver ha en räntesänkning men får en räntehöjning, resulterar det naturligtvis i ytterligare ekonomiska bekymmer, stigande arbetslöshet och försämrad välfärd. Hur hanteras en sådan sak inom den monetära unionen? Vilka instrument har man att tillgå? Vilka värden är det som står på spel? Behöver man inte ha svar på de frågorna innan man klämkäckt kastar sig ut och kräver en folkomröstning vid en viss tidpunkt? Finnarna, våra grannar i öster, har bestämt sig för någonting som man kallar för buffertfonder. Det är ett sätt att möta det här problemet. Svenska LO har också ställt sig bakom den tanken och tycker att det är någonting vi bör utreda. Jag tycker att vi bör använda den närmaste tiden för att titta på om det här kan vara ett sätt att möta just det bekymret. Sedan har man naturligtvis också den diskussion som följer av detta och som handlar om unionens konstitution och som också bör ha rimliga svar innan man går fram och tvärsäkert säger ja eller nej. Det här är redovisning av de överväganden som regeringen har och som vi också bett svenska folket att ta till sig. Det bedrivs nu en omfattande folkbildningsaktivitet i landet i olika former. Jag vet inte hur många tiotusentals personer som just nu studerar EMU-frågan. Men vi vill att de ska göra det. Vi vill framför allt, när vi väl kommer till ställningstagandet, att ingen ska kunna säga: Jag hade inte chansen att sätta mig in i frågan, ingen brydde sig om vad jag tyckte. Vi har alla i den här kammaren en sådan erfarenhet av det svenska EU-medlemskapet att däri fortfarande ligger en kritik i stora delar av landet mot att man inte fick tid att sätta sig in i frågan och påverka den. Jag tycker att det är en felaktig kritik, men den finns där. Att då inte ta det på allvar och låta människor faktiskt bilda sig och bry sig och så småningom bestämma tror jag är att skapa ett politiskt problem för framtiden. som är av sådant slag att vi stänger dörren för projektet. Ingen folkomröstning eller annat ställningstagande i frågan hösten 2000 - det ger dåliga förutsättningar för oss och begränsar Sveriges styrka i Europa. Definitivt utrymme för folkbildning, debatt och diskussion och, fru talman, ödmjukhet. Vi har inte i denna kammare, någon av oss, varit med om att ta ansvaret för ett större beslut än att eventuellt överge den egna valutan och kliva in i en valutaunion.

Fru talman! Det är bra att vi har fått denna debatt under förutsättning att det kommer något klargörande ut ur den. Det klargörande som jag önskar är att vi får klart för oss hur vi ser på hanteringen av den här frågan. Ska det bli en folkomröstning eller ska det inte? Jag tror att det är av vitalt intresse för väldigt många människor att få reda på det. Kommer vi att ha en folkomröstning? Och precis som Göran Persson sade: Kommer jag att få säga mitt i denna stora viktiga politiska framtidsfråga? Kommer jag som individ att bli tillfrågad? Kommer jag att ha möjlighet att påverka? Det som sker just nu i det här beslutslösa tillståndet är att väldigt många människor känner: Jag har ingen möjlighet att påverka. Här pågår en utveckling och en anpassning - och det går fort - men jag har ingen möjlighet att påverka. Jag får inte säga mitt i denna stora viktiga politiska fråga. Det gör också att det inte blir någon fart på det folkbildningsarbete som skulle behövas i just den här frågan. Det blir inte den här intensiteten i studiecirklar. Man får inte de många människorna att sätta sig ned och resonera om vad ett medlemskap skulle betyda. Det är det absolut sämsta läge som man kan tänka sig när vi befinner oss i den situationen att vi faktiskt måste ta ställning till denna fråga. Vi måste på alla sätt uppmuntra människor att bli delaktiga och att vara aktiva, och då måste vi bjuda in med den självklara målsättningen att just jag och du ska få vara med och bestämma i en folkomröstning. Om vi i de olika partierna kunde enas om det kan vi sedan ta nästa steg som är att vi sätter oss ned och diskuterar en lämplig tidpunkt, så att vi kan klargöra också detta för alla människor som i dag svävar i ovisshet och som faktiskt känner att hanteringen av den här frågan pågår långt över huvudet på dem. Det förs en debatt av en ganska liten begränsad politisk elit som säkert inte kommer att lyssna på mig i alla fall. För att göra någonting åt det och för att bjuda in till en verklig diskussion och ett verkligt samtal tror jag att vi ska tillfället i akt i dag och säga: Jo, vi ska ha en folkomröstning, och låt oss diskutera när det är lämpligast att ha den. Det är intressant att höra på argumenten för och emot. Det kräver naturligtvis en mycket större diskussion än en sådan här extradebatt för att den ska bli klargörande. Men jag kan inte låta bli att kommentera det som Bo Lundgren säger. I Bo Lundgrens beskrivning är detta en fråga om ekonomi, men jag hävdar att det är en fråga om politik. Det ska inte bara vara en gemensam marknad och en gemensam valuta utan det ska ju framför allt vara en gemensam ekonomisk politik. Och det ska framför allt vara en gemensam politik som går ut på att minska politikens inflytande och omöjliggöra för folkvalda att delta i utformningen av den ekonomiska politiken. Därför är det lite lustigt med argumentet: Vi måste gå med för annars får vi inget inflytande och annars kan vi inte påverka. Men vad är det vi ska gå med i? Jo, vi ska gå med i en politisk union, en ekonomisk och monetär union, där man har sagt att folkvalda inte ska bry sig om den ekonomiska politiken. Vi ska gå med i en förening som har som högsta målsättning att politikerna inte ska bry sig! Vi ska alltså gå med för att vara med om att inte bry oss. Jag kan inte se att det är så som vi ska använda politikens roll och folks möjligheter att delta i en demokratisk uppbyggnad. Det kan inte vara att gå med i föreningar som ska reducera politikernas inflytande till noll och där vi ska lämna över till s.k. experter - bankdirektörer - som ska styra och ställa med våra skattepengar utan att vi ska ha någon möjlighet till inflytande och demokratisk kontroll. Politiken är ju det redskap som vi har för att bygga motmakter till de snäva ekonomiska vinstintressena eller den globala ekonomins härjningar. Då är det politiken som är vårt redskap. Det är så vi kan bygga en motmakt. Då kan vi ju inte gå med i en union där vi frånhänder oss möjligheten att använda vår rösträtt. Jag förstår inte alls att det skulle vara något fel på att behålla den ekonomiska och politiska självständigheten och hantera den utifrån den verklighet som vi har i dag. Jag kan inte på något sätt se att Sverige far illa av att inte vara medlem i den ekonomiska och monetära unionen. Och jag har väldigt svårt att föreställa mig att det skulle vara på något annat sätt i framtiden. Men det skulle vara bra med ett klargörande från den här talarstolen från samtliga politiska partier om deras syn på folkomröstning. Vänsterns uppfattning är helt klar: Vi ska ha en folkomröstning och vi ska bjuda in alla. Det ska ha någon betydelse vad just du tycker och tänker i den här frågan.

Fru talman! Kristdemokraterna är ett Europaparti. Vi ser samarbetet inom den växande Europeiska unionen som det allra viktigaste instrumentet för att åstadkomma en tryggare och bättre framtid för Sverige, för att våra barn och barnbarn ska få det tryggare och bättre än vad 1900-talets krigiska Europa kunde erbjuda våra föräldrar och deras föräldrar. Trots detta beslutade 1996 års riksting att vårt parti skulle rösta nej vid riksdagens beslut 1997 om ett svenskt deltagande i EMU:s tredje fas från starten 1999. Det fanns två skäl till denna tveksamhet om att Sverige skulle gå med i EMU från början. Det ena skälet var att svensk ekonomi inte var i sådant skick att Sverige var moget att delta. När inte valutakursförändringar kan fånga upp och dämpa ekonomiska problem är det i stället finanspolitiken och ytterst arbetsmarknaden som får ta konsekvenserna, om man inte har en fungerande arbetsmarknad och en fungerande lönebildning. Det andra skälet var att den svenska opinionen inte var mogen för ett deltagande. Risken fanns att om en knapp majoritet i denna kammare drev igenom ett svenskt deltagande i EMU mot en stark folkmajoritets vilja skulle det i förlängningen kunna leda fram till en ny folkomröstning som tvingade Sverige ur hela EU-projektet. Nu har det gått tre och ett halvt år sedan vårt riksting. Frågan om EMU har diskuterats och debatterats. Kunskapen har ökat och fler känner sig nu redo att ta ställning i de olika partierna. Vi ser detta tydligt av de opinionsmätningar som publiceras undan för undan. Under tiden har också själva EMU-projektet lyfts från skrivborden och principdeklarationerna och det är nu en verklighet i 11 av de 15 medlemsländerna inom Europeiska unionen. Nu är det alltså dags att ännu en gång pröva om Sverige ska gå med eller om vi ska fortsätta att stå utanför. Inom vårt parti har drygt 200 studiecirklar pågått under hösten. Det är ett väldigt glädjande engagemang som har mynnat ut i en mängd reflexioner och rekommendationer som kommer att ligga till grund för vårt ställningstagande i början av nästa år. Statsministern tog upp ett par intressanta frågor, dels om hur lönebildningen fungerar, dels hur det fungerar för ett land som inte är i fas med den konjunkturutveckling som dominerar inom EMU Detta är naturligtvis frågor som vi kan se i backspegeln har spelat mycket stor roll för Sveriges dåliga ekonomiska utveckling. I början av 70-talet var Sverige det tredje rikaste landet i Europa. Sedan har framför allt dålig lönebildning gjort att vi i dag har halkat ned till 18:e plats. Men skillnaden, fru talman, mellan den socialdemokratiska regeringen och oss kristdemokrater är att vi inte bara vill vänta och se hur det går med denna lönebildning utan faktiskt vill göra någonting åt den. Det är faktiskt riksdagen och ytterst regeringen som har ansvaret för att spelplanen och spelreglerna fungerar, så att det blir en bra lönebildning när parterna har tagit varandra i hand. Med vår politik kommer flexibiliteten att förbättras genom åtgärder på arbetsmarknads-, företags och skatteområdena. Det här ökar dynamiken och flexibiliteten i ekonomin, och ökar också den handlingsfrihet som Göran Persson efterlyste här inför Sveriges beslut om ett eventuellt deltagande i EMU. Sedan är det väl ändå så, fru talman, att en folkomröstning i EMU-frågan nu är ett politiskt faktum, oavsett om man tycker att det ska vara en folkomröstning eller inte. För min del anser jag att det är två viktiga skäl som talar för en folkomröstning. Det ena skälet är att det skapar legitimitet. Det andra är att det bidrar till att öka kunnandet och delaktigheten - kalla det gärna folkbildning. Nu är det alltså folket självt och inte denna kammare som ska ta ställning till om Sverige ska gå med i eller stå utanför det monetära samarbetet i Europa. Är det något som vi har lärt oss av tidigare folkomröstningar så är det att tydliga alternativ är helt nödvändiga. Det ska inte finnas fler alternativ än två. Vi kristdemokrater kommer alltså att ta ställning till hur vi vill se Sveriges deltagande i EMU vid ett extra riksting den 29 januari. Fram till dess kommer vårt parti att fortsätta studiearbetet och samtalet med våra medlemmar och sympatisörer, så att så många som möjligt ska känna en större säkerhet när de går till valurnan och ska besluta om Sverige ska delta i det monetära samarbetet eller inte.

Fru talman! Först några funderingar med anledning av debatten hittills i kammaren. Lars Leijonborg sade att priset för att stå utanför EMU är att svenska företag flyttar utomlands. Jag tror, fru talman, att det är en lite förhastad slutsats. Jag tror att många svenska företag, kanske de allra flesta storföretag, flyttar till London - en huvudstad i ett land som vad jag förstår står utanför EMU, så man kanske kan nyansera den slutsatsen. Den andra iakttagelsen som jag kan göra efter debatten hittills är att den analogi som Bo Lundgren ville göra med Barsebäck haltar på lite olika sätt. Det finns en del likheter, nämligen den att när det gäller Barsebäck har vi lyssnat på EU-landet Danmarks uppfattning om Barsebäck. Vi har lyssnat på EU länderna Italien och Österrike för att höra hur deras energiutveckling är. Sedan har vi dragit slutsatser och tagit ställning. Det är något liknande som jag tror är poängen med dagens debatt, fru talman, och det är att den ska vara klargörande för dem som lyssnar. Människor som lyssnar bör efter debatten i dag få inspiration till att delta, diskutera och lära sig mer om EMU. Vi debatterar därför att vi vill klargöra vad vi tycker om Sveriges förhållande till EMU. Men framför allt ska vi kanske mötas i ett resonemang om föroch nackdelar med den gemensamma valutan. Jag tror att vi måste visa en viss ödmjukhet inför den här frågans komplexitet, svårigheten att ta ställning. Detta att försöka göra EMU-projektet till lösningen på alla problem eller till ett totalt mörker skapar ju bara förvirring. Det skapar ingen klarhet. Jag vill gärna göra det klarläggandet att vi i Centerpartiet anser att Sverige långsiktigt kan stå utanför EMU. Det finns inga ekonomiska eller andra lagar som kommer att tvinga in Sverige i EU:s valutaunion. Samtidigt är det så att oavsett om vi väljer att stå utanför eller att gå med i EMU, så måste vi uppfylla många viktiga ekonomiska, näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska krav för att Sverige ska kunna vara ett framgångsrikt land. Vi måste föra en stark ekonomisk politik med låg inflation och balans i statsfinanserna, och vi behöver föra en gynnsam företagspolitik med en flexibel lönebildning och en rimlig och riktig arbetsmarknadspolitik. Man kan förstå att Göran Persson har svårt att driva en sådan politik med stöd av Vänstern och Miljöpartiet, men det är en annan fråga. Sverige har valt att stå utanför EMU. Det tycker jag och Centerpartiet är bra. Vi medverkade aktivt till att Sverige inte deltar i valutaunionen från starten i januari. De erfarenheter som fram till dagens debatt har varit möjliga att vinna om Sveriges relation till EMU visar ju att vårt ställningstagande var riktigt. Sverige har hittills haft fördelar av en fortsatt självständig valuta. Sedan årsskiftet har kronan stärkts med 10 % gentemot euron. Uppenbarligen är den svenska kronan ingen skvalpvaluta. Den svenska ekonomin befinner sig i en klart starkare konjunktur än genomsnittet inom euro-området. Mycket talar alltså för att kronan kommer att stärkas ytterligare gentemot euron. Naturligtvis bör vår långsiktiga relation till EMU värderas utifrån vunna erfarenheter. Ett beslut om att gå med i EMU är ju i praktiken oåterkalleligt. Det är därför i dag en fortsatt självständig valuta som ger oss handlingsfriheten. Därför vill vi föra just detta nyanserade samtal om vårt förhållande till EMU. Sedan kan det vara så att vi kanske har fått betala ett politiskt pris, dvs. ett minskat inflytande i en del ekonomiska frågor i EU som följd av att Sverige inte är med i EMU. Men det ska då jämföras med det pris som vi betalar för att regeringen är passiv i EU arbetet. Regeringen beter sig på en rad områden som om det vore fel att ta vara på svenska intressen, när det i själva verket är klokt att ta vara på det som är bra för Sverige. Däri ligger ett pris, en kostnad. Vi är väldigt tydliga på en punkt som flera efterfrågar, fru talman. Det är frågan om en folkomröstning. Om en riksdagsmajoritet önskar att Sverige ska anslutas till EMU, är vårt krav att frågan om ett medlemskap ska avgöras genom en folkomröstning. Alternativen måste vara tydliga: ja respektive nej till det föreslagna medlemskapet. Otydliga ja men inte nu-alternativ kanske är möjliga som beslut på en skongress men inte som alternativ i en folkomröstning. Den svenska demokratin skulle inte klara ytterligare en folkomröstning med ett otydligt mellanalternativ à la linje 2. Folkomröstningen måste också ligga rätt i tiden, fru talman. Jag vill uppmana Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, som ännu inte låst sig för några tidpunkter, att tillsammans med oss och i vårt lands ekonomiska och demokratiska intresse avvakta med tidpunkten för en folkomröstning.

Fru talman! Politik är att vilja, var det någon som sade. Det var inte Göran Persson, det framgick med all önskvärd tydlighet av hans inlägg här. Statsministern hade synpunkter på mitt tonläge, och det är klart att man talar annorlunda om man talar utifrån ett problem man ser och inför en möjlighet man ser än om man talar för bordläggning, som Göran Persson gör. Vi liberaler tror på internationalism. Vi tror på det här projektet. Vi säger ja till valutaunionen. I intervjun i Financial Times sade Göran Persson: Mina väljare är inte så engagerade i den här frågan. Nej, men det har ju ett samband, som har påpekats här: Om ledarna inte är engagerade är det klart att folket inte heller känner att det här är en stor och viktig fråga. Göran Persson har sagt att han ska avslöja sitt eget ställningstagande omkring jul 1999. Nu har vi passerat första advent, men vi har inte fått något besked än om Göran Perssons egen inställning. Det vore ju en intressant deklaration i en sådan här debatt! Det här med lönebildningen kommer vi ju inte att veta mer om t.ex. vid de tidpunkter då ett par partier ska ha partikongress här i början av nästa år, så det verkar mest vara den obotfärdiges förhinder. Och att en valutaunion innebär att man inte har rätt att driva sin egen räntepolitik och alltså satsa på mera inflation, som Gudrun Schyman tycks vilja, har vi ju vetat hela tiden. Det är ju det en valutaunion går ut på. Så den frågeställningen borde väl både Göran Persson och andra socialdemokrater ha haft tid att fundera på. Jag vill säga till Lennart Daléus att mina kontakter med svenskt näringsliv säger mig alldeles entydigt att Sveriges utanförskap i valutaunionen är ett starkt skäl till att svenska företag flyttar ut. Sedan flyttar en del av dem till London, och det kan ju verka egendomligt eftersom Storbritannien också står utanför, men där finns det då andra skäl att befinna sig. Men det missgynnar Sverige att vi inte är med i eller på väg in i valutaunionen. Och det missgynnar småföretagen. Jag har träffat flera småföretagare som har varit med om detta: De har skickat en offert till Tyskland eller något annat land där de har räknat ut vad de ska leverera för. Så har leveransen skett och betalningen har gjorts, men när betalningen kvitteras ut har valutakurserna förändrats så att hela vinsten har ätits upp. Det är klart att det är en hämsko för småföretag som inte har råd att försäkra sig mot sådana kursförluster att vi inte är med i valutaunionen. Jag håller märkligt nog med Gudrun Schyman på flera punkter. Det är viktigt att vi får ett beslut om en folkomröstning, och det ska vara tydliga alternativ. Jag håller faktiskt också med henne om att det viktigaste att diskutera, trots vad jag nyss har varit inne på, är den politiska dimensionen av EMU-frågan. Det var ju patetiskt när Leif Pagrotsky skrev i en debattartikel här för någon månad sedan att han hade gjort en enkät som visade att Sverige inte skulle få minskat inflytande i EU för att vi inte är på väg in i EMU. Han hade frågat sina regeringskolleger. Det är ju som Erik Åsbrink svarade: Det är ungefär som att gå runt på Rosenbad och fråga: Gör du ett dåligt jobb? Det är klart att man inte vidgår det. Det har ungefär samma värde som om jag skulle gå runt på Folkpartiets riksdagskansli och göra en partisympatiundersökning och sedan skriva en debattartikel om att Folkpartiet nu är en dominerande kraft i svensk politik. Sanningen är ju - det kan vi som ibland reser inom unionen bekräfta - att Sveriges ställning har försvagats. Om statsministern inte tror på mig så kanske Pierre Schori möjligen har något högre auktoritet, och han skriver ju just i sin debattartikel i Dagens Nyheter i dag att det är ett faktum att Sverige marginaliseras på grund av utanförskapet. Jag fick inte de besked jag hade hoppats på från statsministern. Jag fick snarare negativa besked: Det blir ingen folkomröstning hösten 2000. Jag anser att det är en helt felaktig analys att det på något sätt skulle försvåra Sveriges ordförandeskap att denna fråga var uppklarad. Jag tror att det är på precis motsatt sätt. Men om det nu inte blir 2000; blir det en folkomröstning, och när blir den i så fall? Och lika viktigt som att inte manipulera tidpunkten är det att inte manipulera frågeställningarna. Den här intervjun i Financial Times kan ju läsas så att statsministern lever i tron att alternativen ska vara ja nu eller ja senare. Jag delar ju uppfattningen att Sverige ska vara med, men jag tycker att det vore orimligt att människor inte hade valet mellan att säga ja och att säga nej. Lovar statsministern att det blir tydliga alternativ när svenska folket får rösta om denna viktiga fråga?

Fru talman! Frågan om en anslutning till EMU är en ödesfråga för Sverige. Ett ja till EMU kan på sikt leda till att Sverige blir en delstat i ett Europas förenta stater. Det här förtigs tyvärr av ja-sägarna, som försöker sälja in EMU med ungefär samma räddhågsna lättviktsargument som EU: Vi kan väl inte ställa oss utanför! Jo, visst kan vi ställa oss utanför! Vi både kan och bör välja att stå fria i förhållande till EMU. Det var upprörande när statsministern för någon vecka sedan hävdade att vi inte har något val, utan att vi bara kan välja mellan att säga ja nu och att säga ja sedan. Det är klart att vi har ett val! Nu försöker ja-sägarna, inklusive statsministern, hävda att vi inte kan säga nej för alltid och att vi måste hålla dörren öppen - som om just ett nej skulle vara oåterkalleligt. I själva verket är det ju ett ja som är oåterkalleligt. Säger vi nej kan detta beslut komma att omprövas i framtiden om EU och EMU utvecklar sig på ett annat sätt än de ser ut att göra i dag. Säger vi däremot ja till EMU, oavsett om det blir nu eller sedan, då finns det ingen återvändo. Då slår dörren igen för svenskt självbestämmande och för svensk demokrati. Vill vi behålla handlingsfriheten ska vi säga nej. Jag har en direkt fråga till statsministern: Det här talet om att vi inte har något val, vad betyder det egentligen? Vilka krafter är det som låser oss på det här sättet och omöjliggör ett val? Låt oss klara ut frågan vad detta betyder för den kommande folkomröstningen, för jag förutsätter att statsministern inte menar att det inte är någon idé att folket får säga sin mening eftersom marknaden, eller vad det nu är, redan har bestämt vad vi måste välja. Tycker statsministern att det inte ska finnas något nej-alternativ i den kommande folkomröstningen? Tycker statsministern att det ska vara två jaalternativ? Kan svenska folket lita på att inte sveket från kärnkraftsomröstningen upprepas, utan att vi får ett ja och ett nej-alternativ i den här folkomröstningen? Och om då en majoritet av medborgarna skulle rösta ja får väl riksdagen senare ta ställning till när detta ja ska förverkligas. Det vore mycket olyckligt, ja rentav manipulativt, att förskjuta fokus i debatten från frågan om vi ska ansluta oss över huvud taget till frågan om när det är lämpligast med en anslutning. Frågan om när är ekonomisk. Frågan om är också ekonomisk, men i huvudsak politisk och demokratisk, och det perspektivet får inte tappas bort. Flertalet av argumenten för EMU är långt ifrån övertygande. Det sägs ofta att EMU skulle ge oss lägre ränta, men i själva verket beror räntenivån i huvudsak på inflationsförväntningarna och en trovärdig finans och penningpolitik, och det kan vi fortsätta att föra själva, fristående från EMU. Det har sagts att euron är en stabil och stark valuta, men det är ju svårt att hävda nu, när euron successivt försvagats sedan introduktionen och i går tangerade det magiska lågvattenmärket en mot en i förhållande till dollarn. Då hemfaller man som Bo Lundgren till fredsoch växlingsavgiftsargumenten. Men det finns flera statsvetare som menar att EMU kommer att leda till ökade motsättningar och ett splittrat EU och kanske t.o.m. till militär konflikt. Växlingsavgiftsargumentet tycker jag är både småaktigt och antiintellektuellt. De kostnader som småföretag riskerar att få vid för Sverige ogynnsamma ränte och växelkursförändringar inom EMU är ju betydligt högre än de som de betalar i växlingsavgifter. Och när det gäller privatpersoner, Bo Lundgren, säger jag bara en sak: VISA-kort. Har man det blir det inga växlingsavgifter. Det sägs också ofta att arbetslösheten minskar om vi går med i EMU. Men det mesta talar för att om EMU påverkar arbetslösheten på något sätt så är det genom att öka den. Ett av EMU:s problem är att för att ett valutaområde ska fungera optimalt ska inte bara kapitalet vara rörligt utan även arbetskraften. Och en sådan rörlighet är allt annat än problemfri. Det inser vi om vi för ett ögonblick tänker på barnen. Från barnsynpunkt är en rörlig växelkurs att föredra framför rörliga föräldrar, skriver nationalekonomen Stefan de Vylder i sin bok Barn och ekonomisk politik. de Vylder dömer ut EMU som ett barnfientligt projekt och kritiserar EMU för att dess prioriteringar är gubbiga och bättre anpassade till 50-åringar med sitt på det torra än till ungdomar och unga barnfamiljer. Här vore det på sin plats med en barnkonsekvensbeskrivning. I stället för att frammana bilden av något som vi måste gå med i för att inte hamna utanför, vill jag tala för värdet av att stå fri och ha ett handlingsutrymme för en egen ekonomisk politik. Fördelen med att stå fri är att Riksbanken genom att påverka ränta och växelkurs kan stimulera eller kyla av ekonomin beroende på konjunkturläge och inflationsförväntningar i Sverige. En nationell finans och penningpolitik är ett bra instrument för en stabil ekonomisk utveckling. Om vi går med i EMU förlorar vi den möjligheten. Fru talman! Det centrala perspektivet i EMU frågan är alltså inte det ekonomiska utan det politiska, det demokratiska. Svenska EMU-anhängare medger det sällan, men det finns en uppenbar stormaktsambition i botten för hela EMU-projektet. Miljöpartiet vill inte att Sverige ska bli en delstat i ett Europas förenta stater och säger därför nej till EMU. Bo Lundgren, Lars Leijonborg och Mats Odell. Anser ni att Sverige på sikt ska bli en delstat i ett Europas förenta stater? Om inte, hur avser ni då att förhindra att en EMU-anslutning leder till detta?

Fru talman! Jag tror att jag vid flera tillfällen i denna talarstol har sagt, och jag kan upprepa det i dag, eftersom det görs till en poäng i debatten, att jag tycker att det är naturligt att vi har en folkomröstning i denna fråga. Jag har dock inte stängt möjligheten att avgöra frågan i samband med ett riksdagsval. Det tror jag vore oklokt. Men nog känns det naturligast och riktigast att ha en folkomröstning. Dessutom, vilket också är självklart, ska naturligtvis en sådan folkomröstning genomföras med tydliga alternativ. Det är självklart också så att om den folkomröstningen genomförs efter det att en majoritet här i kammaren har bestämt sig för att riva upp det gamla beslutet som vi har och satsa på en anslutning till den monetära unionen, så bör naturligtvis alternativen i en sådan folkomröstning formuleras med ett ja och ett nej. Exakt hur frågorna sedan skrivs vet ni ju allihop att det blir föremål för riksdagens slutliga ställningstagande. Det är ju ytterst en lag som det kommer att handla om. Det känns lite grann som en stickspårsdebatt, och det kan vara lika bra att klara ut den saken på en gång. Jag förstår inte Lars Leijonborgs lite sorglösa attityd. Folkpartiet har ju inte varit känt för att vara världens mest praktiska parti, om jag uttrycker mig så. Och regeringserfarenheten är väl inte bedövande, om jag ska uttrycka mig försiktigt.

Det är, Lars Leijonborg, kanske så att det inte finns en majoritet för detta ens på Folkpartiets gruppkansli om man ställer en sådan fråga i en undersökning. Jag måste, när Bo Lundgren i den här vanliga moderatstilen raljerar över socialdemokratin och vår beslutsoförmåga, säga att det handlar om två helt skilda traditioner. Varför har vi regerat och fått regera så länge? Jo, därför att vi vet att man vid stora beslut måste låta människor få en möjlighet att själva tränga in i frågorna. Jag leder inte det parti, Bo Lundgren, som i den här kammaren har ledamöter som har tvingats ut från partiet därför att de har haft en annan uppfattning i EMU-frågan. Vi har en helt annan tradition inom socialdemokratin. Jag är stolt över den, och vi tänker hålla fast vid den. Sedan kan raljerandet och angreppen vara av ett sådant slag att man ibland när man går till angrepp på regeringen döljer sakfrågorna. Men hittills tycker inte jag att vare sig Lars Leijonborg eller Bo Lundgren har klarat av att i grunden gå igenom frågeställningarna omkring lönebildning och konjunkturförändringar. Svara också gärna på det som Matz Hammarström tog upp. Jag tror inte att ett svenskt EMU-medlemskap går i riktning mot Europas förenta stater. Jag tror inte det. Men det är klart att vi under den närmaste tiden kommer att få se prov på hur man i EU hanterar en situation då man för en ekonomisk politik i medlemslandet och en penningpolitik på unionsnivå. Vilka krafter släpps då loss, och vilka konsekvenser får det för unionen? Det är också viktigt att få beskrivet och få chans att tränga in i. Och det är ingenting som man bara ska vifta bort och säga att vi tror på det här, att vi står för det här projektet och att vi är internationalister. Vi är alla internationalister. Vi har alla lika goda avsikter. Men det kanske är så att några av oss har uppfattningen att vi också vill vara med i fortsättningen och ta ansvar för det som vi faktiskt fattar beslut om och att vi vill att det ska fungera bra för Sverige. Då är det klokt att tänka sig lite för. Jag har sagt, vilket jag tycker är viktigt, att om man nu skulle gå ut och säga nej till den monetära unionen av princip - som Matz Hammarström gör, och som jag också uppfattade att Gudrun Schyman gör, rätta mig om jag har fel - vore det att göra Sverige en otjänst. Jag har inte heller någonting att invända mot den beskrivning som Lennart Daléus ger, nämligen att vi naturligtvis kan leva med den situation som vi nu har. Det fungerar väl. Men vi kommer till en punkt då riksdagen kommer att ta ställning till om man ska ändra beslutet eller inte. Och då är det naturligtvis naturligt med en folkomröstning, även om jag inte utesluter det andra. Låt mig också säga att jag sätter värde på den ton som Mats Odell, Lennart Daléus och flera andra har använt i debatten. Jag tror att det är klokt om vi kan hålla samtalet på den nivån. Och jag tror att det är väldigt klokt om vi inte nu binder oss för den tidpunkt då vi ska fatta ett avgörande beslut, som ju faktiskt förutsätter att det finns en majoritet i kammaren för att ändra dagens läge, att vi står utanför från start.

Fru talman! Bo Lundgren har inte riktigt förstått vad saker och ting handlar om, tror jag - framför allt inte vad demokrati handlar om. När Bo Lundgren påstår att Vänsterns hållning i de här frågorna är ett utslag av snäv, gammaldags nationalism undrar jag faktiskt hur det står till. Att hävda att människor som bor i Sverige ska ha möjlighet att påverka Sveriges utveckling och framtid tycker inte jag är fel. Jag vet inte om Bo Lundgren tycker att det är fel. Jag har ännu inte hört någonting om att Moderaterna vill ha en folkomröstning. Den förre partiledaren vet jag var positiv till det. Sedan har jag mest hört olika sliriga formuleringar om att man innerst inne egentligen inte tyckte att det behövdes, utan att det var något hastigt utslag just då av just den förre partiledaren. Nu ska vi i stället läsa traktaten innantill och se till att det står skrivet att vi ska gå med vare sig vi har lust eller inte. Detta är ju ett sätt att böja sig för en överhet som stämmer väldigt illa med demokrati och respekt för folkviljan, Bo Lundgren. Jag tycker att det vore klädsamt om vi kunde få höra i den här debatten att också Moderaterna vill ha en folkomröstning. Då är vi nämligen många som vill ha en folkomröstning. Jag tycker att Göran Persson har gjort vissa klargöranden. Han säger nämligen att det är "naturligt" med en folkomröstning. Det tycker jag är bra. Det vore ännu bättre om det vore "självklart" med en folkomröstning. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta. Är det naturligt att vi har en folkomröstning eller är det naturligt att det avgörs i samband med val? Det kan ju tolkas som att vi har en naturlig folkomröstning i samband med valet år 2002, dvs. vi har ett vanligt riksdagsval och en folkomröstning. Är det det som känns mest naturligt? frågar jag mig. Det vet inte Göran Persson. Om vi ändå är överens om den naturliga lösningen folkomröstning - kunde vi inte då också vara överens om att sätta oss ned och diskutera när det är bäst? Och kunde vi inte vara överens om att vi säger i dag till det svenska folket: Jo, det blir en folkomröstning. Då skulle alla veta det, och sedan sätter vi oss ned och diskuterar. Detta är ju en stor och viktig fråga, och det är vi överens om. Det är nödvändigt att vi behandlar den som den politiska fråga den är. Vi får inte saluföra detta som en fråga om ekonomi, utan det är i djupet en fråga om demokrati. Ska vi ha möjligheter att använda de verktyg som står till vårt förfogande när vi vill uppnå våra politiska mål så måste vi också ha självbestämmanderätten kvar. Då måste vi kunna hantera de frågorna också i denna riksdag. Då kan vi omöjligen gå med i en politisk union som avskärmar demokratin från ekonomin. Det är en grundbult i hela frågeställningen, och svårare än så behöver man inte göra det. Ett ytterligare klargörande från Göran Persson skulle vara bra, och jag tror att många längtar efter det just för att vi ska kunna få i gång den stora, breda och djupa folkbildning som behövs i frågan.

Fru talman! Jag blir lite bekymrad när jag lyssnar på Gudrun Schyman. Hon försöker få det att låta som om bara vi ställer oss utanför EMU-projektet så kommer vi att ha ett mycket stort inflytande. Sanningen är ju att vare sig vi går med eller står utanför är vi enormt beroende av vad som händer inom ett samarbete av det här slaget, som av allt att döma kommer att omfatta de allra flesta medlemsländer inom EMU. Jag tycker att Gudrun Schyman i konsumentupplysningens intresse borde vara lite mer nyanserad på denna punkt. Fru talman! När det gäller tidpunkten för en folkomröstning är det enda raka att statsministern bjuder in alla partier till överläggningar om detta. Såvitt jag förstår måste detta äga rum när eller om Socialdemokraterna och Kristdemokraterna inte landar i ett nej till EMU. Då är det dags att diskutera tidsplanen för hur beslutet ska fattas. Det är inte alls så att jag föreslår att folkomröstningen skulle äga rum den kommande våren, Lars Leijonborg, utan jag föreslår att processen att bestämma tidpunkten ska äga rum då. De som har mest bråttom att ta sig fram till ett beslut kanske borde betänka var vi hade stått i dag om det förslag som framfördes av en partiledare i den här talarstolen i partiledardebatten hösten 1997 hade vunnit riksdagens gillande. Det innebar att vi skulle ha haft en folkomröstning eller någon annan valhandling i samband med Europavalet den 13 juni i år. Den hade ju av allt att döma resulterat i ett nej. Var hade då handlingsfriheten funnits? Jag tror att det är klokt att ha den attityd som vi tycks ha en ganska bred majoritet i kammaren för, nämligen att ta processen ett steg i taget. Jag tänkte säga något om ERM 2. Vi har av och till krav här i kammaren och i finansutskottet att Sverige borde ansluta sig till ERM 2 och låsa vår växelkurs gentemot euron. Jag tror att det verkligen skulle vara att sälja smöret och tappa pengarna. Riksbanken har nu väldigt framgångsrikt skött penningpolitiken med inriktning på ett stabilt penningvärde. Hur skulle det se ut - och jag frågar de partier som driver detta krav - om Riksbanken med räntenivån som enda styrinstrument skulle kunna styra mot två olika mål samtidigt, dvs. både ett fast penningvärde och en fast växelkurs? Vi vet ju att när t.ex. euroräntan höjs sjunker värdet på euron. Det blir alltså en fullständigt omöjlig uppgift. Det skulle vara intressant att få höra hur man har tänkt sig detta. Är det över huvud taget möjligt att klara av bägge dessa uppgifter, ett fast penningvärde och en fast växelkurs, utanför EMU? Frågan om buffertfonder är naturligtvis intressant. Jag är rädd att det kan komma att skapas en överdriven tilltro till vad buffertfonder egentligen kan lösa. Risken är att de antingen blir näst intill betydelselösa, som i Finland, eller också blir de så stora att de därigenom skapar nya politiska problem. Men vi kristdemokrater har ingenting emot att de utreds. Problemet är att de svenska statsfinanserna är så enormt konjunkturberoende och konjunkturkänsliga och att lönebildning och arbetsmarknad inte är tillräckligt väl fungerande. För att nå den handlingsfrihet som Göran Persson talar om och få en bättre framtida utveckling av svensk ekonomi och välfärd krävs det strukturreformer. Därom är nu nästan alla ense. Nu väntar vi på att regeringen t.ex. gör verklighet av den Öbergska utredningen.

Fru talman! Mats Odell, Bo Lundgren och Lars Leijonborg hjälper mig i resonemangen att vi behöver förändringar av den svenska närings och arbetsmarknadspolitiken. Lars Leijonborg hjälper mig också i bedömningen av EMU sett i det perspektivet. Jag tycker att Lars Leijonborg tydliggör att det är andra skäl än EMU som gör att svenska företag flyttar utomlands. I det fall som Lars Leijonborg själv aktualiserade flyttade de till London, till ett annat land som inte är med i EMU. Det är andra skäl som gör det. Jag delar den uppfattningen att det är just andra skäl. Man skulle kunna säga att det är helt rätt. Det var därför som jag i mitt tidigare anförande lyfte fram betydelsen av att vi måste uppfylla viktiga närings och arbetsmarknadspolitiska krav för att Sverige ska kunna bli ett framgångsrikt land där företag stannar kvar och där nya vill etablera sig. Exempel på sådana krav som måste tillgodoses är naturligtvis tillgång till goda kommunikationer, en digital allemansrätt, förmånliga skattevillkor för företag, företagare och kapital, enkla regler och tillgång till kunniga medarbetare. Det senare är kort sagt en fungerande arbetsmarknad. Fru talman! Det kan vara värt att notera att när EMU-utredningen under Lars Calmfors vägde samman argumenten för några år sedan, fann man att argumenten för att stå utanför var starkare än de för att delta. De främsta momenten man tryckte på var just de risker som ett medlemskap skulle kunna medföra med en arbetsmarknad som fungerar dåligt. De ekonomiska förutsättningarna för ett snabbt svenskt medlemskap har knappast stärkts sedan den utredningen presenterades. Det är visserligen så att den öppna arbetslösheten har sjunkit, men grundproblemet med en låg sysselsättning och dåligt fungerande arbetsmarknad kvarstår. Det skulle, fru talman, vara väldigt riskabelt att delta i EMU med en dåligt fungerande arbetsmarknad. Om vi skulle gå med och inte ha den flexibilitet som behövs när det gäller löner och lönekostnader, blir det stora svängningar runt sysselsättningen. Dessa svängningar skulle fortfarande ske runt en hög arbetslöshetsnivå. Det skulle i sin tur innebära att arbetslösheten skulle bli helt oacceptabel i en kraftig konjunkturnedgång. Det är då EMU-optimisterna brukar framhålla att det är en självklarhet att ett EMU-medlemskap kommer att tvinga fram flexibilitet på arbetsmarknaden. Men det finns ingen forskning som stöder någonting sådant. Vi behöver reformera arbetsmarknaden på eget initiativ, inte genom tvång. Om vi gör det blir flexibiliteten och friheten större och jobben många fler. Fru talman! Vi behöver göra förändringar när det gäller förhandlingssystem och när det gäller lönebildningen, liksom när det gäller arbetsmarknadsåtgärderna och arbetsrätten. Det är viktigt att slå fast, i relation till det samtal som Lars Leijonborg och jag nu har, att de här reformerna bl.a. måste genomföras alldeles oavsett vår relation till EMU. Vi behöver genomföra dem för att Sverige ska utvecklas till ett framgångsrikt och ett ekonomiskt och näringspolitiskt duktigt land.

Fru talman! På ett rent personligt plan känns det som en liten framgång att statsministern nu kallar mig för sorglös. Jag brukar få helt andra epitet från det hållet. Jag brukar kallas för dysterkvist och sådant. Men jag kan bjuda på lite sådant också. Jag är mycket bekymrad för perspektivet att Sverige under det första halvåret 2001 ska leda Europeiska unionen och vara politiskt marginaliserat. Ur det perspektivet kan jag inte se något bättre sätt att använda hösten 2000 än för att reda ut den frågan och se till att Sverige då förhoppningsvis är på väg in i unionen. Flera har varit inne på dialogen om lönebildningen, senast Lennart Daléus. Man kan säga att Lennart Daléus egentligen slutade med att föra undan den frågan. Jag landar egentligen på samma slutsats. Det scenario som målas upp är att Sverige ska fortsätta synda med en illa fungerande lönebildning och sedan kompensera det genom en räntepolitik. Det alternativet föreligger inte i praktiken. Utanför EMU kommer vi att få mycket stora svårigheter att klara av en sådan situation. Slutsen är den som Daléus landar på, nämligen att oavsett vår relation till EMU måste vi göra vår hemläxa och lösa dessa problem. Det jag hade hoppats få ut av den här debatten var inte ett besked att Socialdemokraterna nu är för EMU. Jag inser att man måste vänta med det på grund av extrakongressen. Men jag hade hoppats få ett besked om själva processen. De är ju fortfarande väldigt snirkliga. Både Lennart Daléus och Göran Persson har använt formuleringar som tyder på att de bara tänker sig en folkomröstning som ett sätt att stoppa ett ja-beslut här i riksdagen. Jag förstår inte varför man ska se det så. Sedan har vi den tankegång som Mats Odell har uttryckt tydligast här. Jag umgås ju en hel del med personer som är EMU-anhängare. Det är ett mycket vanligt resonemang att man bara ska ha folkomröstning när man vet att man vinner. Det kan hända att jag också själv i någon intern överläggning har varit inne på den tankegången. Det är klart att man har rätt att ta vissa taktiska hänsyn. Men i längden blir ett sådant resonemang oacceptabelt manipulativt. Svenska folket måste väl tilltros förmågan att bestämma om folket vill eller inte vill vara med i valutaunionen. Likaså var statsministern inte helt rak när han talade om alternativen. Han sade att det ska vara tydliga alternativ. Man kan väl säga att ja nu och ja sedan i viss mening också är tydligt. Men han sade inte vilka alternativ det ska vara. Självklart är det bara ja eller nej som inte är manipulativt. Jag önskar fortfarande att denna debatt skulle ge beskeden att det kommer att bli en folkomröstning och att alternativen kommer att vara tydliga ja eller nej.

Fru talman! Bo Lundgren sade: För mig är EU och EMU en samverkan mellan självständiga länder. För mig är det så, sade han. Det må så vara. Men det är inte Bo Lundgrens egna lilla uppfattning som bestämmer vad EU och EMU är. Det finns, Bo Lundgren får ursäkta, tyngre politiker och politiska arkitekter i Europa som ser EMU och EU just som ett superstatsprojekt. Det kräver inte alltför öppna ögon för att se att EMU är motorn för en statsbildning. Allt finns där nu, Bo Lundgren. Det finns en gemensam lagstiftning, gemensam EG-domstol, gemensam utrikespolitik. Det finns en utrikespolitisk talesman för oss alla, den gamle Natochefen Solana. Vi har en gemensam säkerhetspolitik, en gemensam jordbruksbyråkrati. Med EMU skulle vi också få en gemensam valuta och penningpolitik. Och så säger Bo Lundgren: För mig är EU och EMU en samverkan mellan självständiga stater. Det uttalandet säger väl mer om Bo Lundgren än om EU och EMU. Återigen det här med freden. Stora överstatliga arrangemang är en ineffektiv grund för fred. Fred beror framför allt på demokrati, och demokratin fungerar bäst på nationell nivå. Med EMU fruktar jag, och många med mig, att motsättningar mellan EU länderna kommer att skärpas eftersom den fredsbefrämjande demokratin försvagas. För Miljöpartiet är det viktigt att tron på individen finns som grund, tron på att människan själv ska kunna bestämma över sin vardag. En viktig del i människors demokratiska aktivitet är att känna att man kan påverka. Ett EMU-medlemskap skulle oundvikligen försämra individens känsla av att kunna påverka politiken och sin egen vardag. Beslut som fattas av bankdirektörer i Frankfurt kommer bara att sänka valdeltagandet ytterligare. Fru talman! Jag tycker inte att det är ett stickspår att sätta fingret på det allvarliga i att statsministern genom sitt tal om att vi bara kan säga ja nu eller ja sedan bidrar till att skifta fokus i debatten från om till när vi ska gå med, och därmed att skifta fokus från det politisk-demokratiska området till det ekonomiska. Det är välkommet att Göran Persson uppmanar till ödmjukhet och ett besinnande av att frågan om EMU anslutningen är mycket viktig och avgörande för Sveriges framtid. Samtidigt rimmar det illa med uppfattningen att det skulle vara uteslutet med ett nej. Om jag inte minns fel var demokratiskälen huvudargumentet för Göran Perssons tvekan tidigare. Då undrar jag: Vad är det för skillnad demokratiskt på att gå med nu och att gå med sedan?

Fru talman! Det finns uppenbarligen två grova linjer i debatten. Det finns de som vill ha en folkomröstning om EMU så snabbt som möjligt därför att de är ideologiskt övertygade anhängare av projektet eller ideologiskt övertygade motståndare till projektet. Jag ser inte frågan så. Det må Gudrun Schyman göra. Det må Matz Hammarström göra, och Lars Lejonborg. Men utgår man från vad som är bra för Sverige tycker jag - som Lennart Daléus har sagt och som Mats Odell säger och som vi har drivit som linje - att frågan bör komma till ett avgörande underställt svenska folket när vi ser att det finns en riksdagsmajoritet för att byta den politik vi nu har valt. Därför har jag sagt: Att driva fram en folkomröstning, att göra det utan att ha en sådan riksdagsmajoritet och att driva fram ett principiellt nej till projektet vore att avhända Sverige en handlingsfrihet. Sverige behöver det utrymme för att handla som vi har skaffat oss genom att ordna upp i vår ekonomi. Vi har hört talas om dåligt ledarskap av personer som ju faktiskt har prövat på regerandets konst, Bo Lundgren inte minst. Inte var det så imponerande ledarskap under den tid Bo Lundgren fick ansvaret för finanserna. Ingen drömde väl då ens om möjligheten för Bo Lundgren att kräva ett svenskt EMU medlemskap. Nu får vi vara med om vi vill. Socialdemokraterna känner stort ansvar för landet och också omsorg om den demokratiska processen. Vi vet att ska det fungera krävs det att människor har tid och möjlighet att tränga in i frågorna. Det kan ju också vara så, som Pierre Schori skriver i dag, att det kan ligga något även i den diskussionen. Pierre har nu möjligheter att på heltid ägna sig nästan enbart åt EU frågan och kommer att göra så under flera år framåt, inte minst åt EMU-frågan. Det är en debatt vi har levande i socialdemokratin, och det tycker jag faktiskt är en styrka. Sedan kan man väl diskutera om Lars Leijonborg är en dysterkvist eller sorglös. Jag tror att de allra flesta inser att han driver en linje som inte är särskilt praktisk och inte heller särskilt bra för Sverige. Jag har, till skillnad från Bo Lundgren, uppfattningen att politik är någonting gott. Det vi gör här i kammaren, oavsett vilka värderingar vi står för, är att vi faktiskt bedriver någon form av politik. Det har vi anledning att vara stolta över. Det är ett uttryck för demokratins räckvidd att vi utser representanter som med mandat från folket tar ansvar för landets utveckling. Ska vi gå med i EMU ska det ske därför att vi därigenom får tillgång till en större demokratisk arena och får större kraft i våra beslut. Det är ofta en aspekt som glöms bort i debatten. Man beskriver det som ett demokratiskt hot. Det kan ju också beskrivas som en möjlighet att få tillgång till en större arena där de demokratiska besluten får ett starkare genomslag och en större vikt. Det är inte oviktigt att också ha den aspekten levande i debatten.